Herr talman! I de här frågorna har jag en uppfattning som är relativt likartad Kenneth Kvists. De motioner som behandlas handlar om att stärka de minoritetsspråk som vi har i Sverige, finskan och samiskan. De handlar också om möjligheten att stärka Sametinget. Jag tycker alla de frågorna är viktiga för att vi skall kunna stärka ställningen för en grupp människor som har behandlats ganska illa av det storsvenska samhället. Jag tycker att den svenska nationalismen har gjort sig gällande på ett destruktivt sätt i just de här fallen. Många har fått lida för det, kanske särskilt i mitt hemlän Norrbotten. Orsaken till att det inte finns någon reservation om det här är, som Kenneth sade, att det finns utredningar som arbetar med de här frågorna. Tyvärr har de här frågorna varit föremål för utredning gång på gång. Jag skulle vilja att det faktiskt kom propositioner, att det hände något rejält. Det är bra att Kristdemokraterna i det här sammanhanget har väckt en motion om Nordiska rådet. Jag tror att det också finns en motion om Det vore bra om vi kunde skriva under Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Det ger också en möjlighet att stärka de här språken - eller innebär det kanske snarare en möjlighet för samiskan att överleva? Det är ju i dag väldigt osäkert om samiskan kommer att kunna överleva. Det är ett språk som i dag befinner sig på gränsen till att dö ut i Sverige. När det gäller Nordiska rådet finns det ingen som helst anledning att fortsätta att utreda saken. Hänvisningen till att vi har en ordning som säger att bara stater skall kunna vara medlemmar i Nordiska rådet är en formalistisk vinkling på frågan som är ganska dum. Är det någon grupp som borde finnas med just i Nordiska rådet, som har utpräglade nordiska frågor, är det just det samiska samhället, som finns i alla de här länderna. Många frågor som rör samerna borde vara lämpliga att ta upp just i Nordiska rådet. Det gäller samiskan, renskötsel och samisk kultur. Eftersom Nordiska rådet nu befinner sig i en akut kris när det gäller vad man egentligen skall syssla med kunde det här vara ett område att ta tag i och där man kunde känna sig behövd. Herr talman! Därför vill jag yrka bifall till reservationen om Nordiska rådet. Jag känner mig nöjd i övrigt.

Herr talman! Som det har framkommit sker det en hel del utredningsarbete i det här sammanhanget. Jag har helt motsatt uppfattning mot både Peter Eriksson och Kenneth Kvist, som tyckte att det handlade om att dölja eller gömma frågorna. Det här är ett aktivt arbete som handlar om Europarådets konvention för att skydda nationella minoriteter, vilken vi har skrivit under. Det handlar om konventionen om regionala språk och minoritetsspråk. Denna utreds, och i december kommer det ett slutbetänkande. Det handlar också om ILO-konvention 169, som en utredning nu sätter i gång med. Frågan har varit om Norges tolkning av konventionen kunnat anpassas till Sverige. Så bedöms nu vara fallet från ILO:s sida, och därmed har möjlighet öppnats att biträda också den konventionen. När det gäller den nu aktuella motionen och den reservation som finns handlar det ytterst om Nordiska rådets konstitution och om Helsingforsavtalet. Som vanligt har Peter Eriksson i debatten här i dag talat om hur dumma saker och ting är och hur dumt människor pratar. Men det är faktiskt så att det finns en konstitution, en ordning, för det här rådet. Där kan sådana vara medlemmar som är ledamöter av ett lands eller ett självstyrt områdes folkrepresentation. Vi kan ha synpunkter på det, men någonstans måste man bestämma sig för vad det är som konstituerar ett sådant råd och ett sådant samarbete. Därför syftar Ulf Björklunds motion egentligen till att förändra Helsingforsavtalet och därmed kriterierna för vilka som kan tillhöra rådet. Däremot kan det vara så - som det också är - att samerna har observatörsstatus i Nordiska rådet och därför deltar. En hel del av de frågor som rör det gemensamma arbetet berör också frågor om såväl samer som de samiska områdena i Norge, Sverige och Jag tycker därför att det här är ett mycket bra betänkande. Det tar upp ett antal frågor väckta av motioner. Sådana får ofta svaret att de på olika sätt är något fel i tiden. Den här gången är de dock rätt i tiden. I samtliga frågor, utom när det gäller att förändra Nordiska rådets konstitution, pågår det nämligen utredningar som kommer att innebära att denna kammare får ta ställning till de nu aktuella konventionerna. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i KU:s betänkande, herr talman, och avslag på den enda reservationen.
Herr talman! Pär-Axel Sahlberg tolkar det här som allmän misstänksamhet mot utredandet. Hade vi haft en stark misstanke om att det bara var fråga om att förhala hade vi naturligtvis reserverat oss till förmån för en del av de bra motionsförslag som finns. Det är snarare eftersom vi har sett - jag talar nu för egen del; Peter kommer ju strax efter - att utredningsarbetet står ganska nära att bli avslutat och vi ser anledning att fästa positiva förväntningar på detta som vi i de styckena står bakom utskottsmajoritetens skrivningar. När det sedan gäller Nordiska rådet tycker jag att den frågan har blivit litet lättare sedan vi fick den ordning med Sametinget som vi sedan en tid har. Den tycker jag skulle motivera en representation. Jag skulle i och för sig kunna tänka mig att även romerna skulle kunna få medverka här. De är också en minoritet som ofta glöms bort i sammanhanget. Men här gällde förslagen att baxa frågan om minoritetsfolken åtminstone ett stycke på väg genom att se till att samerna får representation i Nordiska rådet. Den uppfattningen kvarstår, trots vad utskottsmajoritetens talesman har sagt.

Herr talman! Det verkar som om Pär-Axel Sahlberg fortfarande är litet stressad eller pressad efter den förra debatten. Det är litet synd. Jag sade inte, och jag brukar inte säga, att någon är dum. Jag menar inte det om vare sig Pär-Axel Sahlberg eller någon annan. Jag sade: Jag tycker att det är dumt att det samiska samhället - som är representerat, finns och verkar i både Norge, Finland och Sverige - inte har möjlighet att bli representerat i Nordiska rådet, som är det viktigaste exemplet på ett nordiskt samarbete. Den mest utpräglat nordiska folkgruppen och nationen finns inte med i Nordiska rådet. Det här tycker jag är dumt. Tycker inte Pär-Axel Sahlberg att det är dumt att inte samerna kan vara representerade i Nordiska rådet?

Herr talman! Peter Eriksson får läsa i protokollet vad han faktiskt sade om dumt prat och dumma förslag. Man kan ha synpunkter på hur Nordiska rådet kan vara konstruerat, och de förslag Kenneth Kvist för fram om att också romerna och kanske andra skulle vara med är ganska intressanta förslag. Men det är något helt annat än det nordiska råd som finns, där kravet är att det konstitueras av medlemmar som är ledamöter av ett lands eller ett självstyrt områdes folkrepresentation. Sedan kan man självfallet föreslå förändringar av olika slag. Men nu är inte den förutsättningen för handen att samerna skall kunna vara fullvärdiga medlemmar av Nordiska rådet. Det är det som är själva sakfrågan. Att utifrån det dra de här långtgående slutsatserna när det gäller Sveriges förhållande tror jag inte är riktigt rimligt.
Herr talman! Då vill jag i mitt sista inlägg berätta för Pär-Axel Sahlberg vad det står i Kenneth Kvists och min reservation. Det står att Sverige i Nordiska rådet bör verka för att samerna i de nordiska länderna erkänns som ursprungsbefolkning och ges medlemskap i rådet. Det står alltså att Sverige bör verka för det - inte att riksdagen skall besluta det eller något sådant. Det har vi aldrig trott att man kan göra, eftersom riksdagen inte har befälsrätt över Nordiska rådet på det sättet.
Herr talman! Jag är inte säker på att ens det är tillräckligt. Frågan är ju om man är ledamot av ett lands eller ett självstyrt områdes folkrepresentation, så den för vidare än så. Jag är inte alls redo att avsluta den, för jag tycker att det här är en viktig fråga - när det gäller alla minoriteter generellt, men inte minst när det gäller samerna som har en unik ställning som ursprungsbefolkning. Därför tycker jag att det är bra att alla de här frågorna nu utreds. Men när det gäller Nordiska rådet finns det en konstitution. Den reservation ni har skrivit syftar inte ens till att förändra denna, utan ni vill att den skall tolkas mera godtyckligt. Jag kan dock inte se att det finns utrymme för det i den ordning som finns i Nordiska rådet. Däremot är samerna observatörer i detta arbete, och det arbetet kan förlängas och fördjupas precis så långt som Nordiska rådet tillsammans med samerepresentationen väljer att göra. Där finns inga hinder. Men av formella skäl finns det hinder. Det är alldeles uppenbart.

Herr talman! Kristdemokraterna har ingen ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet och har således inte deltagit i utskottets samtal kring minoritetsfrågorna. Därtill behandlas fem av våra motioner i det här betänkandet, och några kommentarer är då naturligtvis på sin plats. Samtliga motioner avstyrks med motiveringen att frågeställningarna och förslagen behandlas i olika typer av utredningar och kommittéer. I vissa fall har ett fortlöpande utredningsarbete pågått i tio års tid, medan de sista utredningsuppdragen beslutats så sent som den 11 september 1997. Hur länge skall vi egentligen hålla på och skjuta beslut framför oss och bekvämt hänvisa till pågående utredningar, nya eller gamla? Nu är det dags att också våga gå till beslut. Herr talman! Ordet - att kunna tala ett språk och kommunicera med omvärlden är kanske människans viktigaste förmåga, själva kännetecknet på att vara människa. Det handlar om att bli hörd och sedd, att uppleva att någon lyssnar och att själv kunna lyssna på andra. Det handlar om att bli tagen på allvar och känna att man betyder något. Det handlar om att uppleva att man är värdefull. Det handlar om att vara insatt i ett sammanhang, att få vara med och fatta beslut som rör min familj och min egen kultur. Det handlar således om människovärde, det fantastiska att vara människa. För den samiska befolkningen i Sverige och även i de övriga nordiska länderna har det här inte alltid varit självklart. Under senare år har dessa frågor dock mer och mer belysts i samhällsdebatten. Ett synbart tecken på det är det inrättade Sametinget som etablerats sedan Finland och Norge gått före och visat vägen. När nu Sametinget har arbetat under några år och förhoppningsvis funnit formerna för sitt arbete är det dags att stärka tingets status genom att utöka dess befogenheter. Jag noterar med nöje att direktiven till den utredningskommitté som regeringen beslutade om den 11 september innehåller sådana förslag. Tyvärr skall utredningskommittén inte redovisa sitt uppdrag förrän om två år - väntan tycks bli lång även i denna fråga. Som vi vet uppvisar gränserna mellan Europas länder dålig överensstämmelse med de språkliga och kulturella gränserna. Historien har därtill ofta skapat språkliga förvecklingar. I Norden täcker det som vi kan kalla Sameland områden i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Tillsammans i den här kammaren anser vi det som självklart att ha en minoritetspolitik som tar hänsyn till etniska, språkliga och kulturella minoriteters rättigheter. Trots detta finns fortfarande i Sverige ett demokratiskt underskott när det gäller vårt förhållande till samerna. Vi borde kanske på ett tydligare sätt i vår lagstiftning definiera vad vi menar med en demokratisk människosyn. Den samiska minoriteten i Sverige har, i egenskap av ursprungsbefolkning, en unik ställning. Det har vi alla erkänt. I nära samarbete med samerna måste därför det svenska storsamhället vidta kraftfulla åtgärder för att den samiska kulturen skall kunna leva och utvecklas. Det är detta som är grunden till att vi kristdemokrater anser det angeläget att stärka de samiska språken och ge samiskan officiell status genom en särskild samisk språklag, i likhet med det man gjort i våra grannländer Norge och Finland. Det är därför vi också menar att det är viktigt att vi snarast ratificerar ILO-konvention 169 om ursprungsbefolkningarnas ställning. Även här har våra nordiska vänner i Norge och Danmark gått före och redan ratificerat konventionen. Totalt har tio länder ratificerat konventionen i dagsläget. Vi har med intresse inväntat resultatet av den skriftväxling och utvärdering av Norges undertecknande som pågått under senare tid. Det handlar som vi vet om tolkningen av artikel 14, som berör rätten till mark, tolkningen av äganderätt och besittningsrätt i förhållande till begreppet bruksrätt. Enligt betänkandet har nu ILO:s expertkommitté uttalat att den norska bruksrätten, som överensstämmer med den svenska, är förenlig med konventionen. Således ger det en indikation på att även svenska rättsförhållanden är förenliga med bestämmelserna i artikel 14. Detta är ett framsteg, och den särskilda utredaren skall nu studera vilka åtgärder som är nödvändiga för att Sverige skall kunna efterleva bestämmelserna i konventionen. Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 31 maj 1998. Förhoppningsvis kan Sverige därmed, efter många års diskuterande och utredande, äntligen ratificera ILO-konventionen om ursprungsbefolkningar under det kommande året. I dagens betänkande handlar det också om vad Nordiska rådet kan göra för att lyfta och stärka samernas ställning. Första steget är redan taget i form av en observationsplats som finns sedan 1994. Med detta är utskottsmajoriteten tydligen nöjd. Jag har tacksamt noterat Vänsterpartiets och Miljöpartiets stöd för våra yrkanden och reservationen mot utskottsmajoritetens beslut. Att bara vara observatör innebär ändå att vara i underläge och inte en likvärdig part. Det här är naturligtvis också ett psykologiskt fenomen för samerna - att någon annan skall föra vår talan och fatta beslut åt oss, att inte anses myndig själv. Denna förmyndarmentalitet har samerna i alla tider utsatts för. Observera att det i motionen liksom i reservationen handlar om att verka för en framtida utveckling där samernas ställning stärks. Vi i Sverige intar en för försiktig hållning i de samiska frågorna. Vill vi vara huvud och inte svans då går vi före, blir initiativtagare och går i täten för människovärdet. Vi måste på hemmaplan, i Norden och i EU-sammanhang, aktivt jobba för att undanröja olika typer av demokratiskt underskott, som i det här betänkandet när det gäller minoritetsspråk och olika minoriteters ställning. Med detta, herr talman, vill jag först klargöra att vi naturligtvis står bakom alla våra motioner och yrkanden. Sedan vill jag också meddela att jag enbart yrkar bifall till reservationen under mom. 12.

Herr talman! Jag har anledning att i stort sett vara alldeles överens med Ulf Björklund. Jag tycker att han har redogjort ganska bra för läget. Men enigheten är inte så fullständig. Det finns två avvikelser jag skulle vilja göra. Den ena gäller det ibland litet förklenande talet om utredningsväsendet. Björklund var också inne på det och talade om tioåriga utredningsperioder. Det är ingen hemlighet att Norges tolkning av ILO konventionen från början inte har ansetts vara i överensstämmelse med ILO:s formuleringar. Men nu ser det ut att bli en öppning. Därför slår Sveriges regering omedelbart till och tillsätter en utredning för att se hur det här skall hanteras i våra sammanhang. Den andra invändningen jag har gäller naturligtvis reservationen. Men det är mer ett utrymme för det demokratiska spelet. Jag tycker att vi inte skall förenkla den här frågan. Vi vet att det finns konflikter. Det blir ganska naturligt när en nybyggarkultur och en, skall vi kalla det modern kultur, även om det i det här sammanhanget skulle vara bra med ett annat ord, växer fram och konkurrerar om utrymmet med en gammal och ursprunglig. Det här problemet finns, och det finns liksom inpå bara kroppen hos somliga i norra delen av Sverige liksom också i Norge och Finland. Därför skall vi inte förenkla problematiken. Sametinget har rätt så stora möjligheter att samla den samiska befolkningen. Tyvärr har Sametinget än så länge ägnat väldigt mycket tid åt interna konstitutionella problem. Men jag tror att man kommer att hitta formen framöver. Därför är det viktigt att de här utredningarna får göra sitt jobb och lägga grunden för det framtida arbetet.
Herr talman! Ända sedan jag hamnade i riksdagen 1991 har de frågor som gäller ILO-konventionen diskuterats. Det började redan på hösten. Utan tvivel är det för att den här diskussionen har förts, och kanske också tack vare att Norge vågade gå före, som den här frågan och kanske övriga frågor har förts framåt i rätt riktning. Det är just det här jag hävdar. Det gäller att våga gå före. När man ofta så tydligt vill prata om mänskliga rättigheter handlar det om att någon måste ta initiativ. Där har Norge varit mycket framgångsrikt. Därför är vi där vi är i dag, menar jag, någon vågar gå före. När det sedan gäller Sametinget kan jag väl instämma i att tinget självklart måste finna sina former på ett bra sätt innan man kan lägga alltför stora och nya arbetsuppgifter på det. Samtidigt har jag noterat att utredaren skall titta närmare på de här möjligheterna. Det är trots allt en positiv signal att tanken fortfarande, ända från 1992/93 när vi fattade beslut om sameting, lever och finns kvar. Vi kan på sikt ge Sametinget ytterligare kompetensområden och arbetsområden att jobba med. Trots allt har, som alla har understrukit, samerna en unik ställning. Det är vår egen ursprungsbefolkning. Vi borde även här gå före med gott exempel och vara huvud och i fortsättningen inte vara svans.
Herr talman! Det blev en liten turbulens eftersom en ledamot blev tvungen att avvika från kammaren i denna aftonstund. Det föll på min lott att ta anförandet.

Den handlar om möjligheterna för ett aktivt, organiserat kollektivt löntagarägande som skall kunna verka inom enskilda företag. Det handlar om att successivt under 1998 tillföra sjätte fondstyrelsen ett belopp om 10 miljarder kronor för att underlätta riskkapitalförsörjning för nya entreprenörer och mindre företag. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag har fått samma delikata uppgift. Jag yrkar bifall till reservation 2, som framför allt tar upp de etiska, sociala och miljömässiga hänsynen som fondstyrelserna bör ta. Det är Miljöpartiets åsikt att försöka få in ett sådant tänkande.

Herr talman! Jag har inte ingått i turbulensen! Jag har tre skäl för att korta ned mitt anförande. För det första mina meddebattörers sätt att korta ned sina anföranden. För det andra kammarens tidsplanering. För det tredje att det pågår ett utredningsarbete i Finansdepartementet. Det kommer att leda till en departementspromemoria som läggs fram under den första hälften av december. Vi kommer att få många tillfällen framöver att diskutera frågorna.

Herr talman! Jag vill inte inleda någon längre polemik med Arne Kjörnsberg. Mitt anförande var inte nedkortat. Det var snarare oändligt förlängt. Det var bara någon minut innan jag höll det som jag fick reda på att det skulle hållas.
Herr talman! Jag har respekt för den åsikten.

Herr talman! Det här betänkandet avser ändringar i lagen om offentlig upphandling. Det är ändringar som görs för att öka överensstämmelsen med EG:s upphandlingsdirektiv och vissa förtydliganden i anslutning härtill. I samband med det här ärendet besvaras en rad motioner som rör offentlig upphandling och konkurrensfrågor i offentlig sektor. Det har varit möjligt för socialister i utskottet att gräva fram gamla förlegade argument till förmån för monopol, planhushållning och egen-regi-drift. oss moderater om ökad konkurrensutsättning av verksamheten i den offentliga sektorn, liksom våra krav på skild redovisning av den näringsverksamhet som på många håll bedrivs. Denna socialdemokratiska linje att inte konkurrensutsätta produktion i offentlig sektor, liksom att gynna egenproduktion framför alla de små företag som konkurrerar på marknaden, kostar skattebetalarna stora pengar. När vi här i riksdagen diskuterar statliga bidrag på marginalen till kommuner och landsting, rör det sig om småpotatis i jämförelse med de stora vinster som skulle bli följden av ökad konkurrensutsättning. När socialdemokrater i riksdagen, och ute i kommuner och landsting, motsätter sig konkurrensupphandling av tjänsteproduktionen påverkas verkligen vad vi skulle få ut för våra satsade skattekronor. Verksamheten fördyras med tiotals miljarder kronor helt i onödan. Herr talman! Ibland verkar det som om socialdemokrater inser detta. Man kan se exempel på nytänkare inom partiet. Men så slår pendeln tillbaka med argument som känns tämligen beklämmande. Jag skall strax exemplifiera med hur man kan uttrycka sig. Detta att Socialdemokraterna fördröjer en sund konkurrensutsättning av tjänsteproduktion i kommuner och landsting är verkligen något som hotar välfärd och välstånd. Jag yrkar bifall till den moderata reservationen avseende mom. 11. Herr talman! Ett alldeles speciellt exempel på hur det kan låta ser vi i frågan i betänkandet som rör administration av statliga tjänstepensioner. Här lät kommunerna för ett antal år sedan Kommunernas Den kommunala tjänstepensionsmarknaden är ju nu konkurrensutsatt. Såväl logiken som erfarenheterna av detta borde leda till att staten nu borde göra motsvarande åtgärd med statens tjänstepensioner. Men inte! Ärendet har dragits i långbänk. Konkurrensverket, den statliga myndigheten, har sagt sitt. Där har man mycket kraftfullt förespråkat att verksamheten utsätts för konkurrens. Men att Konkurrensverket har sagt detta i en skrivelse till regeringen har regeringen inte ens redovisat i propositionen, utan regeringen skyddar det statliga pensionsverkets, SPV:s, nuvarande monopol. Det är ingen lätt uppgift för Socialdemokraterna i utskottet att ha den otacksamma uppgiften att försöka försvara detta. Det blir snarare komiskt att läsa hur utskottsmajoriteten argumenterar för att kostnaderna, inom ramen för monopolet, ändå blir de rätta. Man säger att SPV minsann har en egen nämnd som skall garantera att det blir korrekta kostnader. Är det möjligen så att det synsättet nu åter blivit visdom i ett gammalt planekonomiskt parti? En statlig nämnd kan bäst bedöma vad som är rätt pris på en produkt. Att konkurrensutsätta verksamheten är tydligen inte alls rätt väg. Det vore intressant att höra den som skall försvara utskottet i kammaren berätta vidare om detta nya tänkande. Att döma av vad man föreslår beträffande våra motioner om ökad konkurrens verkar det tydligen även gälla synen på annan offentlig verksamhet. Det vore också intressant att höra företrädare för majoriteten säga hur man skall argumentera i den här frågan gentemot alla de kommunalmän, inklusive i hög grad socialdemokratiska sådana, som vill bryta upp det statliga monopolet för statens tjänstepensioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Herr talman! Jag väl medveten om vad ett EU direktiv innebär och att det enligt EU skall följas. Trots detta är ifrågasätter vi om inte en ordentlig översyn av lagen om offentlig upphandling skulle genomföras så att lagens tröskelvärden ges så vida ramar som möjligt. När det gäller upphandling skall konkurrensen gynnas. Det är inte meningen att slå ut den, vilket man ibland gör genom den här lagen. Lagen om offentlig upphandling rubbar den sociala tryggheten när det ena lokala företaget efter det andra slås ut på grund av upphandlingen. Man tvingas gå över ån efter vatten. Det finns många gånger varor man kan köpa på orten av småföretagare. I min hemstad köpte man potatis från Karlstad i stället för i Borlängetrakten, där man odlar mycket potatis. Man fick den väl någon krona billigare. Då har man inte räknat in vad transporterna gör för miljön. För att kunna ha en tryggad försörjning behöver småföretagare kontrakt på att man skall köpa. Bönder behöver t.ex. ha kontraktsodling. Gärna ekologisk, men även andra odlingar är bra. För att små odlare skall kunna få en trygg utkomst och även odla ekologisk behöver de kunna veta att de får en uppköpare. De har inte tid att marknadsföra sig på samma sätt som stora företag och slås då ofta ut. Detta är viktigt i mina hemtrakter och också i andra län, särskilt i små kommuner. På grund av de enorma summor som varje år används till upphandling skulle den offentliga sektorn kunna bli en väldigt viktig pådrivare och ett fantastiskt verktyg för att få till stånd ökad miljöhänsyn. Tröskelvärdena måste åtminstone tillåtas tangera taket för vad EU-direktiven tillåter. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1994. Den ersatte tidigare rekommendationer, och den har blivit tvingande till sin karaktär. Den kan man inte avtala bort. En grundregel är att hela EES-marknaden behandlas på ett likvärdigt sätt, och de fyra friheterna innebär att varor, tjänster, kapital och människor skall flöda fritt. Den offentliga upphandlingen avser att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt marknad för de fyra friheterna. För kommunernas del innebär lagen om offentlig upphandling ett omständligare upphandlingsförfarande. Grundprincipen är att upphandlingen skall ske affärsmässigt i konkurrens och att anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Det gäller fullt ut för all upphandling som överstiger vissa i lagen angivna tröskelvärden. Men det är svårt för kommunerna att sköta detta. Det sker antigen en upphandling av en centraliserad inköpsfunktion eller en upphandling decentraliserad av olika förvaltningar. Några kommuner har dessutom valt att gemensamt bilda en inköpsorganisation, och kommer naturligtvis på det sättet alltid över tröskelvärdena. Är upphandlingen decentraliserad kan man i många fall klara sig. Då hamnar kanske kommunerna under tröskelvärdena. I lagen om offentlig upphandling nämns att miljöhänsyn kan vägas in vid urvalet av anbud. Av formuleringen framgår att detta inte är ett krav och alltså inte något tvingande rekvisit i rent strikt juridisk mening. Miljökrav i form av kvalitetskrav borde kunna ställas i de fall där det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet använts som kriterium vid valet. En upphandlande enhet får inte ta några hänsyn till att leveransavståndet är långt då syftet med lagen är fri konkurrens även över nationsgränser. Lång leveransväg är inte skäl nog att avvisa ett anbud. Privat miljömärkning, t.ex. Svenska naturskyddsföreningens, kan inte användas som krav i ett anbudsunderlag. Eftersom endast ett fåtal företag använder denna typ av märkning är det klart att detta anses som handelshinder. Vid införandet av lagen har man beslutat sig för tröskelvärden som ligger lägre än i vissa andra EU länder, bl.a. Danmark. Detta får till följd att LOU styr kommunernas upphandling i ett långt större antal upphandlingar än vad som är nödvändigt. LOU blir t.ex. alltid gällande före Agenda 21-arbetet i kommunerna. Det är ett arbete som man har kommit långt med. Även där har vi bindande överenskommelser, åtminstone moraliskt bindande. Det borde gå före lagen om upphandling. Stora och små företag har olika möjligheter att möta de nya kraven. Det som redan nu kan skönjas är att många lokala småföretagare har slagits ut av en eller några stora företagare som har resurser att hålla låga priser i ett introduktionsskede för att i nästa omgång höja priserna och ensam agera på en arena. De företagare som har slagits ut finns inte kvar till nästa anbudsomgång och kan inte bjuda upp till en ny konkurrensvals vid nästa upphandlingstillfälle. Vi menar att det nästan blir ett oligopol fast i mindre skala, eller i många fall ett monopol. Man tvingas att köpa av de stora företagen. Det finns ingen möjlighet med ett litet befolkningsunderlag att överleva med verksamheten om företagaren dragit en nitlott i den första upphandlingen. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 6. Det gäller framför allt att man vid offentlig upphandling skall kunna ta hänsyn till miljön och också ställa miljökrav på transporter. Det gäller kvaliteten på färskvaror, som är svåra att forsla runt. Man måste också tänka på vilka miljöskador transporterna ger, som ju ofta sker med lastbil.

Herr talman! Lagen om offentlig upphandling bygger i allt väsentligt på EG-direktiv, och Sverige har som medlemsstat i EU skyldighet att genomföra dem. Bl.a. kommuner, landsting och myndigheter liksom statliga verk och kommunala bolag som genom ägande eller annan kontroll har en koppling till offentlig sektor betraktas som upphandlande enheter och skall då de gör inköp av varor eller tjänster följa reglerna i lagen. I lagen finns en fastställd nivå som anger vilka regler som gäller över respektive under de s.k. tröskelvärdena. Vid värden över den nivån är upphandlingar mer formbundna medan upphandlingar under tröskelvärdena kan göras genom förenklad upphandling eller genom direktupphandling. Direktupphandling kan göras då värdet av inköpet är lågt. Vad som anses med lågt varierar från enhet till enhet beroende på deras olika förhållanden. En rekommendation från tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, som har att utfärda riktlinjer, är att ett till två basbelopp kan anses som lågt. När värdet av det totala inköpet är fastställt har den upphandlande enheten möjlighet att dela upp själva inköpet så att företag av olika storlek kan delta i anbudsgivningen. För att ytterligare underlätta för alla slags företag att delta har regeringen i sitt yttrande över EU-kommissionens grönbok uppmärksammat frågan om att den offentliga upphandlingen bör kunna genomföras elektroniskt. Lagen har felaktigt tolkats så, att det anbud som har det lägsta priset skall väljas. Regeringen föreslår därför i propositionen en förändring så att punkten Det mest fördelaktiga anbudet står före punkten Lägsta pris. De upphandlande enheternas förfrågningsunderlag är viktiga. Inköparen har i förfrågningsunderlaget, i prioritetsordning, möjlighet att ange vilka kriterier som man anser viktiga. Där kan t.ex. kvalitet anges som ett kriterium. Den upphandlande enheten kan sedan göra en sammanvägning av respektive anbud utifrån dessa kriterier och slutligen anta det mest fördelaktiga anbudet. Syftet med lagen är att leverantörerna skall behandlas lika. Det gör att offentlig upphandling inte kan användas som ett regionalpolitiskt medel. Tvärtom är det så att ingen leverantör får gynnas eller missgynnas. Det är viktigt att öka möjligheterna för seriösa företag att få upphandlingsuppdrag på de oseriösas bekostnad. I propositionen föreslås att anbudsprövningen skall ske i två steg. Anbudsgivarna skall granskas först ur ett lämplighetsperspektiv och efter det skall själva anbuden prövas. Lämplighetsprövningen förstärker möjligheten att gallra ut oseriösa företag. Jag vill understryka vikten av att de upphandlande enheterna använder sig av den möjligheten. Dessutom har Branschsaneringsutredningen och Riksrevisionsverket uppmärksammat problemet med de oseriösa företagen och föreslår en rad åtgärder. Även EU-kommissionens grönbok tar upp frågor på det här området. Det pågår alltså ett arbete för att på olika sätt motverka de oseriösa företagen. Ett annat angeläget område där mycket arbete pågår är miljöfrågorna. Den offentliga sektorn köper årligen varor och tjänster för sammanlagt ca 280 miljarder kronor, varav staten köper för ungefär 100 miljarder kronor. Den omfattande offentliga upphandlingen är ett effektivt instrument för att påverka utbudet på marknaden så att beståndet av produkter snabbare anpassas till kraven på ekologisk hållbarhet. Det instrumentet bör användas än mer aktivt. Enligt regeringens uppfattning finns det oklarheter i såväl EG-direktiven som i grönboken om i vilken utsträckning man kan ställa miljökrav vid upphandling. Det finns ett stort behov av att utreda vilka miljökrav som får ställas eftersom det är viktigt att i framtiden kunna ta större miljöhänsyn i upphandlingssammanhang. Enligt regeringens skrivelse Ekologisk hållbarhet skall en delegation inrättas. Den skall vara pådrivande för en miljöanpassad offentlig upphandling och den skall initiera och utveckla konkreta vägledningar för hur miljökrav kan ställas vid upphandling, och de skall sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel. Delegationen skall särskilt prioritera områden där upphandlingen kan få genomslag på utvecklingen i ekologiskt hållbar riktning. I skrivelsen redovisas också att regeringen skall ge Nämnden för offentlig upphandling i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ta fram underlag för en svensk ståndpunkt i EU. Det skall sägas att det finns en motsättning mellan varors fria rörlighet och miljöhänsyn. Det krävs därför en noggrann beredning för att fastställa Sveriges position. Utskottet understryker vikten av det arbetet. Vad gäller frågan om skadestånd anser utskottsmajoriteten att den nuvarande ordningen är för omfattande. Den som anser sig förbigången kan i dag vinna skadestånd som ersätter de faktiska kostnaderna vid anbudsmedverkan och utebliven vinst. Det kan inte anses rimligt. En förändring bör ske. Med anledning av Västerpartiets motion föreslår utskottsmajoriteten ett tillkännagivande i den frågan. Den stora politiska motsättningen i det här betänkandet gäller egenregiverksamhet och frågan om obligatorisk upphandling. Utskottsmajoriteten anser att i de fall en upphandlande enhet beslutar att genomföra ett inköp av varor eller tjänster av större omfattning skall man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns i syfte att köpa bästa möjliga vara eller tjänst till ett bra pris. Men vi anser självklart att det är den upphandlande enheten som skall avgöra om en verksamhet skall bedrivas i egen regi eller köpas in. Moderaterna och Folkpartiet har reserverat sig mot detta. I reservationen står att all offentlig förvaltning skall ha skyldighet att konkurrensutsätta och köpa in all verksamhet. Längre ned i samma reservation står att det bör införas ett krav på att kommuner inte skall få erbjuda kommunala tjänster på den konkurrensutsatta marknaden. Det innebär att kommunerna inte skall få bedriva någon som helst verksamhet i egen regi. I samma reservation står också att kommunallagens regler skall preciseras och ange vilken kommunal verksamhet som är tillåten och vilken som är otillåten. Det är ett oerhört angrepp på den kommunala självstyrelsen. Samma synsätt framkommer i reservationen om de statliga pensionerna. I en reservation anför oppositionen att staten inte skall få hantera sitt pensionsåtagande mot de statligt anställda i egen regi utan att det skall konkurrensutsättas. I dag är det Statens löneoch pensionsverk som sköter de statliga pensionerna åt staten och dess myndigheter. Reglerna för tjänstepensionerna bestäms i centrala kollektivavtal. Arbetsgivarverket har till uppgift att vara de statliga myndigheternas centrala arbetsgivarföreträdare. Tjänstepensionerna finansieras från det kommande årsskiftet genom försäkringstekniskt beräknade premier som betalas av de statliga myndigheterna. Premieavgifterna och tjänstepensionerna hanteras via statsbudgeten. Ansvarig försäkringsgivare kan bara staten vara, eftersom staten är den juridiska personen. En särskild nämnd inrättas från årsskiftet med majoritet från Arbetsgivarverket som skall besluta om avgifter och ersättningar till SPV. Nämnden kommer att kontrollera och pröva avgiftsnivån i syfte att hålla kostnaderna nere. SPV administrerar också, i konkurrens, den avgiftsbaserade kompletterande ålderspensionen. Därutöver säljer SPV tjänster åt de privata försäkringsbolag som konkurrerar med KPA om avtal med kommunerna. Skälet för de privata bolagen att anlita SPV är den samordning som sker mellan tjänstepensionerna och socialförsäkringsförmånerna. Det är i dag bara SPV och KPA som har tillgång till delar av Riksförsäkringsverkets socialförsäkringsregister. SPV är alltså underleverantör åt försäkringsbolagen och sköter administrationen medan försäkringsbolagen själva är försäkringsgivare och kapitalförvaltare. Reservanterna föreslår att den statliga tjänstepensionshanteringen konkurrensutsätts och att varje myndighet själv skall upphandla dessa tjänster. Förutom att en sådan hantering kräver en större byråkrati skulle det också innebära att hela strukturen på statsförvaltningen som koncern måste brytas upp och varje myndighet göras till egen juridisk person. Regeringen anför att SPV har bedrivit sin verksamhet kostnadseffektivt och tillförlitligt. Det skall här påpekas att hanteringen av den statliga tjänstepensionen redovisas separat från den redovisning som gäller försäljning av tjänster. Utskottsmajoriteten anser att staten skall kunna besluta att hantera det pensionsåtagande man har mot statstjänstemännen i egen regi hos SPV. I övrigt föreslås i betänkandet några förändringar av mer redaktionell karaktär. Herr talman! Jag yrkar bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Tack!
Herr talman! Jag tycker att argumentationen beträffande de statliga tjänstepensionerna alldeles utmärkt belyser hur socialdemokraterna sitter fast i ett gammal planekonomiskt tänkande. När den kommunala marknaden för tjänstepensioner blev konkurrensutsatt kunde SPV automatiskt lämna in anbud på detta område. SPV skriver då t.o.m. till Konkurrensverket, det finns med i betänkandet, att man tycker att Konkurrensverket skall verka för att det blir en ordentlig konkurrens på den kommunala marknaden. På detta svarar Konkurrensverket i skrivelse till regeringen. Man föreslår att regeringen skall se till att det blir konkurrens på det statliga området också. När sedan regeringen behandlar den skrivelsen redovisar man den inte till riksdagen, men man har en argumentation i utskottet som i stort sett säger att en nämnd inom SPV skulle garantera att det blir rätt pris på den här produkten. Därutöver säger man nu att det skulle vara problem med det statliga tjänstepensionsavtalet som om det vore givet för all evighet. Det finns inga svårigheter att ändra det på den här punkten så att det uppfyller möjligheten att den här marknaden skulle konkurrensutsättas. Mot den här bakgrunden blir det intressant vilka argument Kristina Nordström kan åberopa för att man på det här sättet bygger upp ett staket kring en offentlig verksamhet och säger att den inte skall konkurrensutsättas. Jag tycker att det finns paralleller till den argumentation man samtidigt för beträffande kommuner och landsting. Den verksamheten skall heller inte konkurrensutsättas om den socialdemokratiska majoriteten i kommuner och landsting bestämmer att så inte skall ske. På det viset åsamkar man skattebetalarna förluster på tiotals miljarder kronor.
Herr talman! Jag anser att både kommunerna och staten skall ha möjlighet att avgöra huruvida man vill bedriva en verksamhet i egen regi eller köpa in tjänsten eller varan.
Herr talman! Låt vara att man kan köpa det resonemanget från Kristina Nordström om man är socialdemokrat. Då kommer man till nästa steg. När ni nu sitter i majoritetsställning i staten, när ni nu sitter i majoritetsställning i kommuner och landsting, varför utnyttjar ni då inte möjligheten att konkurrensutsätta verksamheten så att skattebetalarna kan spara de pengar som en konkurrensutsättning skulle leda till? Vi vet ju att en statlig nämnd eller en styrelse i en kommun inte på egen hand kan säga: Det här är rätt pris. Rätt pris får man ju fram genom att utsätta verksamheten för konkurrens. När det gäller tjänsteproduktion tycker jag att vi borde kunna vara överens om detta. I det avseendet är ju det lilla ärendet om de statliga tjänstepensionerna utomordentligt belysande för hur Socialdemokraterna fortfarande sitter fast i ett gammalt tänkande.
Herr talman! Jag anser inte att vi har råd med konkurrens till varje pris, vare sig med tanke på välfärden eller ekonomin.

Herr talman! Konkurrensen är en viktig drivkraft för effektivitet och låga kostnader på byggmarknaden. Öppen upphandling och konkurrens, inte bara inom länder utan också mellan företag i olika länder, kan komma konsumenterna till fromma. Anbudsupphandlingen är och skall med all sannolikhet också vara huvudformen, inte bara för kommunägda bostadsföretag utan för alla företag som verkar på bostadsmarknaden. Men en offentlig upphandling som följer alla EU:s krav på tidsfrister, liksom krav på att få välja entreprenör efter ibland ganska fyrkantiga kriterier, kan vara till förfång för konsumenterna. För bostadsföretag som verkar på en konkurrensutsatt marknad behövs inga formella krav på offentlig upphandling. För dem finns inga andra praktiska alternativ än att genomföra upphandlingen på ett så effektivt och rationellt sätt som möjligt. Privata och gemensamt ägda bostadsföretag väljer i huvudsak av strikt ekonomiska skäl, ibland av miljöskäl och någon gång för att uppnå andra viktiga mål än kortsiktigt ekonomiska, att genomföra upphandlingen i andra former än dem som EU ställer upp. Det måste de få göra. Det är därför motion Fi 93 hemställer att offentligt ägda bostadsföretag inte skall anses som upphandlade enheter i LOU. Som EU-medlem ställer Sverige upp på EU direktivet om gemensam offentlig upphandling. Det är rätt. Men det blir dåligt om vi övertolkar EU-direktiv och väljer att tillämpa dem in absurdum. Då kan det goda bli det bästas fiende. Lagen om offentlig upphandling blir en belastning och inte en tillgång om den tillämpas på de kommunägda bostadsföretagen. I många europeiska länder riktar sig de gemensamt ägda bostadsföretagen till speciella, ofta svaga, grupper i samhället - det som brukar kallas social housing. De omfattas av särskilda regelverk. I Sverige erbjuder allmännyttan bostäder för alla samhällsgrupper och omfattar också en betydligt större del av bostadsmarknaden. I andra länder omgärdas allmännyttiga företag av komplicerade regelverk. De arbetar på andra, mer ekonomiskt gynnsamma villkor än privata aktörer. I Sverige arbetar de kommunägda bostadsföretagen på marknadens villkor. Schablonbeskattning har ersatts av konventionell beskattning. De särskilt gynnsamma lånevillkoren för kommunägda bostadsföretag har avvecklats. De lånar på marknadens villkor. Allmännyttan verkar i öppen konkurrens om hyresgäster på alla orter i landet. Man är dagligen utsatt för marknadens villkor och måste agera affärsmässigt mot samarbetspartner och kunder. Det blir därför ytterst till förfång för hyresgästerna om SABO företagen skall följa alla regler i LOU när konkurrenterna inte gör det. Låt mig, herr talman, ge några praktiska exempel på att företagen måste ha möjlighet att agera utan att strikt tillämpa LOU. Det tydligaste problemet hänger ihop med tempot i agerandet. I LOU finns rejäla tidsfrister. Det gör den aktör som binds av lagen litet långsammare än andra, vilket många gånger är till nackdel för ett bra upphandlingsresultat. Det andra problemet är att utvecklingen vid byggandet just för att pressa kostnaderna till hyresgästernas fördel går mot en alltmer uppdelad upphandling. Man jobbar efter något som kallas CM-metoden, som aktiverar byggherrarna och också låter mindre företag komma till tals. Byggledningen där spelar en helt annan roll i upphandlingsprocessen än tidigare. Detta är inte minst viktigt i en situation då vi över hela Europa arbetar för att stimulera utvecklingen av små och medelstora företag som kan förnya och utveckla näringslivet liksom byggprocessen. LOU gör många bostadsföretag till sämre byggherrar. Ett viktigt skäl till att LOU kan göra skada för gemensamt ägda företag är samverkan mellan byggherren och leverantören. Kraven från slutkund används ofta för att bedriva produktutveckling. Det kan gälla miljöriktiga material, energieffektiva lösningar eller annat som är viktigt för näringslivets utveckling och för branschen, särskilt på lång sikt. En strikt tilllämpning av LOU gör det t.ex. svårt att ta hänsyn till energiåtgång i tidigare led vid tillverkning av en produkt. Men det som kanske är viktigast av allt är att det i en utvecklingssituation inte går att ange alla kriterier redan när anbudsunderlaget läggs ut. På Örebrobostäder berättade man för mig om hur man tillsammans med NUTEK och i samverkan med en leverantör jobbar för att få fram ett freonfritt kylskåp. Det blev en succé både för de inblandade bostadsföretagen, deras hyresgäster samt för leverantören och marknaden. Det hade inte varit möjligt med en strikt tilllämpning av LOU. Ett annat exempel är den ökade andelen avknoppningar som också kommer att bli bekymmersam med den strikta tillämpningen av LOU. Om man ser värdet i gemensamt ägda bostadsföretag, måste man också ge dem en chans att arbeta på marknadsmässiga villkor. De måste ha möjlighet att som andra aktörer stödja utvecklingen av ett väl differentierat näringsliv som på sikt kan stötta branschen. Sammanfattningsvis: Vi svenskar skall ha respekt för de EU-direktiv som vi är bundna av. Men vi skall också tydligt stå upp för de fall där svenska förhållanden är annorlunda än i andra europeiska stater. Det ligger också i direktivens anda att tillämpningen både kan och skall vara annorlunda. Allmännyttan konkurrerar på marknadens villkor och måste också ha möjlighet att använda sig av marknadens spelregler. Det ligger inte i hyresgästernas intresse att SABO företagen får svårare att agera på marknaden. Jag är litet besviken, herr talman, över att finansutskottet har avstyrkt motion Fi 93 med hemställan om att kommunägda bostadsföretag inte skall betraktas som upphandlande enheter i LOU. Men jag vädjar till både finansutskottet och Finansdepartementet att granska frågan sakligt, att granska vad som händer i byggbranschen på upphandlingsområdet. Återkom gärna i frågan! Jag tror att det är farligt att ha en idiottillämpning av LOU i de fall där den inte måste tillämpas.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande om immunitet och privilegier för Europol är på ett sätt ett ärende som vi redan har debatterat och som egentligen i sak redan är avgjort. För några veckor sedan debatterade vi förslaget om att Sverige skall delta i Europolsamarbetet fullt ut. I den debatten ställde sig både Vänsterpartiet och Tyvärr, herr talman, var det inte det beslutet riksdagen fattade. Det blev tvärtom. Man anslöt sig till Europolkonventionen i alla dess delar. I Europolkonventionen låg även detta om immunitet och privilegier för Europol. Det låg i konventionen. Herr talman! Den enda anledningen till att vi tar upp denna fråga i dag, är att just denna specifika fråga regleras i konventionens artikel 41. Enligt konventionen skall alla medlemsstater ratificera just den här specifika biten - trots att vi i praktiken redan har sagt ja till denna del också. Den kritik som Vänsterpartiet och Miljöpartiet framförde handlade om den oerhört vidsträckta immunitet som Europol och Europols anställda personal får i och med den här konventionen, som vi alltså redan har antagit. Det handlar bl.a. om huvudregeln att organisationen Europol skall svara fullt ut för sina handlingar med undantaget att organisationen skall ha immunitet mot rättsligt förfarande avseende olaglig eller felaktig behandling av uppgifter. Det handlar också om att Europols egendom inte får bli föremål för tvångsåtgärder och om att Europols arkiv skall vara okränkbara. Vad de arkiven skall innehålla har vi debatterat fler gånger. Alla är mycket väl medvetna om att det här finns en registrering som går långt utöver vad vi tidigare har tillåtit i svensk historia. Det skall alltså vara okränkbart. Frågan om möjligheten att granska det här är, liksom Europols egen immunitet när det gäller den här biten, väldigt allvarlig. Dessutom tillerkänns Europol skatteprivilegier. De skall i princip vara befriade från skattskyldighet i alla medlemsländer. I den andra delen regleras immunitet och privilegier för medlemmar i Europols organ och för Europols personal. Här framgår det ganska tydligt att det i princip omfattar allt slags rättsligt förfarande vad avser handlingar och uttalanden som har gjorts i tjänsten. Det innebär att Europol straffrättsligt kan göra precis vad som helst i vilket medlemsland som helst utan att kunna ställas inför rätta enligt varje medlemslands egen strafflagstiftning. Det här området är oerhört vidsträckt. Dessutom innebär detta att medlemmarna i organen och personalen befrias från att betala inkomstskatt. Det här, herr talman, är tyvärr i princip redan beslutat i riksdagen. Det är oerhört allvarligt, speciellt i samband med att Amsterdamfördraget ger en utvidgad möjlighet åt Europol som enligt Vänsterpartiets tolkning går långt utöver det som Europolkonventionen, som vi antog i riksdagen, innehöll. De förändringar som Amsterdamfördraget kommer att medföra när det gäller Europol och dess verksamhet, var inte med i debatten. De var inte med i konventionen. Men i det ögonblick då Amsterdamfördraget blir ratificerat, har Europols inriktning förändrats väsentligt på flera punkter. Att just mot den bakgrunden ge den här immuniteten, de här privilegierna, anser vi vara helt felaktigt. Herr talman! Jag inser att det här egentligen redan är antaget oavsett vad vi säger i den här debatten och oavsett hur säker omröstningen kommer att vara. Jag önskar att omröstningen i just det här ärendet skulle leda till ett nej till den här typen av immunitet och privilegier. Men då skulle vi säkert hamna i en tvist vad gäller frågan om vi, om vi har antagit konventionen, över huvud taget har rätt att säga nej till immunitet och privilegier. Med detta herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservationen pekar på det egentligen fullständigt absurda och omöjliga i att anta immuniteten och privilegierna för Europol. Men i vilket fall som helst säger vi i reservationen: Låt oss säga att man godkänner det här utifrån den debatt vi hade om Europolkonventionen och utifrån den Europolkonvention som vi har antagit. Låt oss säga att det sedan skulle visa sig att det faktiskt är så som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och en oerhörd mängd kritiker utanför säger, att vår tolkning av Amsterdamfördraget är den riktiga. Låt oss säga att detta fördrag utvidgar Europol på det sätt som vår tolkning säger. Då bör man, om man antar detta betänkande, åtminstone begränsa det till att gälla till den dag då Amsterdamfördraget träder i kraft. Man bör återigen ta en debatt och en diskussion om huruvida vi verkligen här i Sverige är beredda att ge en grupp människor med dessa maktbefogenheter fullständig straffrättslig immunitet. Med det, herr talman, yrkar jag återigen bifall till reservation 1.

Herr talman! Det är en konstig gång i ärendet som gäller tilläggsprotokollet till Europol. Man kan sammanfatta det med att vi redan har förpliktat oss att anta det här tilläggsprotokollet när det gäller immunitet och privilegier. Men detta betänkande, JuU 5, innebär att riksdagen formellt skall godkänna det den tidigare godkänt - för formens skull. Så är det gång på gång när det gäller EU-handlingar. Vi kan inte diskutera, vi kan inte ändra. Anta detta eller gör det inte! Det finns inget utrymme. Ändå skall vi låtsas att det finns det, för det är precis samma gång i ärendehanteringen som vi normalt har i de andra utskottsbetänkandena. Men det är inte på samma sätt. När vi diskuterat Europol har vi redan förpliktat oss att göra detta tilllägg. Det behöver inte komma ett extra betänkande. Det behöver inte motioneras. Vi behöver inte reservera oss. Det är nästan löjligt. Men här står vi i alla fall och upprepar än en gång vad vi sade vid diskussionen när det gällde Europol. Det är anmärkningsvärt att en majoritet av riksdagsledamöterna har sagt ja till att en självständig polismyndighet och dess medarbetare inte ställs till svars om de skulle bryta mot föreskrifter och lagar. De har gjorts straffria. Dessutom har vi, kan man säga, redan utökat - det är ju nästa skenärende - befogenheter och makt genom att regeringen har tillträtt Amsterdamfördraget. Där ger vi den här självständiga polismyndigheten utökade befogenheter. Det säger regeringen själv. Vi i Miljöpartiet tolkar det vidare, men regeringen säger ordagrant att Amsterdamfördraget uppmanar till ett närmare samarbete mellan Europol och polismyndigheterna i medlemsstaterna. Rådet skall på olika sätt främja samarbetet genom att på fem års sikt göra det möjligt för Europol att underlätta och stödja förberedelse av, samt främja samordning och utförande av, utredningsinsatser inklusive operativa insatser av gemensamma grupper som omfattar företrädare för Europol i en stödjande funktion. Utskottet medger att fördraget öppnar för ett mer omfattande polissamarbete, och vi kan räkna med en framtida utvidgning av Europols uppgifter enligt Sedan säger man: Det har vi inte godkänt. Men det har man ju, för det kommer att behandlas just på nämnda sätt när det kommer till utskottet och riksdagen. Vi är alltså bakbundna när det gäller handlingsutrymmet, vilket är lika med noll. Jag skulle vilja fråga den socialdemokratiske företrädaren Lars-Erik Lövdén varför man går med på det vansinniga förslaget att göra medarbetare och Europol helt straffria när det gäller sanktioner och om fel begås. Varför gör man så? Varför har man inte reserverat sig? Sedan till den andra punkten när det gäller privilegier. Varför skall dessa människor vara skatteprivilegierade? Som regeringen själv säger är det inte så bra sett till den allmänna opinionen. Ändå gör man så här. Argumenteringen är mycket motsägelsefull. Jag tycker att detta visar på den flathet som finns när det gäller förhandlingar om EU-fördrag och EU angelägenheter. Man viker sig och gör precis som majoriteten vill, fastän man egentligen inte tycker som den. Detta får förödande konsekvenser. Något ändamål finns inte. Tidigare var det så att man i andra länder där det fanns hinder för verksamheten hade dessa privilegier och denna immunitet, men i EU-sammanhang finns det alltså inget sådant ändamål. För framtiden har vi, som sagt, redan utökat dessa uppgifter. Ser inte Lars-Erik Lövdén riskerna med hur Europol kan utvecklas i framtiden? Ser Lars Erik Lövdén ingen fara i protokollet i fråga? Jag skulle gärna vilja att Lars-Erik Lövdén i sitt anförande svarade på mina frågor.

Herr talman! Systemet med immunitet och privilegier har en stark folkrättslig förankring som för svenskt vidkommande har kommit till uttryck i den i detta ärende aktuella lagen om immunitet och privilegier. Syftet med systemet är att garantera att det finns förutsättningar för diplomatiska beskickningar och internationella organisationer att utföra sitt arbete. Värdlandet är förpliktat att inte lägga hinder i vägen för det arbetet. Därför har systemet med immunitet och privilegier också spelat en stor roll i det diplomatiska arbetet och i det internationella samarbetet. Utan det systemet tror jag att också svenska intressen skulle ha varit allvarligt hotade. Men med EU-perspektivet, och detta är viktigt, Kia Andreasson och Alice Åström, är det litet annorlunda. Regeringen ger också uttryck för detta i propositionen. Det finns anledning att anlägga ett mer inrikespolitiskt perspektiv. EU är en union, och det har inte att göra med det normala förfarandet och det som normalt motiverar immunitet och privilegier. Regeringen säger i propositionen att det kan förefalla otidsenligt att tillerkänna bl.a. Europoltjänstemän immunitet och privilegier. Regeringen konstaterar också att den frågan får tas upp i särskild ordning inom EU. Med detta menar regeringen, och detta har också utskottet tidigare uttalat sig om, att det finns anledning att över huvud taget se över förhållandena när det gäller immunitet och privilegier i EU samarbetet. Jag delar självklart den uppfattningen. Vi skall inte i sak diskutera Europol i dag. Det gjorde vi ju för ett tag sedan då vi godkände Europolkonventionen. När vi tog ställning och godkände Europolkonventionen förpliktade vi oss också att vidta de lagstiftningsåtgärder som behövs för att se till att immunitet och privilegier medges enligt bestämmelserna i konventionen. Därför har Alice Åström rätt när hon säger att kammaren egentligen vid ett tidigare tillfälle har avgjort den här frågan. Det gjorde vi alltså då vi tog ställning till Europolkonventionen - det som vi nu tar upp är bara själva följden när det gäller lagstiftningen. Då var huvuddebatten och det var då som frågan avgjordes. Jag konstaterar - detta får bli ett svar på Kia Andreassons frågor - att det finns anledning att se över det här systemet inom EU-samarbetet. Däremot finns det skäl att understryka att systemet med immunitet och privilegier är ett mycket viktigt system i ett folkrättsligt perspektiv. Det handlar exempelvis om en ambassads eller om ambassadörers okränkbarhet. Man får inte arrestera sådana personer i landet. Man får inte vidta tvångsåtgärder mot dem. Detta är en förutsättning för hela det internationella samarbetet. Jag tror att Kia Andreasson inte heller är emot att den typen av immunitet och privilegier finns. Inriktningen gäller i stället EU-samarbetet.

Här finns det väl ändå skäl att hänvisa till artikel 12 i konventionen som reglerar upphävande av immuniteten vid överträdelser. Under punkten 2 i artikel 12 står det så här: "Direktören är skyldig att upphäva immuniteten för Europol och varje medlem av personalen i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar Europols intressen." Det är alltså inte så att tjänstemännen i Europol är friade från varje möjlighet till straffrättsligt ingripande. I sådana fall har Europols högste tjänsteman en skyldighet att upphäva immuniteten. Herr talman! Med detta korta inlägg yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande. Slutligen konstaterar jag ännu en gång att huvuddebatten i ärendet om Europol har vi redan haft. Detta är bara en konsekvens av det tidigare beslutet. I dag är vi faktiskt folkrättsligt förpliktade att genomföra det här beslutet till följd av att vi har godkänt konventionen.
Herr talman! Jag ser givetvis väldigt positivt på att även regeringen har signalerat att man ser nackdelar och tveksamheter när det gäller att använda sig av det här systemet just i EU-samarbetet. Jag instämmer i Lars-Erik Lövdéns tankar och åsikter om hur viktigt detta med immunitet och privilegier är i ett folkrättsligt perspektiv. Ändå måste jag säga att jag tycker att detta är anmärkningsvärt så till vida att man här egentligen ger en polisorganisation och dess tjänstemän straffrihet som vår svenska polis inte alls lyder under. Självklart tycker jag att det är rätt att man inte gör det. Oavsett om man är polis eller vad man nu är i Sverige skall man kunna åtalas för brott som man begår. Det är ändå en polisorganisation som får denna straffrättsliga immunitet. Det är där som vi i Vänsterpartiet ser de stora problemen. Herr talman! Lars-Erik Lövdén lyfte fram möjligheten för en högre tjänsteman att få immuniteten upphävd när det inte är till skada för Europol. Vad som här är anmärkningsvärt är att de höga tjänstemännen inom Europol avgör om immuniteten skall upphävas. Det är de som kan avgöra vad som är till skada för Europol. Granskningen och insynen i Europol är minimal för att man över huvud taget skall kunna avgöra om det här har skett en korrekt bedömning av om immuniteten skall upphävas eller inte. Den möjligheten har man över huvud taget inte. Därför ger inte denna paragraf någon större öppning.

Herr talman! Jag vill än en gång upprepa att vi har tagit ställning till det här ärendet. Vi är folkrättsligt förpliktade att i dag godkänna den här lagstiftningen. Den folkrättsliga förpliktelsen ingick vi när kammaren för ett antal månader sedan tog ställning till Europolkonventionen. Jag delar Alice Åströms uppfattning om att systemet när det gäller immunitet och privilegier inte är särskilt lämpat att tillämpa i EU-samarbetet. Det är lämpat att tillämpa när det gäller internationella förhållanden i övrigt.
Herr talman! Jag tackar Lars-Erik Lövdén för svaren, det var faktiskt svar på alla mina frågor. Det var trevligt. Han visade i sitt anförande att han inte tycker själv att det här är något vidare men att det är folkrättsligt bundet. För Miljöpartiets del anser jag inte att det är riktigt så när det gäller EU-samarbetet. Man kan inte ange den anledningen i EU-samarbetet, för där är det helt annorlunda i andra sammanhang. Där är vi en enhet. Den anledningen säger regeringen inte finns längre. Därför är det skäl att ändra det. Jag glömde att yrka bifall till reservation 1, och det gör jag nu. När det gäller socialdemokraterna stör det resonemanget mig att man erkänner att det är fel, men man säger att det skall ses över i särskild ordning i annat sammanhang. Alla de här ärendena hopar sig, man skjuter dem framför sig. Förra gången gällde det meddelarfriheten, som man erkände. Den hänger nu löst och är i fara, men vi skall se över den i annat sammanhang. Vi vet att det är väldigt svårt ändra något när man har gått med på det en gång. Sverige är mycket dåligt på att begära undantag från regler som inte är bra. Lars-Erik Lövdén sade att det finns en paragraf med vars hjälp man kan hindra allt sådant. Men det här är, som Vänsterpartiets Alice Åström påpekade, nästan en insynsskyddad verksamhet. Att inte skada Europols intressen är ett väldigt viktigt grepp. Det kan man hänföra till i varje sammanhang.
Herr talman! Jag brukar försöka svara på Kia Kia Andreasson säger att Sverige är dåligt på att begära undantag. I det här ärendet har vi olika utgångspunkter. Sverige kunde inte begära undantag. Hade Sverige gjort det hade vi aldrig kunnat tillträda Europolkonventionen. Det var alltså nödvändigt för Sverige att göra det. Det fanns ingen möjlighet att göra en reservation där. Då hade vi stått utanför Europolsamarbetet. Jag vet att Kia Andreassons och Miljöpartiets uppfattning är att vi skulle stå utanför det samarbetet. Det känner jag väl till. Men från socialdemokratiska utgångspunkter tyckte vi och tycker att Europolsamarbetet är så oerhört centralt för oss för möjligheterna att bekämpa den grova internationella brottsligheten, att vi var beredda att tillträda konventionen även om den innefattar immunitet och privilegier. Regeringen säger, det sade jag i mitt anförande, att regeringens ståndpunkt är att i EU-sammanhang driva på för att få bort immuniteten och privilegierna, inte bara i Europol utan även i andra EU-sammanhang. Det är väl en ganska bra utgångspunkt. Där tror jag att Kia Andreasson delar min uppfattning.
Herr talman! Det är där vi har olika åsikter. Jag tycker att man måste överväga de nackdelar som det innebär att gå med på en konvention som är så ingripande. När det gäller konventionstexterna finns i betänkandet ingen analys av just sådana moment som man behöver diskutera, som är inskränkande och ger sådana här befogenheter. Vad blev det för konsekvenser ytterst? Vi har i dessa dagar diskuterat åsiktsregistrering, hur man behandlar registeruppgifter och hur förödande det kan bli för den enskilde. Om man hade gjort konsekvensanalyser av besluten hade man kanske funnit att vi inte kan gå med på det samarbetet med dessa premisser. Det är det jag saknar.
Herr talman! Ibland har man olika uppfattningar. Det är bara att konstatera att Miljöpartiet har uppfattningen att vi inte skall ingå i Europolsamarbetet. Socialdemokraterna har efter en noggrann analys, vilket framgick av den proposition där man lade fram förslaget att riksdagen skulle godkänna Europolsamarbetet, kommit till ställningstagandet att skall vi ha framgång i kampen mot den internationella organiserade brottsligheten måste polissamarbetet utvecklas både i EU och utanför EU. Det är grunden för vårt ställningstagande.
Herr talman! Det finns en oerhörd risk i detta synsätt att vi går med på konventioner som förvandlar samhället på ett sådant sätt att vi inte senare kan stoppa utvecklingen. Det är faran i EU-samarbetet att man inte kan göra ändringar och undantag, utan man får hela tiden antingen vara med eller stå utanför. Det blev ett sådant beslutsunderlag att riskerna blev stora. Om vi inför samtliga de konventioner som är aviserade - t.ex. Amsterdamfördraget och Schengen - skapar vi ett samhälle där kontrollen hos och självständigheten för de myndigheter som skall kontrollera människor är så ingripande att det blir en fara för samhället i stället för att man inför andra sanktioner i fråga om organiserad brottslighet. Man tittar inte på andra vägar att gå utan går med på i dessa riktlinjer utan att stanna och tänka efter.
Herr talman! Visst stannar man, tänker, funderar och analyserar läget och kommer fram till ett ställningstagande. Allt internationellt samarbete, inte bara EU-samarbetet, är ett givande och tagande. Det är självklart att Sverige inte fullt ut kan få igenom sina ställningstaganden i ett internationellt samarbete. Men då får man värdera förhandlingsresultatet och se om fördelarna överväger nackdelarna. När det gäller Europol är jag fullkomligt övertygad om att fördelarna med Europolkonventionen klart överväger de eventuella nackdelar som finns, exempelvis immunitet och privilegier. Det skapar förutsättningar för ett kraftigt utökat polissamarbete i EU.

Herr talman! Jag vill inte lämna de här uttalandena helt obemötta. Den konsekvensanalys som jag kräver av dessa inskränkningar och register har aldrig gjorts. Jag har inte sett den, och jag efterfrågat den många gånger. Hur kan man hindra organiserad brottslighet genom att bara bygga upp stora register som sedan ingen människa sedan har kontroll över? Hur många människor kommer att skadas av att uppgifter läcker ut och kan användas på ett annat sätt vet vi inte, eftersom vi inte har någon insyn. Den kontrollmöjligheten finns inte vad gäller denna självständiga polismyndighet. Det är någonting som vi måste fortsätta att diskutera och som vi inte kan hantera på detta sätt.

Herr talman! Nu skall vi gå över till att debattera trafikutskottets betänkande nr 7, som heter Utvecklingen i informationssamhället. Om jag skulle få döpa betänkandet skulle jag vilja kalla det Vi vill skapa en digital allemansrätt i Sverige. Vi moderater tycker att utvecklingen inom IT erbjuder enorma möjligheter. Det var i mars 1994 som den dåvarande borgerliga regeringen tillkallade en kommission för att främja en bred användning av informationstekniken i Sverige i syfte att höja både livskvalitet och vårt lands internationella konkurrenskraft. Denna åtgärd var inte bara ett slag i luften. Den kom som en följd av att vi hade avreglerat på medieområdet. Vi ville på det sättet markera en fortsättning. Vi ville också, genom att statsministern blev ordförande, visa vilken enorm vikt vi lade vid informationsteknikens fortsatta utveckling. I augusti samma år kom en rapport från IT kommissionen, som hette Vingar åt människans förmåga, där vi visade på framtidens möjligheter och också på hur man kunde omsätta en rad idéer i aktiviteter och praktisk handling. Vad hände när den borgerliga regeringen lämnade regeringsmakten? Jo, arbetet avstannade. Socialdemokraternas maktövertagande betydde helt enkelt att IT-utvecklingen började kännetecknas av tveksamhet. Det var kanske en tveksamhet som byggde på misstro och motvilja. Sveriges tekniska attachéer konstaterade i en rapport på hösten 1995 att vi måste öka tempot om Sverige skall ligga i täten år 2000. Tyvärr kan vi inte se att tempot har ökat sedan dess. Kommunikationsministern har många gånger fått äta upp det hon sade om vad Internet skulle bli, så det behöver hon inte göra en gång till. Jag tycker att det är viktigt att Socialdemokraterna känner att utvecklingen, som är så snabb, är någonting som de måste begränsa. Det enda sätt man kan tänka sig att göra det på är att kontrollera och lägga på ytterligare begränsningar. Jag menar att de helt enkelt är omöjliga. Detta bottnar i den samhällssyn som ligger bakom det faktum att man upprättade monopol en gång i tiden. Nu vill man göra något liknande med IT och de medier som den moderna informationstekniken skapar. Vi anser att regeringens IT-kommission har förlorat sin kraft. Ett skäl till det är att den har fått en väldigt undanskymd roll. Det är inte statsministern som leder den. Sverige har också tappat i fart när det gäller utveckling och introduktion av informationstekniken. Det är klart att det är svårt att hämta in när utvecklingen går så snabbt. Det vi moderater ser som en av de tre viktigaste uppgifterna är att ge skolan tillgång till alla informationsteknikens möjligheter. Den offentliga förvaltningen måste också bli effektivare och öppnare. Vi måste dessutom börja förbereda sekelskiftesövergången på ett ansvarsfullt och kompetent sätt. Om regeringen inte vill driva IT-kommissionen med den snabbhet som vi önskar kan man tänka sig att något annat organ får mandat och resurser att fortsätta utvecklingen, som vi alla behöver i Sverige. Informationstekniken är ju inte bara själva tekniken. Den ger också upphov till ett betydande nyföretagande, inte minst i de tjänste och kunskapsorienterade delarna av ekonomin, och självfallet möjligheter att skapa en rad nya arbetstillfällen. Herr talman! I USA har hundratusentals nya arbetstillfällen tillkommit som en direkt följd av det informationstekniska genombrottet. Andra företag än de som är direkt engagerade i informationsteknikområdet påverkas också. Vi menar att just denna påverkan på alla områden som berörs av IT är minst lika viktig. Här behöver vi också en IT-strategi. Hur skall man arbeta för att företagen skall kunna klara av de fundamentala förändringar som tekniken aktualiserar? Vi vill gärna se IT-frågorna som ett led i den moderniseringsstrategi som Sverige behöver. I ett fritt och öppet samhälle kommer denna utveckling att fortsätta, vad vi än gör. Det är som jag ser det svårt för Socialdemokraterna att hindra den. För att Sverige skall kunna bli en spjutspets globalt igen menar vi att det är väldigt viktigt att vi får fortsätta med våra fria medier, att den integration som nu sker av informationstekniken kan fortsätta och att utvecklingen drivs framåt. Vi menar också att det är oerhört viktigt att utbildning och forskning tar till sig den nya informationstekniken och tillämpar den som en del i undervisning och annat arbete. Därför måste alla skolor vid utgången av år 2000 vara anknutna till Internet via fasta höghastighetsförbindelser. Vi vill också att staten skall bli ett föredöme och en positiv kraft för att alla medborgare skall kunna utnyttja informationstekniken, dvs. att vi får en allemansrätt. Vi menar också att vi med en positiv och dynamisk inställning till IT kan ta till vara den entreprenörsanda och de idéer som människor bär inom sig för att bygga nya företag. Väldigt många av tjänsterna och produkterna kan vi inte ens föreställa oss i dag. Till sist vill jag ta upp frågan om vår lagstiftning. Vi har en viktig uppgift i att utveckla en ny praxis och nya rättsregler för att kunna hantera den snabba utvecklingen. Den översynen av hela vår offentliga rätt är väldigt angelägen. Det gäller både förvaltningslagens, tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens anpassning till den nya tekniken. Därför är det tillfredsställande att se att det finns ett förslag om att publikationer på cd-rom skall åtnjuta yttrandefrihet. Det målmedvetna lagstiftningsarbete som jag önskar har ingenting med en statlig reglering av informationsteknikens enskildheter att göra. Tvärtom ser vi att åtskillig nationell lagstiftning blir helt inaktuell i och med informationsteknikens utveckling. Informationshanteringen blir ju gränslös och därmed mindre lätt att nå med nationella regler.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall diskutera har som nyss sades rubriken Utvecklingen i informationssamhället. Det torde vara få områden som i dag har samma utvecklingshastighet och utvecklingskraft som informationstekniken. Forskning, metoder och nya produkter utvecklas i en nästan svindlande hastighet. Detta har inte hänt sedan transistorn gjorde sitt intåg för i år exakt 50 år sedan. Informationstekniken skapar möjligheter men också risker. Avståndens betydelse minskar. Nationsgränser suddas ut. Ekonomin internationaliseras ytterligare. Rätt använd kan informationstekniken bidra till hela vårt lands utveckling. IT öppnar för nya och mer flexibla sätt att arbeta. Utbildningsväsendet, från förskola till universitet och högskola, får nya möjligheter. Den enskilde medborgaren kan med teknikens hjälp lättare tillgodogöra sig samhällsinformation och samhällsservice. Medborgaren stärks, och demokratin utvecklas. Informationstekniken skapar möjligheter för decentralisering, tillväxt och demokratisk utveckling. Samtidigt finns risken att den bidrar till att nya klyftor skapas i samhället. Utbildning, tillgänglighet, prissättning och säkerhetsfrågor är några av de områden som jag menar fordrar särskild politisk bevakning och politiskt engagemang under informationsteknikens snabba utveckling. Väl fungerande och effektiva tele och datakommunikationer är en avgörande förutsättning för att regional balans skall kunna uppnås. Det betyder att likvärdig service och valfrihet måste finnas i hela landet. Begreppet bastelefoni bör därför breddas och möjliggöra kommunikation med ISDN-kapacitet eller motsvarande - vad de nu kan komma att heta. Även kommande tjänster som ADSL bör bli tillgängliga i hela landet. Informationsteknikens utbyggnad måste, landet runt, bli ett av huvudmålen på kommunikationsområdet. En snabb utbyggnad av den elektroniska infrastrukturen måste prioriteras, inte minst mot bakgrund av nuvarande stora folkomflyttningar inom vårt land. Ett brett utbud av tjänster till låga priser ger nya och spännande förutsättningar för en offensiv utveckling. Tjänsternas tillgänglighet bör självfallet vara lika för alla och på samma villkor, dvs. anslutningsavgiften måste exempelvis vara densamma över hela landet. Geografiskt differentierade priser gynnar storstadsområdena och missgynnar landsbygden och medverkar därmed till ytterligare avfolkning och regional obalans. Centerpartiet accepterar inte detta. Tillgången till god och likvärdig informationsteknik kommer att ha stor betydelse för möjligheterna att skapa något så när likvärdiga villkor i landets olika delar. Att man under kvällstid får tillgång till skolornas datautrustning eller att man på landsbygden utvidgar och stimulerar verksamheten med distansarbetscentraler är exempel på hur informationstekniken kan göras mer tillgänglig. Alla medborgare, oavsett var de bor i landet, bör ges tillgång till rätts och samhällsinformation på ett enhetligt och lättillgängligt sätt - en digital allemansrätt, som någon nyss kallade det. Riksdag och regering är en naturlig utgångspunkt när det gäller att göra rätts och samhällsinformation allmänt tillgänglig även i elektronisk form. Därför menar vi att också riksdag och regering har ett gemensamt ansvar för att utreda hur ett svenskt elektroniskt rätts och samhällsinformationssystem kan utformas. Åtgärder bör vidtas för att främja en ökad spridning av Internet i bostäder, med näranknutna persondatorer och terminaler som tillhandahålls på offentliga platser, som bibliotek och skolor. Också möjligheterna till samhällsdialog vid medborgarkontor kan vara av betydelse. Ingen bör på sikt ställas utanför möjligheten att vara delaktig i det moderna informationssamhället och i den moderna informationstekniken. Det innebär bl.a. att det är viktigt att forskning och utveckling på IT-området intensifieras, med de funktionshindrade i allmänhet och de synskadade i synnerhet som en mycket prioriterad grupp. I samma takt som nätverken byggs ut och en oerhörd mängd, ofta känslig, information skickas runt på våra datanät, ökar givetvis integritets och skyddsfrågornas aktualitet i det moderna IT-samhället. Vem garanterar exempelvis att personlig, medicinsk eller ekonomisk information eller företags eller försvarsinformation inte hamnar i fel händer, med risk för utnyttjande och felaktig användning? Är det inte så att vi fram tills nu i så hög grad har fascinerats av möjligheterna att skydds och integritetsfrågorna hamnat något i skymundan? I dag är kryptering det säkraste sättet att skydda information som kommuniceras över de publika näten. Balansgången mellan att ge myndigheterna möjlighet att utföra sina åtaganden och att samtidigt tillvara den enskildes integritet måste ses över, och vi måste hitta en lösning som säkerställer såväl integriteten som säkerheten. En rejäl satsning måste göras på att utveckla starka säkerhetslösningar och skyddsmöjligheter i IT samhället. Regler och tillstånd måste ses över utifrån krav på såväl öppenhet som säkerhet och integritet för enskilda, företag och organisationer. Eftersom detta inte enbart är ett svenskt problem bör denna fråga tas upp och diskuteras inom EU. Vi tycker också att det är naturligt, inte minst mot bakgrund av pågående kraftsamlingar i USA och Japan på IT-området, att länderna inom EU med gemensamma ansträngningar och samordning av insatser diskuterar en gemensam strategi för att ytterligare utveckla den elektroniska infrastrukturen. Ett gemensamt institut inom EU för IT-frågor borde med fördel, bl.a. på grund av svensk kompetens inom forskning och utveckling, kunna lokaliseras till Sverige. Sist men inte minst, herr talman, välkomnar Centerpartiet att regeringen nu vill kriminalisera allt innehav av barnpornografi. Jag är fullt medveten om att svenska bestämmelser är av begränsad räckvidd, eftersom spridningen av barn-, vålds och annan pornografi och rasistiska budskap via databaser och Internet gör problemen globala. Men desto större anledning har vi att aktivt och internationellt, i första hand inom EU, arbeta för även internationella överenskommelser för att stoppa denna vidriga spridning av våld och förnedring. Den har fått pågå alldeles för länge. Jag ställer mig givetvis, herr talman, bakom Centerns samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservationerna 9, 13, 14

Herr talman! Mycket ter sig positivt och bra i denna första redovisning som regeringen lämnat av utvecklingen på IT-området sedan vi här beslutade om en nationell IT-strategi. Låt mig dock lyfta fram ett par områden där vi från Folkpartiet ser behov av mer initiativkraft och större engagemang. Det rör sig kring den enskilda människans möjligheter att tillgodogöra sig informationstekniken och använda den för att förverkliga sina livschanser. Vi menar att man bör sikta på en dator för varje elev i skolan. Det gäller först samhällsinformationen och den demokratiska dialogen. Ett av demokratins fundament är att medborgaren känner till sina rättigheter och skyldigheter. Alltför få har dessa kunskaper eller känner till hur man kan få del av dem. För att medborgaren skall kunna utöva sina demokratiska rättigheter och hävda sin integritet är det fundamentalt att hon är väl förtrogen med samhällets funktioner i stort. För att kunna uppträda som rättsmedveten samhällsmedborgare är det nödvändigt att känna till principerna för hur det svenska rättsväsendet och lagarna fungerar. I dag är det alltför få medborgare som har denna kunskap. Detta beror delvis på utbildningen, men det beror också på bristande tillgång till aktuell och lätt tillgänglig information. Intresset hos allmänheten är förmodligen stort, men det är inte lätt att nå begriplig information. Det viktigaste är att tillhandahålla en grundläggande och bred samhällsinformation. Med kvalificerad tillgång på bredden kan medborgaren själv gå vidare på djupet. Utan tillfredsställande kunskap på bredden är detta knappast möjligt. Det bör vara ett samhällsansvar att organisera tillgängligheten för sådan information som är väsentlig för den enskilde medborgarens integritet och möjlighet till aktiv dialog. I detta ansvar bör ingå att definiera ett grundläggande informationsinnehåll, att standardisera formerna och att främja tillgängligheten i praktiken. Det andra som rör den enskilda människans möjligheter att tillgodogöra sig informationstekniken gäller de funktionshindrade och äldre. För dessa grupper krävs speciella insatser, och jag förutsätter att utskottets positiva formuleringar inte bara stannar vid ord i ett betänkande utan leder till konkreta åtgärder och utvecklingsprojekt. Herr talman! Folkpartiet vill också lyfta fram några frågor kring Telia och Telias medieverksamhet. I en motion från förra året befarade vi att Telias expansion på medieområdet innebar att ett nytt och dominerande statligt mediebolag håller på att växa fram. Att detta kan skapa problem för konkurrens, yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald bekräftas nu bl.a. av att en särskild utredare tillkallats för att se över behovet av samordnad lagstiftning för radio, TV och televerksamhet. Vårt yrkande på en avveckling alternativt försäljning av Telias medieverksamhet kvarstår och har senare i annat sammanhang kompletterats med förslag om börsintroduktion av Telia. Herr talman! Vi står självfallet bakom de reservationer som vi skrivit under, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till dem.

Herr talman! Jag får tacka för att jag får vara med i trafikutskottets debatt. Jag blev glatt överraskad när jag fick ta del av I reservationerna kunde jag läsa min egen text till en motion som jag hade skrivit inför debatten. Den var undertecknad av fyra moderater, Sivert Carlsson och Kenth Skårvik. Detta tycker jag att man kan lära sig en del av. Först och främst kan man se att datorn är ett lätt och bra medium. Det är lätt att klippa och klistra och flytta på grejer i datahanteringen. Men det är också viktigt att se att det ytterst är den mänskliga faktorn som styr vad som kommer ut av det hela. En annan erfarenhet kan vara att detta med datapolitik kanske är litet nytt och svårt för oss, och det kanske är litet svårt att skilja på moderatpolitik och vänsterpolitik. Det kan vara en erfarenhet. Nu skall jag inte uppehålla mig så mycket vid det. Jag skall yrka bifall till den reservation som förut hette 20 och nu heter 21. Jag inbjuder övriga här i plenisalen att ställa upp på den reservationen, såsom ni gjorde i utskottet. Jag tänker sedan gå direkt in på väsentligheterna - dels anförandena, dels själva betänkandet. Det saknas ju en hel del. Betänkandet är inte heltäckande i förhållande till skrivelsen. En del av hemställanspunkterna är förda till bostadsutskottet och en del till utbildningsutskottet. Men det innehåller ändå viktiga delar. Jag tänker ta upp ett par av dem. Det ena är sekelskiftesproblematiken, som Birgitta Wistrand också tog upp. Den tycker jag har blivit litet för undanskuffad här. Den har inte blivit seriöst behandlad. Jag tror att det är en väldigt viktig fråga. Det är en viktig fråga för riksdagen att ta tag i. Och det är inte bara frågan om årtalen som är ett problem, utan ett viktigt problem för riksdagen är också personnumren. Jag vill ta upp det, för jag tycker inte att det har kommit fram i debatten tidigare. Sanningen är att vi måste skaffa nya personnummer om datasystemen skall fungera in på 2000-talet. Vi kan inte hålla kvar vid de gamla. Då har vi i vår motion tagit upp tanken att man lika gärna kan se personnumren i ett större perspektiv, kanske ett Europaperspektiv, när man ändå måste göra om dem. Detta tycker jag är litet torftigt behandlat. Jag är litet orolig för att man kanske har missat här från regeringens sida. Vi har ju bara två år kvar. Vi hade även en annan viktig fråga som jag tycker också att man tar litet lättvindigt på, och det är domännamnen. Det har ju uppstått en väldig kritik mot att en stiftelse nu har fått ta hand om det här. Man säger från utskottets sida att man litar på att regeringen kommer att övervaka att det går schyst till. Men vi ser redan nu att det är trångt när det gäller att få namn på Internetmarknaden. Det var någon motion som innehöll förslag om att alla svenskar skulle få en Internetadress. Då är det ju ännu mer angeläget att staten tar ett grepp om den här frågan. Det här är ju själva inkörsporten till människors delaktighet i informationssamhället och IT-samhället. Det tycker jag är en viktig sak. Sedan tycker jag också att en fråga är viktig som vi tryckt på både i år och förra gången vi diskuterade data: Vad skall vi använda den till? Vad är målet? Vilka är visionerna med data? Här lyfte vi fram att ha sextimmarsdagen som målsättning. Här har vi ett utmärkt tillfälle att förbättra livskvaliteten för det stora flertalet människor om vi använder den på rätt sätt, på ett effektivt sätt. Den hemställanspunkten är nu antagligen skickad till Arbetsmarknadsdepartementet. Eftersom man där tidigare har behandlat den här frågan vet vi vad som händer: Man behandlar den ur snäv sektorssynpunkt. Det tycker jag är väldigt olyckligt, för det här handlar litet grand om själva livskvaliteten och vad vi vill ha ut av den här tekniken. Det är några frågor som jag tycker att vi hade kunnat lyfta fram litet bättre. Sedan vill jag bara litet kort kommentera ett par av anförandena. Jag kan instämma i mycket av det Sivert Carlsson sade. Det var väl den allmänna uppfattningen som han gav uttryck för. Det är ungefär så vi ser på datautvecklingen och våra förhoppningar. Birgitta Wistrand tog upp det här med avreglering: Släpp marknaden fri så löser sig allting. Men i nästa stycke tyckte hon att staten måste ta ansvar för att förbereda sekelskiftesövergången - ja visst, naturligtvis. Sedan måste staten ta ansvar för utbildningen och se till att alla elever på alla skolor har fast uppkoppling till Internet - ja visst. Staten måste se över lagstiftningen så att allting går rätt till - ja visst. Det är viktigt att här klara ut balansgången mellan vad marknaden skall sköta och vad staten skall sköta. Jag tror att den moderata logiken inte är hundraprocentig i det fallet.

Herr talman! Vi fick här en inbjudan att gå med på herr Sandströms reservation. Då kan jag göra detsamma när det gäller vår reservation nr 9, som jag också vill yrka bifall till. Den rör just samhällsinformation. Vi talar här om vår digitala allemansrätt och om att man borde undersöka möjligheten att erbjuda e-postadresser och Internetanknytning till alla medborgare. Det vill vi gärna knyta samman med att riksdag och regering måste ta ett gemensamt ansvar för hur det svenska elektroniska rätts och samhällsinformationssystemet - svårt ord - skall utformas. Jag tror självklart på att marknaden skall leva sitt liv, men när det gäller själva regleringen av hur det här skall komma medborgarna till del på ett bra sätt, dvs. att bereda marken, har vi ett ansvar. Att däremot sedan lägga monopol tror inte vi på, som herr Sandström mycket väl vet. Dessutom menar vi att kommunerna måste komma in i det här. Även deras regelverk måste komma in i olika nya typer av system. Så det här med att alla medborgare, var de än bor i landet, måste få rätt till både samhällsinformation och rättsinformation på ett enhetligt och lättillgängligt sätt ställer jag helt upp på. Det är det vi vill kalla digital allemansrätt.
Herr talman! Jag tackar för inbjudan till den reservationen. Då kan jag kvittera med att bjuda in till en reservation som jag också yrkar bifall till, nämligen den om domännamn. Där säger vi så här: "Det bör vara demokratiska och inte ekonomiska faktorer som avgör hur tilldelningen av elektroniska namn sker. Enligt utskottets mening bör det därför ankomma på regeringen att snarast redovisa för riksdagen hur verksamheten bör regleras." Jag tror inte att vi kan lämna ut det här med domännamnen till en privat stiftelse med vinstsyfte. Det kan skapa komplikationer. Det har redan i datakretsar vållat väldigt stor uppståndelse att man har släppt ifrån sig den möjligheten.

Herr talman! Det här kommer att bli en årlig debatt. Varje gång vi skall debattera det här är det ungefär samma frågor som dyker upp. En av de mest intressanta är hur mycket vi som politiker egentligen skall gå in och peta i den här utvecklingen, som egentligen i viss mån har fötts av sig själv. På ett sätt skall det självklart finnas en kreativitet i den egna utvecklingen som inte är beroende av statlig styrning. Men för mig finns det en absolut koppling mellan politik och framtid. Det är självklart att vi som politiker skall försöka påverka samhällsutvecklingen. Det är själva poängen med vår verksamhet. På det sättet finns det också ett berättigande för att politiker lägger sig i IT När det gäller dagens betänkande skiljer sig Miljöpartiet de grönas och min syn på IT-politiken inte särskilt mycket från majoritetens. Men det finns vissa meningsskiljaktigheter. Jag skall mycket kort ta upp några av dem. Inte minst på grund av regeringens egen skrivelse till riksdagen noterar vi att synen på IT som ett verktyg för bättre miljö är ganska så teknokratisk. Man talar om mätningar, om tekniskt avancerade databaserade miljökontrollprogram osv. Men man talar inte om informationsteknik i miljöns tjänst som ett verktyg för att påverka livsstil och verka för miljön på flera olika områden, alltså inte bara det naturvetenskapliga. Det här är något som vi anser bör genomföras med kraft. Det är absolut en viktig uppgift för staten att driva på den utvecklingen. Den här inställningen från vår sida kommer till uttryck i reservation nr 3, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Över lag vill vi i Miljöpartiet de gröna understryka betydelsen av att informationsteknik sprids till samhällets alla områden och att inte en övervägande del av investeringarna förskjuts till teknik och naturvetenskap. Vi anser att den här tekniken också skall kunna användas inom samhällskunskap och inte minst inom humaniora. Det bör alltså vara en prioriterad uppgift inom skolvärlden att skapa ett nytt förhållningssätt till en maskin, dvs. inte enbart förbehållen tekniker. Trots att ett antal exempel aldrig kan bli en hel sanning, och jag vet att det finns olika uppfattningar om det här, har en rad olika mycket anmärkningsvärda exempel tydligt visat att det finns förlegade uppfattningar inom systemet. Man har fortfarande kvar den här föreställningen. Det finns alltså en snedvridning inom skol och universitetsvärlden mot teknikoch naturvetenskap när det gäller investeringar. Eftersom vi vet att killar i större utsträckning än tjejer går till de här utbildningarna blir det också en jämställdhetsfälla. Det är alltså viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv, och även ur andra perspektiv, t.ex. socioekonomiska, att man förändrar människors syn på maskiner, inte minst inom lärarkåren och bland skolpersonalen. Jag behöver inte gå in på konkreta exempel. Men det finns flera sådana om ni vill att jag skall ta upp dem i ett replikskifte. Det här ser jag inte bara som ett led i den utveckling som hör det gamla systemet till, utan även som en konsekvens av den syn man har just nu i samhället på naturvetenskap kontra humaniora. Det här är också en utveckling vi ser mycket tydligt inom EU. Man satsar mer på teknik och naturvetenskap än på humaniora. Jag hoppas att regeringen mycket noga bevakar detta och återkommer i frågan tydligare än man gjorde i den förra skrivelsen. Över lag tycker vi att utvecklingen på informationsteknikområdet bör övervakas, inte nödvändigtvis i syfte att utverka repression t.ex. mot kriminell verksamhet via Internet, utan för att se till att skydda den enskilde medborgaren i en alltmer elektronisk värld. Förra veckan kan man säga att den säpodebatt som varit mycket intensiv kulminerade. Den handlade om åsiktsregistrering i Sverige. Eftersom informationstekniken ger oerhört förändrade förutsättningar för polisen, inte minst med tanke på kostnadseffektivitet när det gäller att bevaka medborgarna via t.ex. digital spaning, är det väldigt viktigt att vi folkvalda hänger med och har någon insyn. Herr talman! Det är viktigt att poängtera att IT kan vara ett verktyg för demokratisering av samhället. Men då gäller det också att hålla den demokratiska motorn i samhället levande. Det är också väldigt anmärkningsvärt att de spelregler som gäller för demokrati och individens integritet i övrigt i samhället inte gäller i fråga om IT-utvecklingen. Det gäller t.ex. på vilket sätt man förhåller sig till datakonton, adresser, elektronisk post och nu senast även disketter. Där har egendomsrätten företräde framför integriteten. Det betyder t.ex. att lärare och personal i vissa skolor aktivt går in och kontrollerar elevernas konton, deras disketter och sådant som vi tycker bör vara högst privat för eleven. Det är också så på arbetsplatser att arbetsgivaren som äger utrustningen kan gå in och kontrollera den trafik som de anställda har haft sinsemellan. Det här är någonting som jag tycker att vi bör bevaka och vara uppmärksamma på. Det är uppenbart att ett verktyg som informationstekniken, särskilt när det är så pass samhällsförändrande som informationstekniken ändå är, också kan utnyttjas i väldigt avskyvärda syften. Då tänker jag inte bara på barnporr och rasism utan även på vanlig porr, som för mig är ett mycket vidrigt inslag. För mig är det precis lika illa att förnedra en kvinna eller en man efter den dag hon eller han har fyllt 15, 16 eller 18 år - beroende på vilken dag vi vill sätta som gräns för när tillståndet barn upphör - som innan. Det är mycket bra att utskottsmajoriteten väldigt tydligt har skrivit att man vill ha kraftfulla åtgärder mot det här och att man vill att det tas starkt avstånd från allt detta. Det bådar gott inför framtiden. Jag tycker att vi skall ha en enad front i Sverige mot barnporr och rasism på Internet. När det gäller Telias medieverksamhet vill jag säga till Folkpartiet att vi har ett särskilt yttrande med anledning av er motion. Självklart är det väldigt olyckligt att ett statligt monopol utvecklar en egen liten medienisch, inte så liten heller. Men vad är alternativet i dagsläget? Om vi tittar närmare på mediebranschen i övrigt finns det ingenting som värnar om mångfalden om vi säljer ut Telias medieverksamhet. Det finns ingenting som garanterar att vi skulle få en större mångfald efter det. Om vi skulle avveckla verksamheten, vad skulle det innebära? Ja, det innebär i och för sig försämrad service till medborgarna. Det innebär också en förlust av det man hittills investerat i nya anslutningar. Vi vill nog ha ytterligare beredning innan vi är beredda att ta ställning till den frågan. Men principiellt håller vi med Folkpartiet. När det gäller Centerpartiet har jag blivit väldigt förvirrad av era utläggningar angående landsbygden. Det är väl känt att Miljöpartiet också har ett väldigt starkt intresse av att hålla en levande glesbygd i Sverige. Men vi ser inte avreglering och konkurrens som ett hot mot glesbygden, snarare tvärtom. Här tycker jag att Centerpartiet är otydligt. Man vill ha större reglering men i vissa andra sammanhang förespråkar man fri konkurrens. Hur är det egentligen med era avvägningar? När det gäller kryptering vill jag säga till ministern att jag hoppas att regeringen reagerar kraftfullt och självständigt för den svenska linjen i olika internationella organ. Jag vill yrka bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Vi är ledande på tillgång till och användning av informations och kommunikationstekniken. Vi ligger i täten. Vi har väl utbyggda nät för teleoch datakommunikationer och vi har en mobiltelefonanvändning som är bland de högsta i världen. Användningen av Internet ökar mycket snabbt, för att inte säga lavinartat i Sverige. Utvecklingen förändrar och omvandlar det svenska samhället. Den leder oss in i informationssamhället. Den nya tekniken skapar många nya möjligheter. Om informationstekniken används på rätt sätt kan demokratin fördjupas, tillväxten och sysselsättningen kan öka och klyftorna i dagens samhälle överbryggas mellan regioner, mellan åldrar, mellan kön och mellan olika grupper i samhället. Därför är IT en samhällsomdanande kraft inför framtiden. Det är inte bara ytterligare ett verktyg som underlättar. Samhället kommer i grunden att förändras. Informationstekniken kommer att förändra vårt resande. Den förändrar våra arbeten, vårt sätt att arbeta, var vi arbetar och hur vi förlägger vår arbetstid. Den förändrar miljön. Den förändrar vårt sätt att kommunicera och lära känna andra människor runt hela världen. Den förändrar vårt sätt att hitta och hämta kunskap, och den förändrar undervisningsformerna. Den förändrar demokratin, delaktigheten i att påverka. Just för att utvecklingen i informationssamhället är så omdanande måste vi se till att möjligheten gäller alla, inte bara några få. Att släppa allt löst, laissez-faire, låtgåpolitik, låt "marknadskrafterna" ta hand om utvecklingen, är ingen bra metod. Då står vi inför stora risker med ökande klyftor mellan åldrar, mellan kön, mellan rik och fattig och mellan olika delar av landet. Att göra det motsatta, dvs. förstatliga allt, försöka ha full statlig kontroll och sköta allt via statsfinanserna är inte heller vare sig möjligt eller önskvärt. Det handlar i stället om vår hederliga svenska modell med blandning av marknadskrafter och ett politiskt ansvar. Ett politiskt ansvar innebär bl.a. en stark och tydlig lagstiftning. Vi har ökat tempot med att skapa en lagstiftning som är anpassad till de nya formerna och mönstren utan att rucka på samhällets grundvärderingar. Till skillnad mot den förra regeringen gör vi en kraftsamling för att reformera lagstiftningen inom integritetsskyddet, upphovsrätten, regelverk för elektronisk dokumenthantering, reglering av distansarbete - och vi vässar telelagen. Därför vill vi jobba internationellt med att få fram regelverk för digitala signaturer. Därför finns det en arbetsgrupp tillsatt för att få fram en policy för hantering och användning av kryptosystem, som för övrigt inom kort skall presentera ett underlag för det fortsatta arbetet. Därför tar vi med kraft avstånd från spridning av rasistiska budskap och barnpornografi. Det är mycket angeläget att dessa brottsliga handlingar motverkas både i Sverige, i EU och globalt. Här kan ett medel vara den hemsida på Internet som statsminister Göran Persson i dag har informerat kammaren om. Det är en hemsida för demokrati och mångfald, en hemsida som arbetar mot de antisemitiska krafterna som funnits på nätet. Ett politiskt ansvar innebär också att vi tar övergången till år 2000 på största allvar och att vi i god tid före sekelskiftet försäkrar oss om att "2000 säkringen" - som IT-kommissionen har kallat det - skall få fullt genomslag. Genom en bred tillgång till information och kunskap kan vi öka delaktigheten i samhället och fördjupa demokratin. Skolan har ett mycket stort ansvar i att överbrygga klyftorna i informationssamhället. Skolan har kommit ganska långt, men har kommit olika långt i olika delar av landet. Men vi ligger i den absoluta världstoppen både kvantitativt och kvalitativt vad gäller IT-utrustning i skolan. Utbildningsväsendet jobbar nu vidare med undervisningsformer, fortbildning för lärare, med vuxenutbildning, folkbildning och med ett europeiskt skoldatanät - som faktiskt kommit till stånd på svenskt initiativ. Eventuell snedvridning av datautbildning skall självfallet följas noga av utbildningsväsendet för att kunna göra förändringar. Vi måste följa den utvecklingen noga. Ett annat sätt att se till att informationstekniken kommer alla till del är att underlätta tillgången till datorer. LO är ett mycket bra exempel på hur man som förening kan stötta sina medlemmar och erbjuda datorpaket. En rätt använd informationsteknik skapar möjligheter till ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Informationstekniken är den mest expansiva branschen just nu och kräver tusentals nya jobb. Det finns redan brist på spetskompetens inom vissa områden i IT branschen. Där kommer utbildningssatsningen med 10 000 utbildningsplatser inom IT-området väl till pass. Den görs i samverkan mellan arbetsmarknadsutbildningen och IT-branschen, och frågan skall senare behandlas i arbetsmarknadsutskottet. Vi kan också aktivt bidra till att förverkliga regionalpolitikens övergripande mål om uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela Sverige. Den nya tekniken öppnar möjligheter för den anställde att distansarbeta och för företag att förlägga sin verksamhet var som helst i landet. Små och medelstora företag i utsatta och geografiskt spridda orter får genom tekniken tillgång till marknader som de tidigare inte haft möjligheter att nå. Dessutom kan användningen av informationstekniken förbättra den lokala servicen inom t.ex. handel, sjukvård samt lantbruks och skogsrådgivning. När det gäller nätutbyggnaden och den regionala balansen måste vi använda vårt politiska ansvar och följa utvecklingen noga. Jag är övertygad om att hela Sverige skall ha tillgång till den nya tekniken. Vi har debatterat frågan ett antal gånger. Vid varje tillfälle kan vi konstatera att vi har kommit närmare målet. Nu kan 95 % av alla företag och 90 % av alla privatpersoner ha ISDN. Inom ett år beräknas samtliga kunder kunna erbjudas ISDN. Det är ju jättebra. Men varför hänga upp sig på en viss teknik? Både skärmade koppartrådar, ADSL, bredband och annan ny teknik kommer att öka kapaciteten med interaktiva tjänster, utvecklat hemarbete och höghastighetsanslutningar till Internet. Detta kan faktiskt vara landsomfattande inom en snar framtid. Herr talman! Man kan tro av de många reservationerna att vi inte är överens om IT-strategin. Men jag kan glädjande nog konstatera att vi har en bred enighet för våra IT-mål, vår IT-strategi och för betänkandet. I någon reservation vill man avreglera allt och låta marknadskrafterna styra. De andra reservationerna är visserligen viktiga, men är till för att belysa och lyfta fram ett visst område. Det är viktiga områden som vi från utskottsmajoriteten kan hålla med om, men vi vill avvakta med genomförandet eftersom det pågår arbeten inom de flesta områden. Det är ju därför som vi i riksdagen har begärt en årlig avrapportering av IT strategins genomförande. I betänkandet beskriver vi hur denna rapportering bör utvecklas. Som jag uppfattar det råder det en bred enighet om våra långsiktiga mål. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det har slagit mig när jag har lyssnat på inläggen - så mycket debatt har det inte varit hittills - att när man använder blomsterspråk är det lätt att anse att det råder en viss oenighet. Men när man som Monica Green kommer in på det mer konkreta, tycker också jag att det verkar som om enigheten är rätt så stor. Vad som är tydligt på området är att framtiden är rätt osäker. Framtiden innehåller både risker och möjligheter. En del av detta kan man som individ påverka. Men ofta måste politiken vara med som ett stöd. Där delar jag verkligen Elisa Abascal Reyes uppfattning om att man skall vara uppmärksam på de tecken som kommer så att vi, med hjälp av politiken, får möjligheter att styra i den riktning som vi tycker är riktig och rättvis. Tekniken förändrar samhällets förutsättningar radikalt. Den påverkar all mänsklig verksamhet - inte minst det politiska och kulturella livet. Den proposition som regeringen överlämnade i mars, Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik, handlade om ett antal områden som riksdagen tog ställning till. Det var rättsordningen, utbildningen och samhällets informationsförsörjning. Dessutom betonade riksdagen att även sårbarhets och säkerhetsaspekterna var viktiga områden. En del av vad som har hänt och hur arbetet har gått vidare har redovisats i skrivelsen. Sedan ett och ett halvt år har användningen av Internet gått framåt med rasande fart. Det ger naturligtvis oerhört många möjligheter. På Internet finns ingen regering. Där finns ingen centraldator eller huvudledning som styr och ställer. Hur Internet utvecklas kommer naturligtvis också att innebära stora förändringar för människor och företag. För ett och ett halvt år sedan sade jag att det planlösa surfandet och lekandet mycket snart kommer att gå över till en mer strategisk användning av det nya kommunikationsmedlet Internet. Nu vet alla med insikt att jag faktiskt hade rätt i den prognosen. Så var det med den flugan, kära vänner! En viktig fråga för framtiden är hur vi sköter våra affärer med ny teknik. En viktig faktor för utvecklingen av den elektroniska handel, som jag är övertygad om är en oerhört viktig tillväxtsektor i den svenska ekonomin, är hur säkerheten fungerar i kommunikationen. Säkerheten kring betalningar och behörighet måste förbättras om vi skall få en elektronisk handel som kan verka på bred front. Självklart är den elektroniska handeln en global företeelse. Därför måste regelverket också vara i samklang med internationella standarder och rekommendationer. Vi behöver nå fram till en gemensam hållning. Därför planerar regeringen att under våren presentera en skrivelse för riksdagen om elektronisk handel. Vi måste ha ett förhållningssätt till betalningssystemen, till de konsumenträttsliga aspekterna och de upphovsrättsliga frågorna, integritetsskyddet, infrastrukturen, m.m. Grunden för en socialdemokratisk IT-politik är tillgänglighet, att överbrygga de nuvarande klasskillnaderna och se till att det inte uppstår nya. Det händer väldigt mycket i samhället som går i den riktningen. Jag skall bara ta några få exempel på den korta tid jag har till mitt förfogande. Seniornet grundades på initiativ av IT-kommissionen i november förra året. Det är en förening som skall främja äldre personers användning av informationsteknik och verka för att man skall ta fram nya senioranpassade produkter och tjänster. Det finns ett enormt intresse för Seniornet. Det finns ett antal lokala klubbar. Mängder med människor kontaktar kansliet för att få fram flera lokala organisationer. Man vill jobba med studiecirklar, ordna kurser och bilda nya lokala Seniornetklubbar. Vi som trodde att det här med Internet bara var någonting för ungdomar! Så var det alltså inte. Runt omkring i landet i olika kommuner pågår det en mycket aktiv verksamhet. Det är inte bara de stora kommunerna som har den här verksamheten. Jag kan bara nämna Blekinge där man under ett antal år har haft ett mycket konsekvent utvecklingsarbete med hjälp av informations och kommunikationsteknik. Det skapar sysselsättning och ökad dynamik i hela den regionen. Nu jobbar man också med IT-värdshus för att föra ut tekniken ytterligare till dem som inte tidigare har prövat t.ex. Internet. Det första IT världshuset invigdes i våras i Svängsta. En annan kommun där man är aktiv är Hultsfreds kommun. Det är en kommun med 15 000 invånare. Där har man använt nätet för att utveckla och fördjupa demokratin. När kommunens Internetserver står oanvänd på kvällar och helger låter man kommuninvånarna gratis få tillgång till nätet i syfte att öka kompetensen och intresset hos kommunmedborgarna. Man har satt sig före att kommunens hemsida alltid skall vara aktuell och informationsrik. Därför har man ett decentraliserat synsätt som gör att det blir väldigt många som tar ansvar för att informationen på nätet skall vara aktuell. Man har flera tusen sidor, alltifrån rockparty till kommunal ekonomi. Det är bara två exempel på lokala kommunala satsningar. Jag har ibland hört att man tycker att vi skall ta ansvar för att skolorna får bredband senast år 2000. Det är en väldigt låg målsättning. En av de stora påhejarna av detta brukar vara Moderaterna. Om vi ser framåt är jag övertygad om att utvecklingen av tekniken kommer att gå mycket fortare än så. Det är inte många som menar att det skulle vara en utopi att Sveriges skolor kommer att ha bredband år 2000, tvärtom. Det sker säkert mycket tidigare. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga några ord om skolorna och pedagogiken. Folkpartiet hade en motion om att varje elev skulle ha en dator. Det är väl gott och väl. Men det är inte det som är det stora problemet. Det stora problemet är pedagogiken. Vi måste ha en helt ny pedagogik i skolan där vi ser att eleverna inte är elever en gång i livet. Vi måste hela tiden tanka nya kunskaper, oavsett om vi är 5, 10, 20 Det är en uppgift för skolorna att lära eleverna att värdera information och att lära dem att navigera i det nya informationsflödet. Det är det behovet som både är det svåra att tillfredsställa och där det är väldigt viktigt att skolan hittar den nya rollen. IT kommissionen och Utbildningsdepartementet kommer därför att i nästa månad, i december, genomföra en hearing kring den pedagogiska utvecklingen med IT som ett stöd. Det är för att vi skall göra en avstämning av hur långt man har kommit i olika skolor i Sverige och hur vi skall gå vidare. Fru talman! Jag skall avsluta med att tala om IT kommissionen. Den har blivit ett nav i det svenska IT arbetet, inte minst i omställningsarbetet inför 2000 talet. Det finns två grupper som jobbar regelbundet med detta. Vi kallar dem för 2000-generaler. Det finns också med ledare från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det är bråttom. Det är inte mer än 460 arbetsdagar innan vi är framme vid år 2000. Därför måste vi accelerera det arbetet. Ett sätt som vi gör det på är att vi på måndag kommer att diskutera 2000-problematiken på Europanivå vid

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det som jag hoppas lugnande beskedet att ni kommer att fatta kloka beslut om vad ni skall göra år 2000 nu på måndag. Jag skall inte återkomma till den frågan. En annan fråga som däremot inte berördes i kommunikationsministerns anförande var frågan om hur de statliga myndigheterna, verken och företagen skall ställa sig till IT-satsningen. Vi tycker att det är ganska viktigt att också de blir synliga och att även de får ge sin del till medborgarna. De har också ett viktigt informationsuppdrag. Jag skulle gärna vilja höra vad kommunikationsministern anser om den offentlighetsprincipen när det gäller den statliga sidan. Det gäller inte bara kommunerna. Jag vill också återkomma till frågan om skolan, men jag kan göra det i min nästa replik.
Herr talman! Jag skulle väldigt gärna svara på en konkret fråga från Birgitta Wistrand. Men jag förstod inte riktigt om frågan gällde åtgärder i samband med 2000-problemet, statliga myndigheter i form av upphandlare, eller de organ som skall klara av lagstiftningen. IT-kommissionen har den samlande och rådgivande funktionen för regeringen. Toppledarforum är det organ som specifikt ägnar sig åt den offentliga sektorn. Bl.a. har man ett stort arbete på gång vad gäller offentlig upphandling och handel på nätet, dvs. elektronisk handel. När det sedan gäller offentlighetsprincipen och regelsystemet, som jag tror att Birgitta Wistrand kanske också menade, pågår det precis som sades i propositionen förra året och som riksdagen också godkände ett arbete i Justitiedepartementet med översyn av lagstiftningen för att modernisera den. Det är ett stort arbete. Riksdagen gav tre år för att åstadkomma en modern lagstiftning på det här området. Jag skulle gärna se att det gick fortare, men jag inser att man nog behöver ge lagstiftarna den här tiden.
Herr talman! Tack för den informationen. Vi får se vad som händer. Vi moderater brukar ju alltid vara så långt framme. Vi har sagt senast vid utgången av år 2000. Vi ser naturligtvis att det är bra om det blir tidigare. Vi menar också att medel till detta kan frigöras genom en privatisering av Telia. Kommunikationsministern säger att det är problem när det gäller IT och pedagogiken i skolorna, men jag skulle vilja säga att det väl faktiskt är tvärtom. Det är ju en fantastisk pedagogisk möjlighet att få ett instrument till. Jag anser att det är när det gäller lärarutbildning och fortbildning av lärare, högskolan och högre utbildning som vi bör ta till vara möjligheterna. Vi har i en motion skrivit att vi mycket väl kan tänka oss ett virtuellt universitet där man just använder modern teknik och inte alls skulle behöva befinna sig på platsen. Det skulle kunna vara ett bra sätt. I dessa tider med bostadsbrist för studenter kanske det inte alls vore så dumt.
Herr talman! Vi hoppas säkert båda att det skall gå fortare med tekniken och teknikuppbyggnaden. Jag tror att det gör det. När det gäller pedagogiken är det ett rejält fortbildningsarbete på gång. Det är också någonting som man kan kalla en kulturrevolution, utan att man använder det ordet fel, som pågår i skolan nu. Plötsligt har många av eleverna mycket bättre kompetens när det gäller att använda detta nya informationsmedel än lärarna har. Det är något man måste ha respekt för när det gäller omställning av lärarrollen. Inte desto mindre är det oerhört viktigt att vi snabbt kommer igenom kulturrevolutionen så att vi kommer in i det nya sättet att fungera i skolan. Kunskapssökandet skall egentligen bli en reflex som sitter i ryggmärgen hos dem som lämnar skolan. Man skall ha lärt sig det i stället för de årtal som man kan hämta i burken. Om vi skall klara detta måste vi använda det här redskapet mycket mer avancerat än vad vi gjort hittills. Jag är litet orolig för att inte den nya pedagogiken slår igenom så fort som den skulle behöva göra. Varje termin som det går ut en ny generation har vi tappat mycket kompetens som vi skulle behöva i samhället längre fram.
Herr talman! Kommunikationsministern nämnde det gamla folkpartikravet om en dator till varje elev i skolan. Det lät i anförandet som om det inte var särskilt viktigt för kommunikationsministern. Jag skulle vilja säga: Nedvärdera inte den frågan. Vi vet väl alla hur det fungerar om man har en skolklass med 25 elever och bara har tio datorer. Är det pojkarna eller flickorna som sitter där och knappar? Det är framför allt pojkarna som tränger sig fram. Vi vet också hur det fungerar för de elever som har en dator hemma och de som saknar dator hemma. Det kan alltså skapas nya klasskillnader mellan familjer där man har dator i hemmet och där man inte har det. Jag menar i alla fall att det är viktigt med en dator till varje elev i skolan, att det finns en sådan tillgänglighet. Jag vill därför fråga: Vill inte kommunikationsministern verka för en ökad jämställdhet och motverka uppkomsten av nya klasskillnader?
Herr talman! Jag tycker att det var bra att Lennart Fremling tog upp den här frågan. Jag är väldigt rädd för att vi får en förenklad debatt om vi fastnar i att vi skall ha lika många datorer som vi har elever. Det kan vara ett lätt mätbart mål. Men det är alldeles för enkelt. Vi kanske inte behöver ha exakt lika många datorer. Det är hur vi använder datorerna som är det viktiga. Det får inte bli så att man använder den nya tekniken till en litet bättre och mer exklusiv skrivmaskin eller en litet bättre och mer exklusiv räknemaskin. Det är informationssökandet som är det viktiga. Det skall finnas tillräckligt många datorer i skolan. Självklart. Det skall kommunerna se till. Det gör de också i de allra flesta fall. Men det är den lätta delen. Den svåra delen är den andra.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det svaret. Det är självklart att vi inte ser det här som det enda problemet. Det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger att man måste ha med de delar som handlar om pedagogiken också. Men vi tror ändå inte att man skall underskatta problemet med datorer till eleverna. Det är faktiskt en ganska stor kostnad för kommunerna att ordna det. Därför tycker vi att även det kravet behöver drivas på.
Herr talman! Visst är det något som behöver drivas på, men den stora kostnaden är egentligen att fortbilda lärarna. Vi är tillbaka till pedagogiken. Man skall naturligtvis också använda datorerna för att främja distansutbildning. Vi har en distansutbildningskommitté som just jobbar med de frågorna. Man skall kunna sitta i en skola i Västernorrland och koppla upp sig till universitetet i Heidelberg. Man skall då få ut någonting av det också så att det inte blir vanligt brevskrivande, även om det kan vara trevligt. Den typen av utveckling av pedagogiken menar jag är det svåra men också det allra viktigaste. Det är den stora utmaningen.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja veta vad som händer med personnumret. Det är en ganska viktig sak. Jag har också en kort fråga som gäller att vi skall öppna samhällsinformationen. Det är bra. Alltfler blir öppnare och mer utåtriktade, t.ex. riksdagen. Men en sak som jag är litet irriterad på är SCB, Statistiska Centralbyrån. Kan ministern tänka sig att öppna även deras databaser? Där finns många värdefulla och intressanta fakta som forskare och elever skulle kunna ha nytta av både till nöje och arbete. I dag kostar det stora pengar. Man tar mycket betalt för de uppgifterna. Så till frågan om elektronisk handel. Jag tror att det är alldeles utmärkt med elektronisk handel för affärsöverenskommelser, fakturering, order, postorder, internhandel osv. Men jag tror att det är väldigt farligt med betalningstransaktioner på nätet. Jag tror att risken är stor att det kan bli privata elektroniska sedelpressar. Jag tror att det kan bli svårt att kontrollera. Jag undrar om ministern har funderat över den distinktionen. Personligen är jag väldigt skeptisk till penningtransaktioner över nätet.
Herr talman! Stig Sandström tar upp frågan om personnummer. Jag antar att Stig Sandström menar domändiskussionen eller 2000-frågan. Vi får ta det i nästa replik. När det gäller samhällsinformationen och offentlighetsprincipen vill jag säga att det ju är ett problem här i riksdagen att så många är intresserade av Rixlex att man har stängt på dagen. Jag skall kanske inte ha några synpunkter på det. Det skall väl ledamöterna själva ha. Faktum är att SCB, som Stig Sandström nämnde, arbetar aktivt på att lägga ut sina informationsbaser på Internet så att de skall bli tillgängliga; kanske inte allting, men de har ett mycket ambitiöst program på det området. Precis som en mängd andra offentliga institutioner har. Man kan logga in sig på Vägverkets hemsida för att se hur väglaget är på olika ställen i landet osv. Jag vill alltså påstå att det finns väldigt många offentliga organ som har kommit rätt långt när det gäller bra och aktuell information på sina hemsidor. När det gäller elektronisk handel finns det en mängd osäkerheter, inte minst detta att många av oss känner oss litet misstänksamma mot elektroniska betalningsmedel. Det gör man inte i t.ex. Amerika. Där har man en helt annan vana att betala med kort än vad vi har. För att detta skall bli en bra tillväxtsektor är det viktigt att vi klarar ut problemen. Vi jobbar nu i Regeringskansliet med att se över regelsystemet.
Herr talman! Jag skall förklara litet grand vad jag menade med personnumren. Jag tänkte helt enkelt på vår identitet. Personnumret har ju varit en social innovation i Sverige, som har gjort att samhället har sparat miljarder kronor i minskad byråkrati och säker identifiering. Vid årsskiftet kan vi inte börja om med noll noll, noll ett osv., utan då måste vi ta hänsyn till sekelskiftet också. Då kan vi inte använda de vanliga tiosiffriga fältkoden, utan försäkringskassornas alla dataprogram måste då bytas ut osv. Om vi ändå måste ändra personnumren kanske vi skulle kunna ha ett europeiskt personnummer, även om många europeiska länder är motståndare till det. Men man kan ju vara förutseende. Det var den diskussionen som jag ville väcka.
Herr talman! Stig Sandström tar upp väldigt bra exempel på de problem som uppstår i samband med tusenårsskiftet. Det kommer att kosta pengar att göra om systemen. Vi vet att det kommer att kosta mycket pengar i de administrativa systemen. T.ex. tror jag att Riksförsäkringsverket har något slags kalkyl på mellan 250 miljoner och ända upp till 500 miljoner kronor för att göra om sitt system. Men det är förmodligen ändå den mindre delen. Det som kommer att bli den riktigt stora omställningen är de inbäddade systemen, de microchips som vi inte riktigt vet om det är i klockan, i mikrovågsugnen, i bilen eller var det är de sitter någonstans. Det gör att det måste ske stora förändringar i produktionen. Det är ju detta som är ett resursproblem rent pengamässigt, men det är också ett resursproblem vad gäller att ha folk som kan göra hela denna omställning. Det är också ett resursproblem i tid, eftersom det behöver göras tester och inkörningar som tar tid. De måste göras på helger och nätter, eftersom produktionen måste fungera på dagarna. När vi en gång i tiden införde personnumren tänkte vi inte så långt. Från början hade man inte mer än en siffra. Man trodde att det inte ens skulle behöva vara tio siffror. Vi måste nu lägga till två siffror och naturligtvis lära oss att använda ytterligare två siffror. Det är inte svårt att göra ändringen i nya system, men det är besvärligt och dyrt att göra det i de gamla systemen.
Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är trevligt att kommunikationsministern är här och deltar i debatten. Jag är inte förvånad över att enigheten är ganska stor på detta nya och snabba område. Jag som började med blyertspenna i årskurs ett i skolan har nu en dator som står där hemma. Det kan också belysa risken för skillnader i framtiden. Det handlar då också om detta med tillgänglighet. Jag tror att vi är överens om att tillgängligheten måste vara lika för alla överallt i landet. Men anslutningspriserna skall också vara ungefär lika i början. Jag har jobbat i skolan länge, och jag skall ta ytterligare ett småländskt exempel. I min hemkommun Mönsterås startades ett gymnasium för tre år sedan, där varje elev första dagen utrustades med en dator. Skolan har 400 elever i dag. Frågan är inte om man skall ha undervisning i dator utan om man skall ha dator i undervisningen. De tillämpar ett undersökande arbetssätt. De sänder ut 8 000 brev per dag över världen. Det belyser utvecklingen men också risken för diskrepanser. Min fråga gäller egentligen att säkerheten måste förbättras, som ministern tog upp. Häromdagen läste jag att företag i svensk kryptopolitik presenteras i veckan under rubriken Kryptopolitik - möjliga svenska handelslinjer. Av fyra recensenter och experter säger en: Bäst med fri kryptering. Följ EU:s liberala linje, säger en annan. Ett kraftig slag i luften, säger en tredje. Deponering är ett handelshinder, säger en fjärde. Jag tycker att det visar att detta inte går att lösa nationellt, utan att vi måste arbeta med frågan internationellt. Min fråga är: Finns den tvekan som betänkandet andas inför att arbeta i EU gemensamt för att lösa problemet?
Herr talman! Jag tycker att det är ett väldigt bra uttryck att vi skall ha en PC i undervisningen och inte undervisning i PC, för det är precis vad detta handlar om. Det skall användas som ett informationsmedel. Det är lustigt att just småländska kommuner har blivit så bra på detta. Kan det hänga ihop med Gnosjöandan? Det är många småländska kommuner som har kommit långt på det här området. Sedan över till frågan om kryptopolitiken. Jag är övertygad om att vi inte kan ha nationella olika lagar och regelsystem. I förra veckan var Ira Magaziner här. Han kallas för Clintons ambassadör men är Clintons rådgivare i de här frågorna. Han är ute i världen för att sälja in den amerikanska idén. Också amerikanerna, som har haft inställningen att man skall ha krypteringsnycklar inne hos någon myndighet, som de säger, börjar nu att tveka och tycker att de behöver fri kryptering och så litet av nationella lagstiftningar som möjligt. Men de tycker att man naturligtvis behöver använda den allra bästa tekniken för att inte låsa upp den elektroniska handeln eller andra globala nät som det också handlar om. För min del tror jag att det vore förödande om vi skulle börja med en nationell krypteringspolitik som låste upp både vår exportindustri och våra möjligheter att utvidga den tillväxtsektor som den elektroniska handeln utgör.
Herr talman! Vi verkar vara eniga också i den här frågan. Monica Green nämnde här att vi är världsledande på området. Det kanske inte stämmer, men vi kanske är någonstans i täten. Det har förekommit propåer om att vi i EU tillsammans skall diskutera en strategi framöver på samma sätt som USA och Japan gör. I betänkandet sägs att EU inte är moget för detta ännu. Jag framhärdar fortfarande att vi med vår position borde ha förutsättningar att jobba för detta och kanske t.o.m. att plocka hem ett EU-institut till Svedala, där vi har Ericsson och andra företag.
Herr talman! Jag delar Sivert Carlssons uppfattning att vi bör ha en gemensam strategi i EU. Vi kan gå före från Nordens sida, för när det gäller elektronisk handel är det i princip medlemmarna i Nordiska rådet, där några länder är medlemmar i EU, som är de i Europa som kan mäta sig med USA:s framgång på området.
Det var några tankar.
Vi ligger ganska långt framme jämfört med övriga länder i EU. Det är därför vi ser denna fråga som en stor fråga också i EU, så nog kommer vi att vara det land som driver på i EU. Det kanske t.o.m. är så att vi stegvis kan börja med att ta vägen via Norden först. Vi gjorde ju det en gång i tiden med NMT. När det gäller en agency, eller vad man nu skall kalla det för, mottar vi alla tips med stor glädje.
Herr talman! Kommunikationsministern underströk mycket tydligt att detta inte rör sig om någon debatt, och det kan ju stämma. I vårt fall är det så att vi inte av princip måste ha en annan uppfattning än Socialdemokraterna. I den här frågan är det ganska stor enighet. Men det finns vissa punkter där uppfattningarna skiljer sig. Kommunikationsministerns svar på frågan om en dator till varje elev skulle jag vilja skicka med till de senaste demonstranterna med punkband och allt utanför riksdagen. Om man skulle säga till de eleverna att de får var sin dator, skulle de säga: Ja, men gärna mögelfria lokaler och uppdaterade skolböcker först. Det är litet av vår inställning som jag vill framföra till kommunikationsministern. Jag påstår i alla fall att det finns snedvridning. Det är kanske inte en total snedvridning, men det är en alarmerande snedvridning mellan dels naturvetenskap och teknik, dels humaniora. Min direkta fråga till kommunikationsministern lyder: Är kommunikationsministern beredd att verka för att även humaniora får ta del av, om inte lika stora så kanske ännu större, satsningar på IT-investeringar?
Herr talman! Det som Elisa Abascal Reyes tar upp som en fortsättning på diskussionen om en dator till varje elev, visar ju precis detta att det här inte är något som vi bör fatta beslut om i den här församlingen. Det måste man göra utifrån de behov som finns på varje enskild skola. Snedvridningen mellan naturvetenskap och humaniora tror jag har en historisk förklaring. Man har använt den här tekniken, åtminstone i skolan, på tekniska gymnasier osv. Man har inte sett redskapet som en informationssökare än så länge. En av de saker som vi kommer att ta upp i den IT-hearing mellan IT kommissionen och Utbildningsdepartementet som jag nämnde i mitt första inlägg är just: Hur använder man IT som ett pedagogiskt redskap på alla områden i skolan? Då kommer den här balansfrågan in. Den tycker jag också är väldigt viktig.

Herr talman! Jag tycker att detta med kryptering är så spännande och viktigt att jag inte kan avhålla mig från att ta del av debatten även om klockan är mycket och alla kommunikationer redan har gått för länge sedan. Att använda kryptering på Internet ses allmänt som en förutsättning för att informationshanteringen skall kunna utvecklas säkert. Trafikutskottet har huvudansvaret för krypteringsfrågan i Sverige, men kryptering är till sin natur en fråga som griper in i många olika politikers område. Utöver att underlätta IT-kommunikationen rent tekniskt, är ju det här ett fritidsintresse. Det handlar om att göra kultur mer tillgänglig och om att utveckla handel och banktjänster. Det hörde vi statsrådet Ines Uusmann tala om här tidigare. Det är viktigt för näringslivet i stort. Det finns också negativa saker, som att det förekommer brott. Vi måste jobba brottsförebyggande. Slutligen är det också en försvarsfråga. Oldfield och Stig Wennerström är några kända spioner i historien. Andra spioner har vi mött i litteraturen och åter andra, likt James Bond, har vi mött i filmens värld. Men att använda osynligt bläck, ta kopior med mikrofilm eller rent av ta till knytnävarna, blir alltmer inaktuella arbetsmetoder för den som vill komma åt känslig information. Ja, tiderna förändras. Även om den traditionelle spionen kommer att finnas kvar, är morgondagens spioner mer ute och slåss på nätet än med knytnävarna. De knäcker inte ben, de knäcker koder. De kartlägger kommunikationsvägar och analyserar. Och vi blottar oss aningslöst genom att inte skydda oss och vår information tillräckligt. Känslig information får inte riskera att hamna i orätta händer. Försvarsminister Björn von Sydow har nyligen i ett svar till mig försäkrat att det för Försvarsmaktens och UD:s del inte finns någon anledning till oro. De kryptonycklar som används där tillverkas av Försvarsmakten själv. Det kan aldrig bli aktuellt att deponera dessa kryptonycklar i andra länders kassaskåp. Det klarläggandet tar vi tacksamt emot. Men vi får inte glömma att mycket av det som inte är sekretessbelagt, mycket av den vardagliga kommunikationen, inte är skyddad på samma sätt. Ändå finns det även i den informationen mycket som kan vara av intresse. Vi måste vara observanta på riskerna med IT i förhållande till mer traditionella metoder att försvara Sverige. Tänk på den intensiva försvarsdebatt vi har haft under innevarande mandatperiod! Samtidigt har det inte ifrågasatts hur vi hanterar all vår information. Än större än inom den offentliga sektorn är risken för informationsintrång inom det privata näringslivet. Det finns länder som inte utesluter ett samarbete mellan sitt eget lands säkerhetstjänst och näringslivets intressen. IT spelar en nyckelroll även för industrispionage, men det är inte lätt att backa för de företag som redan hade investerat fast sig i ett system innan de upptäckte faran. Den diskussion som var mellan Ines Uusmann och Clintons rådgivare Ira Magaziner tidigare har vi redan haft uppe här i kammaren, Ines Uusmann och jag. Där har jag alltså fått litet information, även om jag inte tycker att Ira Magaziners besked när han var här var så väldigt positivt. Herr talman! När jag började ta upp frågan om kryptering betraktades det som en mycket udda fråga, men i dag finns en klart större medvetenhet om att något måste göras. I utskottets betänkande läser vi att majoriteten anser att det är mycket viktigt att skapa möjlighet till säker kryptering. Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppgift att ta fram en policy för hantering och användning av kryptosystem. Det är bra att man så tydligt visar att man tar frågan på största allvar. Men i dag är det enligt uppgift redan uppemot 500 000 svenska kunder som använder Lotus Notes e-postsystem. Det är självklart mycket otillfredsställande att även riksdag, regering och myndigheter använder system där vi inte har kontroll över krypteringsnycklarna. Den som har tillgång till krypteringsnycklarna kan också ha tillgång till krypterad information. Lotus Notes, som vi använder, har en krypteringsnyckel på 64 bitar. Av dessa måste 24 bitar deponeras i USA, tillgängliga för amerikanska myndigheter. Även om en hög säkerhet kvarstår för de återstående bitarna, häpnar jag återigen inför denna godtrogenhet. Datasäkerhetschefen vid försvarshögkvarteret sade i en intervju nyligen: Jag visste inte om att våra Notesnycklar var deponerade. Det var intressant att få reda på. Det uttalandet talar för de reaktioner jag har mött när jag försökt ta upp frågan. Där ligger också bakgrunden till mitt engagemang i den här frågan och till varför jag är här i kväll. När ungdomarna som rör sig i mitt hem vet mer om denna fråga än tjänstemän som är ansvariga för datasäkerhet, känns det inte bra och tillfredsställande. Herr talman! Behovet av en svensk policy hastar. Jag har inte kompetens att bedöma de krypteringssystem som tillhandahålls av svenska företag. Men det finns ingen anledning att inte i större utsträckning titta på vad svenska företag har att erbjuda. Jag vill avsluta med att än en gång understryka att kryptering är en fråga med säkerhetspolitisk dignitet som också Ines Uusmann har fått på sitt bord. Nu när Ines Uusmann har varit vänlig nog att stanna kvar till denna sena timme vill jag bara tillägga: Är det så att Sverige har en försiktigare hållning än EU? Det skulle inte kännas bra om EU var tuffare mot USA än vad Sverige är i denna fråga.

Fru talman! Alice Åström har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja rasistiska och främlingsfientliga strömningar inom poliskåren och för att uppnå en skärpt medvetenhet hos polisen om vikten av att bekämpa rasism. I sin interpellation refererar Alice Åström till några händelser som inträffat under senare tid och där polisens agerande - enligt hennes uppfattning - uppvisat allvarliga brister. Hon nämner den demonstration som hölls av en grupp högerextremister vid Norra Bantorget i Stockholm den 8 november och polisens ingripande mot några unga män med utländsk bakgrund i centrala Stockholm den 9 november. I det förra fallet har polisen kritiserats för passivitet i sitt förhållningssätt till demonstranterna. Justitieombudsmannen utreder händelsen efter en anmälan, och inom polisen har en intern utredning inletts. I det senare fallet har polisen anklagats för misshandel och förödmjukande behandling av de personer man omhändertagit. Även här har en intern utredning inletts, och ledamöter av polisstyrelsen kommer att följa arbetet. Jag vill först poängtera att det inte kan råda någon tvekan om att regeringen lägger stor vikt vid bekämpningen av rasism och främlingsfientlighet. I polisens regleringsbrev för 1997 sägs uttryckligen att polisen skall ägna särskild uppmärksamhet åt brott med rasistiska inslag. För att säkerställa att polisen gör så, har regeringen uppställt långtgående återrapporteringskrav. Det innebär att polisen skall redovisa sina insatser mot kriminalitet som har sin grund i rasistiska motiv samt redovisa och kommentera inom vilka brottskategorier som det är vanligast att rasistiska inslag förekommer. Också av 1998 års budgetproposition framgår att rasism och främlingsfientlighet måste motverkas med kraft och att det är viktigt att polisen fortsätter att särskilt uppmärksamma brott med rasistiska inslag. Mot bakgrund av det sagda är jag övertygad om att varje polisman är medveten om det viktiga och det nödvändiga i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet varhelst den förekommer, inom den egna yrkeskåren eller i samhället i övrigt. Det är viktigt att alla, oavsett etnisk härkomst, känner förtroende för polisen. För att förbättra polisens kunskaper om sådana förhållanden som är av betydelse för bekämpning av rasism och främlingsfientlighet görs särskilda utbildnings och informationssatsningar på nationell, regional och lokal nivå inom polisorganisationen. Följande exempel kan nämnas. Rikspolisstyrelsen har utarbetat ett förslag till nationell strategi mot rasism och främlingsfientlighet och höll i december förra året en välbesökt konferens där problemet belystes och analyserades. I Värmlands län och vid Polishögskolan finns brottsförebyggande centrum, vilkas verksamhet syftar till att motarbeta främlingsfientlighet och rasism genom information och utbildning. Invandrarrådet i polisiära frågor, som sedan 1995 finns vid Polismyndigheten i Uppsala län, arbetar med att sprida information och kunskap bland polispersonalen om olika folkkulturer. Inom ramen för rådets verksamhet har seminarier arrangerats med deltagare från både polisen och invandrarorganisationer. Vidare kan nämnas att det vid Polismyndigheten i Stockholms län bedrivs ett arbete som syftar till att underlätta och förbättra samverkan mellan polis och invandrargrupper i de lokala närpolisområdena. Migrationsfrågor i allmänhet uppmärksammas och behandlas också inom ramen för polisens grundutbildning. När det gäller rekryteringen till polisens grundutbildning har Rikspolisstyrelsen särskilt verkat för att personer med invandrarbakgrund skall antas till utbildningen. Jag är därför glad att kunna konstatera att av de personer som antagits till den utbildningsomgång som börjar i januari nästa år har närmare Avslutningsvis vill jag kort återkomma till en av de händelser som Alice Åström pekar på, nämligen polisens agerande vid demonstrationen vid Norra Bantorget. Det väcker bl.a. frågan om polisen vid demonstrationer skall prioritera att upprätthålla ordningen på gator och torg, t.ex. genom att hålla demonstranter och motdemonstranter åtskilda, framför att ingripa mot brott som exempelvis hets mot folkgrupp. Utan att ta ställning i det aktuella fallet vill jag säga att jag anser det viktigt att polisen inför demonstrationer och andra sammankomster med många deltagare planerar sina åtgärder på ett sådant sätt att man inte hamnar i situationen att man måste avstå från att direkt ingripa mot brott. Att polisen vid en demonstration i ett tidigt skede agerar kraftfullt och bestämt mot dem som gör sig skyldiga till brott verkar i sin tur brottsförebyggande i förhållande till övriga demonstranter. Därmed upprätthålls också den allmänna ordningen. I de fall brottsligheten handlar om hets mot folkgrupp är det också av särskild vikt att polisen i handling visar hur allvarligt vi ser på denna brottslighet.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret och för justitieministerns många exempel som visar på att man arbetar med dessa frågor. Jag vet att regeringen arbetar med och ser mycket allvarligt på frågor som har med rasism och främlingsfientlighet att göra. Man arbetar väldigt ambitiöst med att försöka förhindra och stoppa rasismen och främlingsfientligheten. En stor del av svaret handlar mycket om hur man arbetar med frågorna inom polisen för att skärpa medvetenheten om hur man skall bekämpa brott med främlingsfientliga eller rasistiska inslag. Det som jag saknar i justitieministerns svar, som också var en del i interpellationen, är vilka åtgärder som behöver vidtas för att stävja rasistiska och främlingsfientliga strömningar inom polisen. Tyvärr är det så att inom olika yrkeskårer, oberoende av ålder och kön, är detta en företeelse som har spridit sig i samhället och finns i många olika grupper. Den finns även inom polisen. I dag finns det, när man pratar med invandrare oavsett var man finns i Sverige och stöter på detta, en mängd invandrare som blir behandlade på ett kränkande sätt av polisen. De får höra tillmälen som "svartskalle". De får främlingsfientliga och rasistiska tillmälen från polisen. Det är inte de här poliserna som kommer att delta i seminarierna där man pratar om det viktiga med den kulturella särarten och med att man sprider kunskap om olika folkkulturer. Det är inte den typen av poliser som söker sig till den här typen av kurser. Fru talman! Fördomar, främlingsfientlighet och rasism finns i olika grupper, i olika yrkeskategorier. Men det är extra allvarlig när det existerar inom en kår som polisen. Andra kan uttrycka sina fördomar eller sin främlingsfientlighet genom ord, genom skrifter eller på annat sätt. Men polisen är den organisation i samhället som också kan använda sig av sin maktapparat. Just det speciella uppdrag som polisen har, gör det extra allvarligt. Där saknar jag någonting från justitieministern om hur man skall arbeta med de här frågorna. För även om justitieministern säger i sitt svar att hon är övertygad om att varje polisman är medveten om det viktiga och nödvändiga i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet varhelst den förekommer, finns det en grupp poliser som inte ens tycker att det här är viktigt och som inte tycker att man skall bekämpa det här även inom den egna yrkeskåren. Det ser vi tyvärr alldeles för mycket av. Kollegerna håller varandra om ryggen. De här människorna kan fortfarande arbeta och verka inom polisen. Man tar inte itu med det här. Därför är det oerhört viktigt att vi som politiker, och justitieministern som den högst ansvariga, tar allvarligt på det här. Man måste också utarbeta åtgärder för hur man skall tackla de här problemen inom polisen. När det gäller åtgärder för hur man skall tackla det här utanför polisen och för hur man skall bekämpa brott, finns det en oerhörd mängd åtgärder, men på det här området saknas de fortfarande.

Fru talman! Jag har tidigare under veckan ställt en fråga till justitieministern om polisens passivitet vid en särskild händelse, en demonstration i Linköping. Jag vill först tacka ministern för svaret, men jag vill också passa på att i den här interpellationsdebatten, som rör exakt samma frågor, kommentera svaret. Svaret är till stora delar identiskt med det svar som Alice Åström har mottagit på sin interpellation. Något kort om bakgrunden: Måndagen den 10 november samlas 150 unga människor på borggården i Linköping. De är i åldern 13-25 år. De skall genomföra en demonstration mot våld och rasism till minne av kristallnattens offer. Det var den natt då människor misshandlades och mördades och då butiker skövlades. Det var egentligen startpunkten för det vi kallar Förintelsen. Polisen hade fått tydliga signaler om att något var i görningen, om att den här demonstrationen skulle störas på något sätt. Jag vill också säga att demonstrationen var laglig. Man hade fått tillstånd. Det fanns inga problem på den kanten. Polisen skickade ett fyrtiotal man, som slog en ring omkring demonstranterna men hade ryggen vänd mot den övriga delen. Det resulterade i att 30 unga skinnhuvuden iklädda rånarhuvor och beväpnade med basebollträn, järnrör och gatstenar, bröt sig in i demonstrationståget. Det är klart att panik uppstod. Tio ungdomar blev liksom kvar. De andra lyckades fly därifrån. Fem av ungdomarna fick senare uppsöka sjukhus. De blev alltså misshandlade. Det här har naturligtvis satt djupa spår hos många av de här ungdomarna. Jag har personligen pratat med flera av dem. Demonstrationen arrangerades, skall jag säga, av vårt ungdomsförbund, Ung vänster. Man blir skrämd. Man känner att man inte vågar gå på stan. Man är rädd för att bli identifierad av de här mörkermännen. Man känner också, tror jag, och det tycker jag är det allvarligaste, ett slags tvivel på vuxenvärlden och på polisens förmåga att skydda en. Den känslan kan också lätt leda till en känsla av utanförskap. Vi vet precis vad det i sin tur skapar. Rädsla, utanförskap och hat skapar i sin tur våld. Därför tar jag väldigt allvarligt på det här. Det är bakgrunden. Jag skulle kort vilja kommentera någonting som gäller justitieministerns svar. Justitieministern poängterar att regeringen lägger utomordentligt stor vikt vid bekämpning av rasism och främlingsfientlighet. Att det är sant betvivlar jag inte ett ögonblick. Jag måste också säga att jag gladdes mycket över statsministerns tal här i kammaren i går när han talade om åtgärderna för att sprida bättre kunskap om vad som verkligen hände under Förintelsen. Jag tolkade det som att det fanns ett starkt personligt engagemang och en mycket stark vilja att göra något åt det här. Jag tycker också att det är bra med det här återrapporteringskravet som ministern tar upp i svaret. Vad jag däremot funderar över är att ministern skriver att varje polisman är medveten om det viktiga och nödvändiga i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet varhelst det påträffas. Ja, det kanske är så att varje polisman är det. Men den medvetenheten måste också leda till en mycket genomtänkt och tydlig handlingsstrategi när man misstänker att sådana här saker kan hända. Jag tycker att jag ser vissa brister i denna handlingsstrategi. Dels gäller det den här händelsen i Linköping, som inte får upprepas, dels också det som hände i Stockholm. Hur tänker polisen när man agerar på det sätt som man gjorde, något som resulterade i den här misshandeln?
Fru talman! Alice Åström uppfattade tydligen den redovisning jag gjorde av vad som sker hos polisen när det gäller att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av att bekämpa rasistiska brott och främlingsfientlighet över huvud taget som att det var något som inte gällde polisens interna förhållanden. Men jag vill noga understryka att det arbete som sker på alla nivåer - centralt, regionalt och lokalt - naturligtvis riktar sig lika mycket inåt som utåt till polisen. Jag tror nämligen inte att man kan skilja på medvetenhet, kunskap och förmåga att utveckla metoder för att arbeta med det hela om man inte påverkar själva attityderna och insikterna. Då har det ju effekt både på hur man utför sitt arbete i förhållande till den brottslighet man skall bekämpa i samhället och på hur man själv agerar och utför sitt arbete. Jag tror inte att man kan skilja på de här frågorna. Alice Åström pekar på en sak som ofta är ett problem. Det är att de som bäst behöver en utbildning inte söker sig till den. Det är ett fenomen som jag tror att vi känner igen från alla håll. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att en del av de insatser som görs är generella. De är inte frivilliga. De är inte till för dem som redan är övertygade och vill veta mer och kunna mer. De skall rikta sig till alla. Det är därför jag tillmäter grundutbildningen så stor betydelse. Det man får med sig från början i grundutbildningen på Polishögskolan, tror jag har avgörande betydelse för hur man sedan utvecklar sin yrkesroll och sina attityder. Dessutom arbetar vi ju med att utveckla fortbildningen inom polisen. Det skall vara en fortbildning som innebär specialisering, men som också har att göra med sådana här generella frågor och som skall rikta sig till alla. Där tror jag att just de här aspekterna skall finnas med. Man skall komma ihåg betydelsen av dem. Jag tycker att det är fel när Alice Åström säger att inte polisen tar tag i de problem som finns inom polisorganisationen. Det tycker inte jag att man kan säga. Jag tycker att polisledningarna både centralt och lokalt har visat att man tar det här på största allvar. De utredningar som nu pågår visar att man inte tvekar att utreda och ta reda på vad som har hänt. Sedan får vi se vad det leder till för slutsatser och åtgärder. Det är därför jag tycker att det här med återrapporteringen är så oerhört viktigt. Det vill jag säga även till Britt-Marie Danestig, som efterlyser en mer konkret handlingsplan för hur polisen skall arbeta med det här. Mot bakgrund av den centrala strategi som har lagts fast av polisen måste man sedan vidareföra det ned på lokal nivå, så att man har en konkret mall för hur man skall agera i olika typer av situationer. Där finns det säkert en hel del kvar att göra. Det är därför som jag tror att det är så viktigt med återrapportering. På det sättet kan vi nämligen skapa en dialog i ordnade former på det sätt som det skall vara mellan den politiska ledningen, riksdag och regering, och polismyndigheterna. Vi kommer säkerligen att få anledning att återkomma till den här frågan vid flera tillfällen när vi har fått återrapportering och har anledning att formulera nya uppdrag till polisen.
Fru talman! Jag är väldigt glad över att justitieministern har sett dessa problem och så tydligt pekar på att de åtgärder som måste vidtas inom polisen är oerhört viktiga. Men jag ser fortfarande att det finns många brister. Jag är mycket oroad över det faktum att det är så oerhört många invandrarungdomar som faktiskt anser att polisen har inslag av främlingsfientlighet och att de därför inte har tilltro till polisen. Därför är det så oerhört viktigt att vi från politiskt håll gör tydliga markeringar och att polisledningen tar tag i dessa frågor. Några afrikanska grupper anordnade en demonstration, och de reagerade över att polisen använde tilltalsordet neger osv. Jag tror också att statsministern vid något tillfälle har sagt att det är ett tilltalsord som inte skall användas på det sättet. I ett samhälle måste alla människor kunna känna att polisen är till för oss alla och som alla kan känna förtroende för, annars får man så oerhört stora problem i samhället, och man får denna uppdelning. Precis som justitieministern sade är det polisens grundutbildning som är den springande punkten. Men vi kan se att antalet personer med invandrarbakgrund som antas till den nya grundutbildningen ökar. Det är nämligen något som måste spegla hur det är i resten av samhället. Undersökningar har gjorts av de politiska åsikterna inom polisen och bland dem som söker till polisutbildningen. De visar att det råder en markant skillnad inom polisen jämfört med resten av samhället. Inom polisen är man så att säga mycket mer åt höger än vad som gäller generellt i samhället. Om man tittar på uppväxtförhållandena bland poliser och bland dem som söker till polisutbildningen, tror jag att det var 76 % som är uppväxta i villa, osv. Problemen uppstår om skillnaderna är för stora mellan dem som har makten, eller polisen, dvs. de som skall representera den sidan av statsapparaten, och övriga, om åsikter, uppväxtförhållanden och andra bakgrundsförhållanden skiljer sig för mycket åt jämfört med det övriga samhället. Jag tror att en sådan här debatt och det faktum att justitieministern och regeringen så tydligt gör en markering kommer att ha betydelse. Därför är denna typ av debatter så viktig. Det är också viktigt att man belyser dessa fenomen hos polisen och att grundutbildningen har förändrats. Man måste också se till att rekryteringen blir mer representativ för det övriga samhället. Det är en nödvändighet för att vi skall få en poliskår som alla känner förtroende för. Beträffande den sista delen av justitieministerns svar, om hur man anser att polisen bör agera vid demonstrationer, har jag en fråga till justitieministern. Har man från justitieministern eller Justitiedepartementet vidtagit några åtgärder för att polisen verkligen skall agera på det sätt som justitieministern anser att man skall göra, så att dessa händelser vid demonstrationerna inte kommer att upprepas i framtiden?
Fru talman! Jag tackar justitieministern för inlägget. Jag vill fortsätta att kommentera justitieministerns svar. Justitieministern säger att hon anser att det är viktigt att polisen planerar åtgärder på ett sådant sätt att den inte hamnar i sådana situationer att den måste avstå från att direkt ingripa mot brott och att polisen i ett tidigt skede agerar kraftfullt och bestämt mot dem som gör sig skyldiga till brott, så att det i sin tur verkar brottsförebyggande. Det tror jag också. Jag är emellertid rädd för att den acceptans som vi nu har sett kan skapa något helt annat, nämligen en kaxighet och tro hos dessa mörkermän att de har möjlighet att behärska det offentliga rummet. Det i sin tur skapar just denna otrygghet och känsla av utanförskap och kanske även en bitterhet och misstro mot inte bara polisen utan i en förlängning även mot samhället. Jag är övertygad om att vi båda vill se ett demokratiskt samhället utvecklas. Men jag tror att dessa rörelser är oerhört farliga och att det därför är mycket viktigt att man observerar dem. Statsministern sade i går att man inte kan försvara demokratin och de humanistiska värdena med tystnad utan att man måste tala tydligt om dem. Jag är litet oroad över vad som kommer att hända i Linköping. Det finns starka indikationer på att de problem som man tidigare hade i Lund förflyttas till Linköping den 30 november. Jag hoppas att polisen då är bättre förberedd och agerar precis på det sätt som justitieministern här poängterar att den bör göra. Jag vill avsluta med att inbjuda justitieministern till den demonstration som vi tillsammans nu skall genomföra fem i tolv den 6 december för att inte tystna i protesten.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att vi, när vi debatterar hur polisen arbetar och agerar i olika situationer, undviker att generalisera kritiken. Eftersom vi gärna vill att polisen själv skall vara mycket uppmärksam på vad som sker inom den egna kåren och reagerar på det som inte är bra, tror jag att vi gör fel om bedriver generell kritik. Vi måste hjälpa den process som behövs i varje verksamhet när det gäller att kritiskt granska hur man arbetar inom sin egen kår genom att vara precisa i vår kritik. Det tror jag är mycket viktigt. En kår som får generell kritik sluter sig nämligen samman, och då avbryter vi den process som behövs. Nu tror jag inte alls att det ser ut på det sättet hos polisen beroende på, som jag sade tidigare, att jag kan se att polisen med största allvar tar tag i varje enskild händelse där kritik har riktats mot polisen eller där deras handlande har ifrågasatts. Men jag anser att vi har ett ansvar att vara precisa när vi kritiserar. När det gäller vilka politiska uppfattningar som poliserna har, ser jag mig tvungen att understryka att även poliser har rätt att ha vilka politiska uppfattningar som de vill. Däremot tycker jag att det är viktigt att man ser till att poliser rekryteras från samhällets olika delar. Det var därför som jag underströk betydelsen av att man i större utsträckning rekryterar poliser med invandrarbakgrund. Jag tror att det är viktigt att vi får fler kvinnor i poliskåren och över huvud taget att vår poliskår representerar samhället på olika sätt. Det är den ena viktiga faktorn i den förändring som vi har gjort när det gäller utbildning och rekrytering. Den andra är just att man säkerställer en bra utbildning. Med en god utbildning får man också en väl fungerande verksamhet. Beträffande hur polisen skall agera och vad regeringen och jag som justitieminister kan göra vill jag understryka att det inte är vår uppgift att ge operativa råd till polisen. Det tror jag att vi skall undvika. Vi har faktiskt inte den kompetensen. Vi måste hålla det på det generella planet. När det gäller frågan om att man skall reagera tidigt och att man skall ingripa mot brott som sker beroende på att det är ett sätt att förhindra en utveckling mot grövre brott, då är det den typen av politisk styrning som är generell och gäller alla typer av brott. Det är detta som präglar en del av de principiella ställningstaganden som både riksdag och regering har gjort och som innebär en viss förändring av hur polisen skall arbeta. Hur det sedan skall utvecklas till det operativa handlandet är polisens sak att göra. Det är där dialogen via återrapportering är så viktig. Tack för inbjudan! Jag skall se om jag har möjligheter att delta.
Fru talman! Det är självklart viktigt att inte komma med ett slags generell kritik. Där är jag i och för sig överens med justitieministern. Det är också viktigt att notera att när jag både i interpellationen och i debatten talar om att det finns inslag eller strömningar av rasism och främlingsfientlighet inom polisen handlar det om en mycket liten del av polisen. Det är ingenting som gäller polisen i allmänhet. Det är viktigt. Man får inte heller göra sig skyldig till att säga att polisen i allmänhet har de här problemen. Det är självklart att man som polis få ha vilken politisk åsikt som helst. Det jag pekar på är att man ligger annorlunda i förhållande till samhället i övrigt. Som vänsterpartist skulle inte heller jag tycka att det vore bra om en oerhört stor del av poliskåren låg åt det hållet. Det skall finnas ungefär samma blandning inom polisen som i samhället i stort. Det man ändå måste sträva efter är att ha en poliskår som har ungefär samma sammansättning som samhället i övrigt. Åtgärder har vidtagits, och man börjar se problemen. Jag hoppas att det arbetet fortsätter. Än så länge är det inte tillräckligt. Än så länge finns de här tendenserna hos en del polismän. Det är viktigt att varje polisman vid varje tillfälle, precis som justitieministern säger, skall bekämpa rasism och främlingsfientlighet var helst detta förekommer, oavsett om det är inom den egna yrkeskåren eller i samhället i övrigt. Det är det enda sättet att få stopp på det och få en mer demokratisk utveckling.

Fru talman! Annika Jonsell har frågat mig vilka förslag jag avser att framlägga för att se till att dagens studielån skall bli mer överblickbara avseende de ekonomiska konsekvenserna för den enskilde studenten. Annika Jonsell undrar också vilka åtgärder jag avser att vidta för att möjliggöra fullständig återbetalning av tagna lån. Det svenska studiestödssystemet är generöst och tryggt för den enskilde. Konsekvenserna av ett lån är överblickbara. Låntagaren kommer aldrig att behöva betala en högre avgift än 4 % av sin inkomst per år, och om skulden inte är återbetalad vid 65 års ålder skrivs den av. De flesta har en så liten skuld, runt 100 000 kr, att den är fullt möjlig att betala tillbaka. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något som hindrar den enskilde att i dag betala av sina studieskulder i snabbare takt än vad staten kräver. Det går alldeles utmärkt. Systemet innebär dock, som Jonsell påpekar i sin interpellation, en hög kostnad för staten på längre sikt. De avskrivningar som innebär en subvention till individen blir en kostnad för staten. Regeringen meddelade i vårpropositionen att en proposition skall läggas fram utifrån Studiestödsutredningens förslag. Arbetet med denna pågår för närvarande i Regeringskansliet och beräknas vara klart i början av 1999. Utredningen har föreslagit ett nytt återbetalningssystem för studielånen, som innebär skärpta krav i återbetalningen. Det skulle enligt utredningen kombineras med en höjning av bidragens storlek. Utredningen föreslår att studiestöden samordnas mer än i dag, vilket skulle förenkla administrationen och därmed ge bättre förutsättningar för god service till studenterna. Avsikten är att skapa förutsättningar för att de lån studenterna tar under sin studietid i större utsträckning kan betalas tillbaka. Också ett nytt lånesystem måste emellertid ha vissa trygghetsgarantier.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret men blir tyvärr inte det minsta klokare av det. Utbildningsministern börjar sitt svar med att närmast hylla generositeten och tryggheten i dagens studiemedelssystem och nämner i detalj de fyra procenterna av inkomsten som återbetalningen består av och att skulden skrivs av vid 65 års ålder. Svaret avslutas dock med den sedvanliga hänvisningen till en proposition om ett nytt återbetalningssystem 1999. Så sent som förra året aviserade regeringen att man skulle komma med en proposition i år. Frågan är vad man skall komma fram till under de år som man givit sig själv i respit och studenterna i fortsatt förvirring. Utbildningsministern har nämligen redan talat om hur tryggt och bra det är med 4 % och avskrivning vid 65 års ålder. Regeringen bör ju lämna ett besked om man tycker att dagens system är så lysande och problemfritt, och i så fall stå för det, eller erkänna problemen och raska på med en lösning och tala om vad man vill göra. Mina frågor var alltså dels hur dagens studielån skall bli mer överblickbara ekonomiskt för studenterna, dels hur man skall möjliggöra fullständig återbetalning av studiemedlen. Den första av dessa frågor bemöter utbildningsministern med att säga att konsekvenserna är överblickbara för studenterna redan i dag, eftersom de vet att de endast behöver betala 4 % av inkomsten. Ett sådant påstående är att totalt underkänna unga människors vilja att rent faktiskt kunna beräkna vad deras utbildningssatsning kommer att kosta och kräva av dem, och då inte bara rent likviditetsmässigt kvartal för kvartal utan i ett långsiktigt perspektiv. Vad kommer det verkligen att kosta mig som student totalt? Hur skall jag bäst lägga upp återbetalning? Hur mycket är det värt att låna? Finns det andra och bättre lösningar osv.? Inte ens en stereoanläggning skulle i dag kunna säljas på en så oklar avbetalningsplan utan att Konsumentombudsmannen ryckte ut. Där är det väldigt noga att butiken anger totalkostnaden inklusive alla räntor och amorteringar och hur mycket man betalar i slutändan. Det är ändå en mycket liten investering jämfört med hur mycket man lånar till en lång utbildning. Resultatet av det här systemet är att vissa potentiella studenter, kanske de utan studietradition hemifrån, inte vågar låna över huvud taget. De kanske avstår från hela utbildningen därför att dagens system medför så oklara åtaganden. Den andra extremgruppen, som jag själv tillhör, toklånar massor av studiemedel som de faktiskt hade klarat sig utan eller drar ut på studietiden, därför att de cyniskt inser att det inte kommer att spela någon roll i slutändan eftersom de ändå inte lyckas betala allting och de resterande skrivs av. Vad har man då för anledning att betala igen? De som kanske drog den största nitlotten är de som har vågat låna men hållit igen genom att snåla, spara och extraknäcka och sett till att snabba på studierna i stället för att ta det lugnt. Jämfört med flera av oss som i stället tog ut svängarna litet grand får de betala tillbaka varken mer eller mindre pengar, trots att deras beteende var mycket mera ansvarsfullt. Jag har svårt att tänka mig en enda person som på fullt allvar kan försvara att det på detta vis inte finns några incitament för att minimera de lån som man tar. Utbildningsministerns svar på min andra fråga, just den om hur man skall möjliggöra fullständig betalning av studielån, är faktiskt mer häpnadsväckande än det första. Det utbildningsministern säger är att det inte finns någonting som hindrar den enskilde att betala av sina studieskulder i snabbare takt än vad staten kräver. Men det är ju inte för studenten det utgör problem utan för staten, som inte får igen sina pengar.
Fru talman! Jag tror att det är fullständigt klart vad regeringens planerade studiesociala reform innebär. Det är bara att studera den studiesociala utredningen för att man skall få klart för sig vilken huvudinriktning det förslaget kommer att få, nämligen ett högre bidrag och ett något annorlunda utformat lånesystem. Anledningen till att vi anser att man bör göra det är bl.a. just att förhindra det som Annika Jonsell talar om, nämligen att studenter lånar mer än vad som behövs. Nu tror jag att det är få som gör det. Även om Annika Jonsell uppenbarligen har gjort det, är det nog inte det vanliga. Trots allt har nog de flesta av dem som tar studiemedel studieskulder på upp till Vad som däremot är mer intressant är vad moderaterna har på förslag när det gäller studiemedel. Jag hade nöjet att ha en debatt med Annika Jonsells partikamrater så sent som för en vecka sedan just i den frågan. Av den debatten framgick några mycket intressanta saker. Förslaget innebär sannolikt - men det är oklart på den punkten - att man egentligen skall avveckla det nuvarande studiemedelssystemet och i stället ha banklån, möjligen med en bidragsdel. Det här systemet skall vara så utformat att staten skall stå för risken, studenterna skall stå för de ökade kostnader som det innebär och bankerna skall ta vinsten. Det är inte ett system som vi tycker är bra. Det ökar sannerligen inte studenternas studietrygghet. Men även om det nu inte blir banklån innebär moderaternas förslag så som det är utvecklat i motionen att alla de subventioner som i dag ligger i lånesystemet skall avvecklas. Det skall inte längre bli någon avskrivning, och det skall uppenbarligen inte heller bli den trygghet som ligger i att de studerande vet att de oavsett inkomster inte behöver betala mer än en viss andel av inkomsten varje år i amorteringar och räntor. Dessutom vill moderaterna att kraven på studieprestationer skall öka ytterligare. Det sista tycker jag är särskilt uppseendeväckande. Jag träffar många studenter, och en sak som de verkligen påpekar - och med viss rätt, får jag lov att säga - är att det nuvarande studiemedelssystemet har en mycket uppdriven studietakt. Det är klart att det har sina fördelar. Men det har också sina nackdelar inte minst i kvalitetshänseende. Att ytterligare driva upp studietakten genom att skärpa bestämmelserna i studiemedelssystemet tycker jag vore mycket olyckligt för de studerande och kanske också när det gäller kvaliteten i de akademiska studierna. Dessutom vill moderaterna redan för nästa år dra ned på resurserna till Centrala studiemedelsnämnden med 30 miljoner kronor. Jag tycker att det är ett häpnadsväckande förslag. Centrala studiemedelsnämnden har mycket stora problem. Regeringen har för att underlätta CSN:s arbete för detta år gett ett engångsanslag på ca 25 miljoner kronor, och jag har tidigare förklarat att om CSN efter en utredning visar sig behöva ytterligare resurser måste man få det för att man skall kunna klara ökningen av antalet ansökningar. Men moderaterna föreslår en minskning av anslagen till CSN med 30 miljoner kronor. Det kommer att ytterligare försvåra för studenterna och skapa ytterligare köer och annat elände som vi tyvärr har fått en del erfarenheter av under den gångna hösten.
Fru talman! Det är mycket tydligt att utbildningsministern inte ser att han som ansvarig minister är här för att tala om vilken inriktning regeringen och utbildningsministern vill ha på studiemedelspolitiken i framtiden. Han vill hellre tala om varianter av den moderata politiken som faktiskt inte stämmer. Jag och moderaterna är intresserade av att få ett studiemedelssystem som är tydligt och överblickbart för den enskilda studenten, och som har de rätta incitamenten. Det är inte rimligt att ha ett system som faktiskt inte uppmuntrar en student att jobba extra, att studera på ett effektivt sätt eller att se till att ta så litet lån som möjligt. Om utbildningsministern köper en villa, skulle inte utbildningsministern då vilja få reda på vad lånen kan komma att kosta i slutändan? Skulle inte utbildningsministern vilja väga olika alternativ och få hjälp att beräkna olika sorters lösningar, i stället för att bara få höra att banken drar en viss procent av inkomsten varje kvartal under hela den yrkesverksamma tiden om så behövs? Skulle inte utbildningsministern tycka att det var rimligt att bli betraktad som en enskild individ som är specifik i förhållande till alla andra som lånar till villor och med lån avpassade just efter honom? Jag tror att det är precis likadant för studenter. Studenter är väldigt olika sinsemellan och behöver olika lösningar. Det vi har gemensamt är att vi behöver en trygghet, tryggheten att kunna låna oavsett vilken situation vi har. En sådan trygghet skall garanteras av staten. Det står även mitt parti för. Den andra extremgruppen, om man jämför med villalånet igen, är väl kanske den som, om samma system hade gällt på bostadslånemarknaden, glatt hade lånat till en åttarumsvilla i stället för en femrumsvilla eftersom det i slutändan inte gör någon skillnad. Det svenska studenter behöver är en förändring av den situation som råder i dag, som innebär att vi inte har någon som helst möjlighet att påverka och ta ansvar för våra egna lån. Ett antal faktorer gör detta. En faktor är det fribelopp som finns, hur mycket vi får tjäna innan det påverkar studiemedlet. Det är ett ganska lågt belopp. Man slår ganska snabbt i taket om man skall försörja sig inte minst de studiebeloppsfria sommarmånaderna, och man kommer snabbt upp till en marginaleffekt som kan bli så hög som 85 %. Det ger inga som helst incitament att försöka tjäna extra pengar, att försöka spara. Det finns inte några incitament för den som går en lång utbildning att jobba extra, att läsa effektivt. Vi har inte heller någon möjlighet att få överblick över de åtaganden vi gör när vi tar studiemedel. Det är vad svenska studenter vill ha. Jag hade gärna sett att vi hade fått ett klart besked från utbildningsministern i dag om vad han tänker sig, i stället för nya hänvisningar till kommande propositioner och pågående utredningar.
Fru talman! Det upprepas nu vad som sades i denna fråga för en vecka sedan. Det bekräftar väldigt tydligt att moderaterna vill stå på alla ben samtidigt, i något slags spagat. Å ena sidan sägs det att det måste finnas trygghet för de studerande. Å andra sidan skall man inte ha ett system med garantier som innebär att om studenten inte lyckas att betala tillbaka sina studieskulder under den yrkesverksamma tiden så skrivs de av. Detta skall bort. I själva verket är det något slags banklån som föresvävar moderaterna. Ett banklån har ju inte några sådana trygghetsgarantier. Har man tagit ett visst lån får man betala tillbaka i en takt som banken anger. Det här banklånet skall dock ha den finessen sett ur bankernas synvinkel att bankerna inte löper någon som helst risk. Risken skall nämligen staten stå för, och studenterna skall stå för de ökade kostnaderna. Banken tar vinsten, studenterna tar kostnaderna och staten skall stå för risken. Jag förstår att det är ett bra system för bankerna, men knappast för studenterna. Sedan skall man också arbeta samtidigt som man studerar. Jo visst, det är bra, och det är mycket möjligt att vi skall höja det s.k. fribeloppet. Det tycker jag att det finns goda skäl för, särskilt för att täcka in sommarjobben. Det håller jag med om. Men vad jag inte kan förstå - men det kanske Annika Jonsell kan förklara - är hur man på en och samma gång kan säga att studenterna skall arbeta mer och att man skall ha ett studiemedelssystem där studietakten skall öka. De svenska studenterna är mycket duktiga, men det finns ju ändå gränser. Att samtidigt både förvärvsarbeta och öka studietakten är att kräva väl mycket.
Fru talman! Jag tror också svenska studenter om mycket gott. Men samtidigt tror jag att svenska studenter, precis som alla andra studenter och som alla andra människor över huvud taget, är mycket olika. Somliga klarar väldigt bra att arbeta vid sidan av studierna. De trivs med det och har kapacitet för det. Somliga trivs bäst med att studera i högre takt, andra kräver längre tid. Men det viktiga är att incitamenten är de rätta. Inte heller vill vi med vårt system tvinga någon att studera i en snabbare takt, men vi vill ge de rätta incitamenten till att göra det. Det som bl.a. Ulf Kristersson, som utbildningsministern har debatterat tidigare med, har föreslagit är att bidragsdelen i studiemedlen skall följa det antal poäng som studenten tar varje termin. Det ger incitament att studera i så hög takt som möjligt samtidigt som man hela tiden har möjlighet att låna upp till det som resterar. Då tvingar man ingen att studera i en annan takt än man klarar av, men det finns incitament att studera i så hög takt som man klarar och som känns bra. Mina frågor till utbildningsministern kvarstår tyvärr i dag. Jag tycker fortfarande inte att vi har fått ett ordentligt svar på hur studenterna skall få överblick över de åtaganden som vi faktiskt gör när vi tar på oss olika former av studiemedel. Jag tycker alltjämt att det är oerhört att vi inte får ett ordentligt förslag från regeringens sida till hur de rätta incitamenten skall skapas för studenter att studera i tillräckligt hög takt utan att dra på sig fler och mer lån än vad man behöver.
Fru talman! Det är fullt klart var regeringen och socialdemokratin står i studiesociala frågor. Vi vill ha ett enhetligt studiemedelssystem. Det skall vara mera överblickbart än dagens, som delvis är ett lapptäcke också för andra kategorier än de högskolestuderande. Det skall vara ett system som ger trygghet och överblickbarhet. Vi har redan ett bra system, men det kan bli bättre. Det är därför som vi 1999 lägger fram en proposition som i sina huvuddrag kommer att baseras på det studiemedelssystem som har utformats av Studiesociala utredningen. Det är klart vad det innebär: en högre bidragsdel och ett annorlunda lånesystem, som innefattar hårdare krav på återbetalning - det är så att säga den andra änden av systemet. Likväl kommer också detta lånesystem att innehålla trygghetsgarantier, vilket vi anser helt nödvändigt för att studenter skall känna att de kan ta emot studiemedel utan att behöva befara orimliga studieskulder i ett läge där man i början av sin yrkesverksamhet har låga inkomster. Också vad moderaterna vill är fullständigt klart efter denna och föregående debatt. Man vill ha ett system där subventionerna till stor del försvinner. Man vill möjligen övergå till ett banksystem där bankerna får ta hand om vinsten, studenterna får stå för kostnaderna och staten står för risken. Man vill öka studietakten. Det står i moderaternas partimotion att kraven på studieprestationen bör öka. Det är helt entydigt. Man vill också med 30 miljoner kronor minska bidraget till det redan överansträngda CSN, och det vill man göra redan från nästa budgetår.

Fru talman! Mikael Janson har frågat vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att tillförsäkra att vi i Sverige verkligen kan klara det ökade behovet av kompetenta lärare på alla nivåer i vårt utbildningsväsende. Lärarutbildningarna är en av de viktigaste och mest omfattande uppgifterna för högskolan. Kvaliteten i lärarutbildningarna är av avgörande betydelse för kvaliteten i skolans verksamhet och utveckling. Det är därför angeläget att all lärarutbildning håller en hög kvalitet. Lärarutbildningens dimensionering bestäms genom att regeringen i regleringsbrev anger utbildningsuppdrag till de enskilda högskolorna. I uppdragen anges det lägsta antal lärare som varje högskola skall examinera under en viss planeringsperiod. För 1998 har regeringen redovisat sin bedömning av det framtida behovet av lärare. Regeringens bedömning av lärarbehovet grundas på beräkningar från SCB och Statens skolverks senaste prognoser. Dessa visar att behovet kommer att vara fortsatt stort av gymnasielärare och grundskollärare med inriktning mot årskurserna 4-9. Behovet av grundskollärare med inriktning mot årskurserna 1-7 bedöms vara fortsatt minskande. Detta innebär att regeringen i regleringsbrevet till högskolorna kommer att föreslå en justering av tidigare angivna examensmål. Enligt de sakkunniga bedömningar som har gjorts är detta tillräckligt, och vi kommer inte, som Mikael Jansson förmodar eller befarar, att stå inför en akut lärarbrist. Regeringen har vidtagit åtgärder för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik för att därmed även fler skall söka sig till lärarutbildningar med denna inriktning. Jag vill i detta sammanhang nämna det s.k. NOT-projektet, som syftar till att öka ungdomaras intresse och förutsättningar för studier i naturvetenskap och teknik. Detta projekt bedrivs i samarbete med skolor, högskolor och det övriga samhället. Slutrapport skall lämnas till regeringen under 1998. Jag vill slutligen påminna om att regeringen på riksdagens uppdrag har tillsatt en parlamentarisk utredning för att lämna förslag om förnyelse av lärarutbildningarna. Lärarutbildningskommitténs uppdrag är omfattande, och kommittén arbetar fram till den 2 juni 1998. När det gäller högskolan kan jag konstatera att det i dag råder en stor efterfrågan på välutbildade och kompetenta personer i hela samhället. Också industrin frågar efter fler högt högskoleutbildade personer. Studenternas efterfrågan på högskoleutbildning är också stor. Fler välutbildade personer på olika nivåer i arbetslivet utgör en grund för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft internationellt sett. Aldrig någonsin har så många ansökt om en plats i högskolan som nu. Högskolan måste byggas ut i hela landet för att möta denna efterfrågan. Riksdagen har redan beslutat om en ökning med 60 000 permanenta nya platser till högskolan för 1997 till år 2000. Detta ökar samtidigt efterfrågan på kvalificerade högskolelärare. Med anledning av den kraftiga utbyggnaden av högskolan gör regeringen bedömningen att högskolan kommer att behöva anställa drygt 3 000 nya lärare under den närmaste fyraårsperioden. För närvarande examineras årligen drygt 1 600 doktorer. Regeringen föreslår en reformering av forskarutbildningen i årets budgetproposition. I den föreslås också att utbildningen tillförs 100 miljoner nya kronor för doktorandernas studiefinansiering. Utskottsbehandlingen av regeringens förslag innebär dessutom att ytterligare Med de medel som de fristående forskningsstiftelserna därutöver tillför utbildningen räknar regeringen med att examinationen av doktorander kommer att öka ytterligare. För treårsperioden 1997-1999 kommer det enligt regeringens beräkningar att avläggas drygt 5 900 nya examina inom forskarutbildningen. För den nästkommande treårsperioden kommer antalet examina att vara ca 7 000. Den största ökningen av examina kommer att ske inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Tillgången på kvalificerade lärare - doktorer och andra - för högskolan kommer således successivt att bli bättre. Därutöver kommer det att finnas ett antal pensionerade lärare vilka säkert är intresserade av att fortsätta sin undervisning. Hur detta skall ske är naturligtvis högskolans och den enskilde lärarens ensak. Slutligen vill jag framhålla att många högskolor redan i dag framgångsrikt rekryterar utländska akademiker. Detta är en möjlighet som inte får glömmas bort i sammanhanget.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret från utbildningsministern. Jag kan konstatera att det säkerligen görs en del vällovliga insatser och i en del fall utan tvivel bra saker. Jag tror nog att regeringen har observerat problemet och arbetar med det. Vad gäller min inledande fråga om regeringen delar uppfattningen att vi framgent kan stå inför en brist på lärare, akut eller inte, tolkar jag det avgivna svaret så att han inte delar den uppfattningen. Jag får dock inte något svar på det som är min egentliga huvudfråga, om det finns någon sammanhållen strategi för att tillförsäkra att vi i Sverige kan klara det ökande lärarbehovet. Jag tolkar ändå utbildningsministerns icke-svar på den delen av min interpellation så att regeringen inte med någon som helst oro ser på tillgången på lärare och att det inte behövs någon sammanhållen strategi för ett problem som inte finns. Det finns dock något som är konstigt med detta och som gör att jag måste ställa några frågor för komplettering av det jag ändå inte är säker om jag har fått svar på. Utbildningsministern och regeringen hävdar att det som behöver göras i princip är gjort. Samtidigt räcker det med att gå ut och prata med skolfolk för att förstå att man redan i dag har problem med att rekrytera folk med den kompetens som man söker. Än mer oroande blir signalerna om att det faktiskt utbildas färre på lärarhögskolorna än tidigare år. Ett specialfall - men ändå inte mindre alarmerande - är att man nu minskar antalet utbildade speciallärare, åtminstone vid lärarhögskolorna i Göteborg och Stockholm. Är det verkligen en rimlig prioritering när vi ser hur antalet elever med behov av stöd ökar? En annan sak är att vad jag förstår bygger alla beräkningar på samma antal elever per lärare som i dag. Jag kan då konstatera att min övertygelse är att vi i dag i många kommuner och även inom högskolan nått smärtgränsen för hur många elever en lärare kan ha. På många håll måste vi nu öka antalet lärare, annars blir situationen ohållbar och undervisningen inte värd namnet. Bara det skulle öka behovet av lärare mot vad som nu beräknas. Inom högskolan är utvecklingen likartad. Antalet studenter har nästan fördubblats på tio år, men antalet lärare har endast ökat med 36 %. Även därifrån kommer signaler om att man nu gått in i väggen. Jag kan själv intyga hur få lärartimmar som avsätts på många utbildningar med hänvisning till att det inte finns resurser för lärare. Detta är en kvalitetsfråga av yttersta rang. Utbildningsministern konstaterar också att det inom näringslivet finns en ökad efterfrågan på högutbildat folk, även disputerade. Dessutom tillkommer jättesatsningen på kunskapslyftet och andra insatser för kompetenshöjande utbildningar som kan sägas stjäla resurser från det ordinarie utbildningssystemet när det gäller behovet av lärare. Samtidigt visar beräkningar som har gjorts att de som kommer att utexamineras inom de kommande åren, inklusive de åtgärder utbildningsministern omnämner, i bästa fall kan räcka till högskolornas och det övriga skolsystemets eget behov. Det är förstås jättebra att därutöver få in utländska akademiker och låta pensionerade lärare fortsätta på högskolan - där går det tydligen bra men inte i grundskolan - men det är knappast lösningen på problemet. Redan i dag finns Dessutom undervisar man närmare 4 000 fler studenter än man får pengar för. Om högskolelärarna skulle gå ned till normal betald arbetstid skulle bara det kräva 30 % fler lärare, om man skall tro undersökningar som har gjorts. Jag skulle inte bli förvånad om resultatet skulle bli likartat i grund och gymnasieskolan. Skolverket räknar rent av med att lärarna skall arbeta mer tid för att klara behoven. Det hela är förstås ett matematiskt problem kring antaganden om utvecklingen, men ju fler verkliga faktorer som förs in, desto större tycks talen bli. Har regeringen haft med detta i sina beräkningar? Det handlar om behovet av en utökning av antalet lärare på alla nivåer för att höja kvaliteten med fler lärare per elev räknat och behovet av lärare och doktorer inom andra sektorer i samhället, utöver att man nu behöver fylla på för de alltfler pensionerade lärarna och de ökande barnkullarna. Det är en fråga jag skulle vilja få klarhet i.
Fru talman! Jag vill säga till Mikael Janson att min uppfattning är inte att allt är gjort som kan göras. För framtiden behövs förvisso ytterligare åtgärder. När utbildningen expanderar, som den nu gör genom kunskapslyftet och högskolans utbyggnad, blir det en ökad efterfrågan på lärare. Det är ofrånkomligen så att det då också kan uppstå problem. Det vill jag absolut hålla med om. Nu måste man emellertid skilja på frågan om tillgång på lärare till skolan och till högskolan. Det är i allt väsentligt två skilda saker. När det gäller lärartillgången i grundskola och gymnasium vill jag säga att det alltid finns svängningar i ungdomarnas antal som beror på rena befolkningsförändringar. Sådana förändringar kommer vi nu att se framöver, bl.a. beroende på de små barnkullarna just nu. På grundval av demografiska fakta och på grundval av de prognoser som de ansvariga myndigheterna gör, bedömer vi att det skall vara möjligt att tillgodose behovet av lärare i grundskola och gymnasium framöver. Det är också en stor tillströmning till lärarutbildningarna. Det finns ingen brist på studenter som är intresserade. Det finns emellertid två problem. Det ena är att det är för få män som söker sig till lärarutbildningarna. Det andra är att det fortfarande är för få som söker sig till de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna. Det är alltså problem som måste åtgärdas. Jag har stora förväntningar på den lärarutbildningsutredning som jag tidigare nämnde. Den kommer bl.a. att diskutera och analysera dessa frågor. När det gäller högskolan är detta en resursfråga, och det är ju Mikael Janson också inne på. Hur mycket resurser anslås till högskolan? Där kan jag bara konstatera att under de nu kommande åren kommer högskolan att tillföras nya pengar. För år 1998 handlar det om en miljard nya kronor. För år 1999 blir det ungefär 750 miljoner och lika mycket för år 2000. Det är alltså en kraftig ökning av resurserna till högskolan. För år 1998 innebär det också en kraftig ökning av fakultetsanslagen som ju också har betydelse för undervisningens kvalitet. Jag har redan påpekat att det sker en kraftig ökning av resurserna till doktorandutbildningen. Det är mycket viktigt. Det är genom dessa tillskott och genom den reformerade doktorandutbildning som regeringen har föreslagit, och utbildningsutskottets majoritet ställt sig bakom, som vi nu också kommer att kunna öka antalet doktorer kraftigt. Det blir en kraftig ökning under de närmaste fem-sex åren. Redan år 2000 kommer vi att vara uppe i målet som sattes för flera år sedan, nämligen 2 000 utexaminerade doktorer. Antalet kommer sannolikt att överstiga det med råge. Sedan kommer detta att öka. Men jag är inte nöjd. Jag vill gärna understryka det. Det krävs ytterligare åtgärder och nya resurser i framtiden för att vi skall få fler högutbildade och naturligtvis också för att fler forskarutbildade skall gå ut i arbetslivet utanför högskolan för att bl.a. svara mot industrins behov av välutbildade och forskarutbildade personer.
Fru talman! Det är självklart att det även är en resursfråga inom grundskolan. Jag, och tror jag många med mig, anser att antalet lärare i grundskolan behöver utökas utöver det antal som beror på större barnkullar därför att kvaliteten i dag är så pass låg. Det finns särskilda sektorer där förhållandena är närmast katastrofala. Det gäller bl.a. speciallärarsidan. Nog är det en resursfråga även där. Min fråga var om regeringen har tagit med i beräkningarna att man faktiskt måste ha fler lärare per visst antal elever än vad som är fallet i många kommuner i dag. Jag tycker att det är viktigt att signalen om att man kommer att klara behovet av lärare i skolan går ut till kommunerna. Man kan t.ex. läsa vad som sägs i Göteborg, där man försöker pensionera bort den äldre lärarkadern enligt den gamla devisen: Bara de gamla erfarna lärarna försvinner, kan vi skapa en bättre skola. När man läser detta kan man konstatera att de gör det för att mota Olle i grind när det gäller föryngringen och risken att stå utan lärare om några år. Man kan undra vad det betyder. Man läser fram och tillbaks och förstår egentligen ingenting. De kommer att ha brist på lärare om några år. För att minska den bristen gör de sig av med dem de har. Men jag tror att det underliggande resonemanget kring det är att de nu tänker försöka sno åt sig de unga lärare som finns och få in dem i Göteborgs skolor innan någon annan hinner före. Jag tror att det är viktigt att signalerna går ut om att man inte behöver pensionera bort dagens lärarkår för att få in de unga. Det kommer att finnas lärare i framtiden, om vi nu skall tro utbildningsministerns uttalanden här. Fru talman! Jag skulle vilja gå över till en annan, och om möjligt viktigare, aspekt av min interpellation som jag var inne litet på i mitt förra anförande. Jag noterar att utbildningsministern inte med ett ord nämner kvalitetsfrågorna, bara kvantitetsfrågorna. Jag bortser då från självklarheter i svaret som att det är angeläget att all lärarutbildning håller en hög kvalitet. Det är synd, för min fråga handlar inte bara om kvantiteten utan egentligen mer om kvaliteten hos lärarna och därmed i undervisningen. Hur skall man garantera tillräckligt med kompetenta lärare? I de besparingar som har skett är det uppenbart att kompetensutvecklingen har kommit i kläm. Rektorer som har att välja mellan pengar till undervisningen och kompetensutveckling av lärarna har fått det allt svårare att kunna prioritera det senare även om det behövs. Om detta nämner utbildningsministern inte ett ord. Utbildningsministern tar inte heller upp min oro för den oro som finns ute verksamheten för att alltfler lärare är utbrända och för att statusen på läraryrket har sjunkit. Undersökningar visar att löner och arbetsvillkor gör att alltfler vill lämna sitt jobb, och de som kan tar andra, mer välbetalda jobb. Jag förstår att många äldre lärare vill sluta. De är helt enkelt utbrända. De har inte fått den kompetensutveckling de hade behövt. Samtidigt förstår jag att många som vill sluta inte gör det. De har helt enkelt inte råd med tanke på de låga löner man har i dag. Frågan om de därmed blir bra lärare är då berättigad. Det är med andra ord något slags moment 22 vi ser här. Sedan är det ju som utbildningsministern säger, nämligen att det finns många som söker till lärarhögskolorna. Men samtidigt kan man konstatera att mycket tyder på - och det finns undersökningar som visar det - att en väldigt stor andel kommer in därför att man inte har kommit in någon annanstans. De är säkert duktiga och ambitiösa och blir bra lärare, men det säger ändå något om vad som är på väg att hända. De satsningar som görs för att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och ungdomar är förstås bra. Men vi har i dag ett praktiskt problem på det här området som är mycket allvarligt. Vi kan se hur utbildningstimmarna i matematik på lärarhögskolorna minskar därför att man inte anser sig ha råd med lärare till undervisningen. Det som jag tar upp här är alltså inte bara en fråga om tillgång till utbildat folk, utan den faktiska tillgången till rätt personer med rätt kompetens på rätt platser och i tillräckligt antal inom skolans väggar. Jag konstaterar att detta inte klargörs i utbildningsministerns svar.

Fru talman! Jag vet inte om Mikael Janson har observerat att det i regeringens förslag har getts särskilda resurser till ökade forskningsmedel inom lärarutbildningen. Detta är viktigt för att det skall bli en koppling mellan lärarutbildningen och forskningen kring de didaktiska frågeställningarna. Det bedrivs för litet sådan forskning i dag. Den är väldigt viktig för att höja kvaliteten också i lärarutbildningen. En sådan här sammankoppling mellan forskning och utbildning anser regeringen vara viktig i hela utbildningssystemet. Den bör vara stark också när det gäller lärarutbildningen. Dessutom har särskilda medel anslagits just till fortbildning. Fortbildning inom läraryrket är självfallet av särskild betydelse. Dessutom har regeringen - och det var en av de första åtgärderna jag vidtog som utbildningsminister - tillsatt en särskild utredning om distansutbildning. Den innehåller många olika frågor, bl.a. frågan om hur den moderna tekniken skall kunna utnyttjas för kompetensutveckling och fortbildning - självfallet också inom lärarområdet. Det här är inte bara en vanlig utredning som sitter och tänker. Den har också ca 100 miljoner kronor som lagts ut på olika projekt varav många är inriktade just på fortbildande insatser som kan vara nyttiga också för lärare på olika stadier i utbildningssystemet. Det görs alltså en hel del. Men detta hindrar naturligtvis inte att det kan finnas problem ute i skolorna med fortbildningen beroende på det ansträngda ekonomiska läget. Det vill jag inte alls bestrida. Men det har gjorts betydande insatser från regeringens och riksdagens sida för att stärka fortbildningen. Jag skall ta upp frågan om högskolelärarna än en gång. Kvaliteten är självfallet viktig - det är alldeles uppenbart. Just därför är det så viktigt att vi får en forskarutbildning där de som går in i den får chansen och möjligheten att genomföra den på en rimlig tid, dvs. de 4-5 år som är tänkta för den nuvarande forskarutbildningen. Därigenom ökar också antalet forskare som kommer ut och kan ta anställning antingen i högskolan eller inom industrin. Man får en ännu mer högkvalitativ och framstående utbildning också genom att den skall innehålla inte bara avhandlingar och handledning för dessa utan också pedagogiska moment. Väldigt många av dem som avlägger en doktorsexamen blir lärare och forskare inom högskolan. Därför är det viktigt att de ha fått en pedagogisk träning för den funktionen. Man kan säkert också ha betydande nytta av den träningen även om man arbetar utanför högskolan. Detta är också en kvalitetsfråga. I högskolan är undervisningen, lärandet, trots allt det viktiga. För att förbereda högskolans personal, de blivande lärarna och forskarna, är det otroligt viktigt att denna utbildning finns också inom forskarutbildningen. Det är också viktigt att man ser på den undervisande och lärande funktionen som något som kan utvecklas, och som inte nödvändigtvis håller fast vid de gamla formerna. Här tror jag att det finns ett mycket stort reformutrymme inom högskolan i dag.
Fru talman! Som jag inledde med att säga görs en hel del - och en hel del gott. Annat kanske är mindre bra. Men jag tror ändå att vi kan vara överens om vikten av de här frågorna. Detta är en diskussion som innehåller många ingredienser. Det gäller att hålla koll och se helheten i det hela. Det var egentligen just detta som var bakgrunden till att jag frågade om regeringen hade någon sammanhållen strategi på detta område. Jag vill avsluta med några fakta som jag har fått reda på. Jag tror att de litet grand kan symbolisera tillståndet i hela vårt utbildningsväsende. De handlar om kompetensen på de högre nivåerna av utbildningen. Under 90-talet har antalet forskarutbildade lärare på gymnasiet minskat med 40 %. Samtidigt har den nya högskolan endast runt 25 % forskarutbildade lärare. De större universiteten och högskolorna når upp till 65 %. Lösningen på problemet är förstås inte att försämra kvaliteten för att få fler forskarutbildade på papperet. Det är ju i praktiken ingen förbättring. Jag hoppas att vi kan vara överens om att de satsningar som nu görs verkligen får en positiv effekt. Tyvärr tror jag att det finns en anledning till att Sverige i internationella mätningar tycks kana nedåt när det gäller kvaliteten på utbildningar. Det gäller verkligen att vara observant på detta. Vårt land bygger ju på att vi måste ha den bästa tänkbara utbildningen med de bästa tänkbara utbildarna på alla nivåer.
Fru talman! Jag håller gärna med Mikael Jansson. Jag tror att vi är överens i det stora hela när det gäller de här frågorna. De är naturligtvis oerhört betydelsefulla. Vi är också överens om att kvalitetsfrågorna är viktiga på alla nivåer i utbildningssystemet. Självfallet är det sant att det hade varit önskvärt att vi redan i dag hade haft fler utexaminerade doktorer, och det hade varit önskvärt att man hade ökat antalet examinerade redan i början av 90-talet. Det vill jag inte alls bestrida. Men det är trots allt ingenting som jag nu kan göra någonting åt. Vi måste i stället inrikta oss på framtiden. Det är oerhört viktigt att vi får en bra forskarutbildning. Vi måste naturligtvis också mycket noga följa vad som händer när det gäller skolans lärare och deras möjligheter att skaffa sig ny kunskap, stimulans och allt sådant som är viktigt också för att man skall känna att man gör ett bra jobb och trivs i sitt yrke. Jag tror att det är kolossalt viktigt att erbjuda goda fortbildningsmöjligheter. Genom att skaffa sig ny kunskap stimuleras läraren och därigenom förhoppningsvis också undervisningen. Detta blir en viktig fråga för den nu tillsatta och arbetande lärarutbildningsutredningen. Jag ser fram emot det förslag den kommer att lägga fram nästa år.

Fru talman! Mikael Odenberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att öka nyproduktionen och ombyggnaden av bostäder och för att minska byggarbetslösheten. Inga Berggren har frågat mig när regeringen avser att avlämna en bostadspolitisk proposition och om den kommer att innehålla förslag som löser ett antal av henne påtalade problem. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bostadsbyggandet har ett nära samband med den inhemska konjunkturen och utvecklingen av hushållens köpkraft. Bostadspolitiken i sin tur är en integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Vi har under denna regeringsperiod tvingats genomföra en oerhört smärtsam budgetsanering - en följd av det katastrofala läge som landets finanser befann sig i efter tre år av moderatlett styre. Jag borde inte behöva erinra Mikael Odenberg om det gigantiska underskottet i de offentliga finanserna, som vid vårt tillträde motsvarade 10 % av bruttonationalprodukten. Jag borde inte heller behöva erinra Mikael Odenberg om hur omvärldens misstro mot Sveriges förmåga att klara upp sina affärer tvingade upp räntemarginalerna mot utlandet. Den utvecklingen hade tagit ny fart under våren 1994. Realräntan för ett vanligt hypotekslån tangerade 10-procentsnivån. Vi har sett som vår främsta uppgift att få Sverige att åter bli trovärdigt. Vi har i det arbetet måst begära uppoffringar av alla grupper i samhället. Vi har tvingats gripa in i och temporärt begränsa reformer vi själva drivit fram också i de grundläggande trygghetssystemen - barnbidragen, pensionerna, sjukförsäkringen, bostadsbidragen etc. I allt detta har det varit en viktig ledstjärna för oss att alla skall dela bördorna - inte bara de som är mest beroende av samhällets ekonomiska stöd. Därför har vi infört värnskatten, och därför har vi valt att höja och bredda fastighetsskatten framför att ytterligare minska stödet till de nyproducerade bostäderna. Vi har tillsammans med Centern drivit saneringsarbetet envist och konsekvent, i häftig motvind från den moderatledda oppositionen och ibland också med besvikelse bland dem som upplevt sina bördor som tunga. Det har förvisso varit en tung resa. Hushållens realt disponibla inkomster har minskat - och deras konsumtion ännu mer. Den svaga inhemska efterfrågan har bidragit till att arbetslösheten fortfarande är hög. Det gäller i särskild grad byggandet. Vi vet alla att vi behöver en livskraftig byggsektor för framtiden. Trots det hårda besparingsprogrammet har vi därför försökt hålla efterfrågan uppe. Det har skett med statligt stöd för reparationer och underhåll, förbättringar av inomhusmiljön, nyproduktion av bostäder och tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar samt genom skattereduktion för byggnadsarbeten. De tre första av dessa stöd uppskattas tillsammans ha berört arbeten för över 40 miljarder kronor. Vi kan nu se att vi har lyckats. Uppoffringarna har inte varit förgäves. Sverige står inte längre några andra europeiska nationer efter när det gäller trovärdighet. Underskottet i de offentliga finanserna är nu i det närmaste utraderat och kommer redan nästa år att förbytas i ett överskott. Inflationen är under kontroll. Räntemarginalerna mot utlandet har sjunkit. Låneräntorna är de lägsta sedan början av 1960-talet. Även byggarbetslösheten har börjat sjunka; i månadsskiftet september-oktober nådde vi den lägsta arbetslöshetssiffran sedan den djupa lågkonjunkturen nådde byggandet hösten 1991. Också hushållen är på väg att se resultaten. Deras realt disponibla inkomster ökar på nytt och väntas nästa år ha nått tillbaka till 1992 års nivå. Konsumentprisindex för boendekostnaderna i egnahem ligger till följd av räntenedgången nu 4 % lägre än vid valet. Många av dem som bor i hyresbostäder ser fram mot att vinsten av sänkta räntor skall återföras även till dem. Det ser vi bl.a. i de hyresförhandlingar som just nu pågår. Det är nu dags att varsamt ta hand om det vi har uppnått. Kommunerna kan tillföras nya resurser. Barnbidragen och sjukförsäkringen kommer återigen att förstärkas. Och vi kommer att kunna driva en ny och offensiv politik för ett hållbart Sverige. I det läget, Inga Berggren, är det möjligt att också lägga fast riktlinjerna för en långsiktig och stabil bostadspolitik. Regeringen avser därför att i början av nästa år lägga fram ett sammanhållet bostadspolitiskt förslag till riksdagen. Jag kommer att fortsätta att söka nå en bred politisk uppslutning kring bostadspolitiken. Att de flesta partier här i riksdagen har denna strävan visades redan i arbetet i den bostadspolitiska utredningen. Jag beklagar därför att Moderaterna hittills i nästan alla sammanhang har ställt sig utanför.
Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Men jag får ju säga att det var väldigt mycket skrik och litet ull. Det är intressanta synpunkter som här lämnas på barnbidrag, sjukförsäkringar och regeringen Bildts eskapader. Men det hade varit värdefullt om bostadsministern hade tagit tillfället i akt att på något sätt kommentera vad det är för bostadspolitiska visioner som ministern och regeringen har. Anledningen till att jag har väckt min interpellation är den avgrund mellan löften och verklighet som jag kan se. Jag sysslade med bostadspolitik här i riksdagen under förra perioden och hörde då den socialdemokratiska retoriken. Det var ingen hejd på den lycka som skulle vederfaras folket om Jörgen Andersson eller någon annan socialdemokrat blev minister med ansvar för de här frågorna. Det skulle bli 30 000-40 000 nya lägenheter varje år. För två och ett halvt år sedan stod Jörgen Andersson här i kammaren och lade fram något förslag som skulle innebära att byggarbetslösheten skulle halveras. Ingvar Carlsson sade i valrörelsen att Socialdemokraterna inte skulle höja fastighetsskatten. Det första man gjorde efter valet var att höja fastighetsskatten. Nu säger inrikesministern: "Trots det hårda besparingsprogrammet har vi därför försökt hålla efterfrågan uppe. - Vi kan nu se att vi har lyckats." Man har inte särskilt högt ställda anspråk om man formulerar ett interpellationssvar på det sättet! Vi har nu en nybyggnation här i landet som i år knappast kommer upp till 9 000 lägenheter. Det är den lägsta nybyggnationen under hela 1900-talet - möjligen doppade kurvan ännu lägre under något krigsår under första världskriget. Det är i varje fall den lägsta nybyggnation som har existerat i Sverige sedan Statistiska centralbyrån inrättades för ett antal decennier sedan. Ombyggnationen sjunker i år med 30 %. Vi har en arbetslöshet i byggsektorn som fortfarande ligger på Hyrorna har ökat med 70 % under 90-talet, och vi betalar mer än en tredjedel av våra disponibla inkomster för vårt boende. Vi ligger skyhögt över Europeiska unionen. Det är den här situationen som bostadsministern administrerar. Och vad gör då bostadsministern? Absolut ingenting! Jag har aldrig sett maken till passivitet. Jag har någon gång när jag har varit ute och pratat kallat Jörgen Andersson för utredningsminister Andersson. Det enda som har skett under tre år är att man har hänvisat till en bostadspolitisk utredning som aldrig kommer. Jag tycker att det är genant. Det borde vara genant för regeringen att efter tre år inte ha kunnat formulera en tillstymmelse till en sammanhållen bostadspolitisk linje. Det enda som kommer är de vanliga litaniorna över regeringen Bildt. Det är ju just den situation som vi har i landet som regeringen har att hantera. Och regeringen gör ingenting! Bostadsministern är häpnadsväckande passiv. Nu får vi ingen proposition förrän nästa år. Det har gått mer än tre år. Jag tycker därför att det ligger mycket i den recension som jag hade med i interpellationen och som jag inte vill undanhålla fru talmannen, åhörarna, stenografen och protokollet. Den gjordes i Byggnadsarbetareförbundets tidning: "Det finns inte någon socialdemokratisk bygg eller bostadspolitik värd namnet", skrev man i en ledare i våras. I sitt förrförra nummer skrev man: "1994 trädde den socialdemokratiska regeringen till med stora förväntningar om en ny bostadspolitik. Efter mer än tre år finns dock ännu ingen sådan politik, däremot en av all sakkunskap sönderskjuten bostadspolitisk utredning och en handlingsförlamad bostadsminister." Jag hade hoppats att vi skulle få några konkreta besked i dag. Jag beklagar att vi inte har fått det.
Fru talman! Jag kanske har en viss förståelse för att inrikesministern efter att ha upprepat att det kommer en bostadspolitisk proposition inte i detalj kan tala om vad en sådan skall innehålla. Men att inte ens ge en antydan om vilken inriktning en framtida bostadspolitik kommer att ha är sannerligen ett stort svaghetstecken. I svaret sägs att hushållen är på väg att se resultatet av den förda ekonomiska politiken. Men jag undrar det. De höga skatterna innebär stora negativa konsekvenser för hushållen. Många saknar ett eget arbete och en egen inkomst. Tillvaron blir otrygg när inkomsten eller pensionen inte ens räcker till det allra nödvändigaste. För många hushåll betyder en skattehöjning eller en bidragsminskning på någon hundralapp skillnaden mellan plus och minus varje månad. Många lever med så små marginaler att en oförutsedd, större utgift kan innebära en katastrof. När boendekostnaderna tar mer än en tredjedel av den disponibla inkomsten är det verkligen inte underligt att medborgarna vill ha ett svar från regeringen nu. Kommer det någon proposition över huvud taget? Det enda svar som jag klart kan utläsa är att det kommer en proposition i början av nästa år. Men tillåt mig ändå tvivla. Ända sedan i mars månad i år har bostadsministern sagt: maj-juni, reservtid september osv. Vad är det som fördröjer propositionen? Ett vet jag i alla fall: Så mycket vägledning av den bostadspolitiska utredningens förslag kan statsrådet uppenbarligen inte få, eftersom det är mer eller mindre sågat av expertisen. I svaret konstateras också att bostadskostnaderna för egnahem till följd av räntenedgången ligger lägre nu än för tre år sedan. Det är bra för dem som inte har betalat av sina lån, men vad innebär det för dem som har betalat dem? Samtidigt har många belastats av fastighetstaxeringen och boendeskatterna, något som statsrådet däremot inte nämner. Vad menas med att många som bor i hyresbostäder ser fram mot att vinsten av räntesänkningen skall återföras även till dem? Hur skall det ske? Jag vill också uppmärksamma inrikesministern på vad utredningen faktiskt har noterat, nämligen att fastighetsskatten och taxeringen av bostadsfastigheter har stor betydelse för boendekostnader och fastighetsekonomi. Till slut, efter idogt argumenterande från min sida, dristade sig majoriteten till att uttrycka detta, trots påpekanden från höga vederbörande om att detta inte ingått i direktiven att utreda. Något heltäckande eget förslag om fastighetsskatten för alla upplåtelseformer inom både befintligt bestånd och nyproduktion orkade majoriteten ändå inte lägga fram. Kommer regeringen att föreslå en sänkning och gradvis avtrappning av fastighetsskatten som kommer alla boendeformer till del? Kommer regeringen att mildra problemen för krisårgångarna? Avser regeringen förändra inkomstbegreppet och ytreglerna i nuvarande regler för bostadsbidragen?
Fru talman! Jag ber först att få tacka Inga Berggren för att hon använde rätt titel på det ministerjobb som jag har ansvar för. I min egenskap som inrikesminister har jag också en mängd uppvaktningar från landets olika kommuner. Jag kan förvissa er om att det inte är nyproduktionen de uppvaktar mig om, utan det gäller bekymmer med borgensåtaganden, tomma lägenheter och kris i allmänhet i en del bostadsföretag. Jag skall återkomma till det, men först skall jag berätta vad vi har gjort. Vi har infört ett extra statligt stöd för förbättring av bostäder. Där har vi avsatt 2,9 miljarder i en bidragsandel på 15 %, som innebär en arbetsvolym på 26 miljarder kronor. Antalet berörda lägenheter som har kommit i åtnjutande av detta är 1 miljon.

Vi har infört ett investeringsbidrag för studentbostäder, där en ram på 300 miljoner kronor är avsatt, och vi har infört en skattereduktion för byggnadsarbete. Det är inte att sitta overksam. Det är en ordentlig satsning. Det är, som Mikael Odenberg säger, riktigt att vi i år har en mycket låg nyproduktion. Jag tror dock att det beror på de stora bekymmer som finns inom det befintliga bostadsbeståndet. Men vi har en kraftfull ombyggnad. Under det första till tredje kvartalet 1997 byggs 51 000 lägenheter om. Det som betyder oerhört mycket för bostadspolitiken är den ekonomiska politiken. Ingen kan bestrida att vi tillsammans med Centerpartiet har varit framgångsrika i den ekonomiska politiken, som bl.a. inneburit att vi nu har de lägsta räntorna sedan 60-talet och en mycket låg inflation. Detta kommer villaägare som skall skriva om sina lån till del. Vi kan redan nu se att det i de hyresförhandlingar som pågår mellan hyresvärdar och hyresgäster ibland rör sig om oerhört låga hyresuppgörelser och att hyreshöjningen ibland t.o.m. är noll. Jag såg en uppgift om att Stockholm tänker frysa sina hyror i de hyresförhandlingar som pågår. Man säger också att orsaken till detta är att räntorna är så låga. Inga Berggren får tvivla hur mycket hon vill om den bostadspolitiska propositionen. Det kan jag inte göra något åt. Regeringen kommer att lägga en bostadspolitisk proposition på riksdagens bord i början av nästa år. Jag tror, om jag skall uttrycka en personlig uppfattning, att vi för att gynna produktionen måste fokusera bort från en produktionspolitik till en bostadspolitik. Om vi inte tar sats för att göra något åt de befintliga bekymren i de befintliga fastigheterna får vi heller ingen nyproduktion. Detta är därför det som är viktigt att fokusera både för att få ordning och reda på det befintliga bostadsbeståndet och för att så småningom få ett incitament för nyproduktion.
Fru talman! Jag beklagar att jag använde fel titel, att jag sade bostadsminister i stället för inrikesminister. Se där, ännu ett vallöfte som sveks! Förra mandatperioden gjordes det väldigt mycket liv här i riksdagen om att man i och med en socialdemokratisk valseger skulle återinföra just ett sammanhållet bostadsdepartement med en bostadsminister. Men därav blev intet - vi fick varken bostadsminister eller bostadspolitik. Fru talman! Jag bestrider inte att regeringen har lagt fram förslag om vissa åtgärder för att stimulera ombyggnad av bostäder, ROT-system och annat, men detta innebär ingenting nytt jämfört med de insatser som gjordes av regeringen Bildt under föregående mandatperiod. Också då sattes olika riksdagsbeslut med syfte att stimulera ombyggnadsverksamheten i sjön. Man måste ändå titta bakom alla ordridåer och se hur verkligheten ser ut. Jag satt just och bläddrade i byggentreprenörernas prognos, den tredje för året. De konstaterar att ombyggnadsverksamheten under det första halvåret i år sjönk med 28 %. De prognosticerar för hela 1997 ett fall för ombyggnaden här i landet med 30 %. Sedan hoppas man på en uppgång med hälften så mycket, 15 %, under 1998. Vi moderater har en del visioner om vad man skulle kunna göra på det bostadspolitiska området. Inga Berggren har varit inne på några av de sakerna. Det handlar om att försöka få ned de skyhöga boendekostnader som vi har i landet och en successiv sänkning av fastighetsskatten, som i dag tillsammans med höjda taxeringsvärden faktiskt driver många människor från hus och hem. Det handlar om fortsatta avregleringar. Det handlar om att minska det kommunala bostadsägandet. Det handlar om att få ett mer flexibelt hyressättningssystem. Jörgen Andersson och jag har olika uppfattningar om det kloka i de förslagen. Vårt problem är att vi inte kan relatera våra bostadspolitiska förslag, eftersom regeringen, som Byggnadsarbetaren så riktigt skrev, inte har någon bostadspolitik. Någon bostadspolitisk linje från regeringens sida existerar inte och har inte existerat på tre år. Det är givetvis mycket anmärkningsvärt i en situation när hela byggandet har kollapsat, i en situation när vi tvingas betala över en tredjedel av våra disponibla inkomster för vårt boende. Jag är, fru talman, den förste att vidgå att det finns en stark koppling mellan den ekonomiska politiken och bostadspolitiken. Det var också en huvudlinje som den borgerliga regeringen, faktiskt under starka protester från socialdemokratiska riksdagsledamöter, drev under förra mandatperioden. Det var därför som bostadsfinansieringssystemet ändrades under förra perioden. Det genomfördes ju väldigt mycket reformer. De flesta av de reformerna ligger kvar. Jörgen Andersson har inte ens mäktat med att göra återställare. Återställarna har varit ganska marginella, och det är väl bra. Efter tre år börjar det ändå bli dags för den socialdemokratiska regeringen att formulera någon sorts bostadspolitisk ståndpunkt. Om inte annat, fru talman, blir det då litet lättare att diskutera de bostadspolitiska sakfrågorna.
Fru talman! De boende vill ha konkreta svar på de frågor som jag ställde till inrikesministern om t.ex. vad regeringen avser att göra med fastighetsskatten. Jag tror inte ett ögonblick på att det är kortsiktiga akututryckningar som är lösningen för de boende. Det viktigaste i den här diskussionen är att sätta de boende i fokus och inte i första hand byggnadsarbetare och sysselsättningsökningar. Vad är det nu som försiggår på departementet? Att man hanterar kommuner på obestånd kan man läsa i tidningen. Enligt Finans Tidningen i går är det dubbelt så många kommuner som sökt hjälp i år jämfört med förra året. Totalt har 40 kommuner sökt, och därav har 17 beviljats anslag under 1996. Jag tror över huvud taget inte att tillfälliga ROT stöd eller andra stöd skulle göra situationen bättre för de boende och inte heller att de skulle ge skjuts åt sysselsättningen. Enligt Riksrevisionsverket har inte insatserna gett någon nämnvärd effekt. Dessutom har de flesta åtgärderna vidtagits i alla fall, möjligen något senare. För alla de miljarder som inrikesministern nu räknade upp tror jag att han hade förväntat sig en mycket större effekt. Den effekten har uteblivit. I stället gör en förlängning av ROT-stöd att osäkerheten ökar och att vänta-och-se-attityden breder ut sig ännu en gång. Det kanske kommer någonting annat och bättre. Vi moderater anser att en i grunden social och hållfast bostadspolitik i Sverige får vi först när vanliga hushålls efterfrågan och betalningsvilja styr efterfrågan. Jag håller med om att det behövs en sammanhållen bostadspolitik. I en sådan diskussion måste man också väga in fastighetsskattens skadliga effekter på boendekostnaderna. Det vill jag varmt lägga inrikesministern på minnet. Det är en nödvändighet att ta in denna del i en sådan diskussion. Jag tycker på ett sätt att det nu är hög tid att vi slutar med tjafsandet. Det är dags, Jörgen Andersson, att öppna dörren för att i vart fall ge svar på ställda frågor som de boende nu vill ha svar på. Därför frågar jag: Vilka långsiktiga åtgärder tänker regeringen föreslå riksdagen vad avser fastighetsskatten, bostadsbidragen, bosparandet och hyreslagstiftningen?
Herr talman! Mikael Odenberg och jag tycks vara överens på en punkt, nämligen att den ekonomiska politiken är avgörande för hur man skall kunna bedriva en bostadspolitik. Det var just det problemet som regeringen hamnade i när vi tog över efter tre års vanstyre. Vi fick ta över ett underskott i statsfinanserna på 237 miljarder, en ränta som låg på 13 %, en inflation som låg på 6-7 % och en statsskuld som ständigt växte. Det var inte ett särskilt bra klimat att sätta igång och bedriva en offensiv bostadspolitik. Vi var tvungna att först och främst se till att få ordning på landets finanser, att bygga Sverige starkt igen och att ge Sverige muskler så att vi därefter skulle kunna vidta de åtgärder som vi ville. Det första som vi gjorde var att rädda välfärden genom bl.a. den stora satsningen på kommunerna. Barnbidragshöjningar kommer vi årsskiftet, och så småningom en bostadspolitisk proposition i början av nästa år. Det är naturligtvis det viktiga. Jag kan inte i dag - och det tror jag att ni säkert förstår - säga vad den propositionen kommer att innehålla, eftersom vi just nu är i ett beredningsläge. Visst är det intressant med en bostadspolitisk debatt. Jag tycker att det är oerhört tillfredsställande att vi har fått en här i dag. Men det blir väldigt intressant att få den bostadspolitiska debatten när regeringen har lagt fram en proposition till riksdagen. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag menar fortfarande att vår ambition är att få så bred politisk uppslutning som möjligt kring den framtida bostadspolitiken. Det skulle stabilisera marknaden, och det skulle stabilisera den här verksamheten. Det är min mycket stora ambition.
Fru talman! Jag tror vi är överens om att det finns en stark koppling mellan den ekonomiska politiken å ena sidan och bostadspolitiken å den andra sidan. Bostadspolitiken kan inte leva sitt eget liv helt bortom alla samhällsekonomiska realiteter. Det gjorde den dock fram till 1991 med det gamla subventionssystemet och det förslag till räntelånesystem som den tidigare socialdemokratiska riksdagsmajoriteten hade fattat beslut om. Därför inledde regeringen Bildt ett mycket intensivt och omfattande reformarbete på det bostadspolitiska området. Nu har det bostadspolitiska reformarbetet upphört under innevarande mandatperiod. Det har inte hänt någonting. Jag förstår, fru talman, att skälet till detta är, om jag omformulerar Jörgen Anderssons ord något, att Jörgen Andersson har varit så upptagen med att rädda välfärden att han inte har hunnit med bostadspolitiken. Nu sitter han och jobbar på en proposition. Det är väl jättebra. Den här propositionen är dock ett exempel på senfärdigheten, passiviteten och oförmågan som statsrådet Andersson tyvärr har ådagalagt under sin ämbetsutövning. Den var utlovad för länge sedan. Det skulle ha kommit i höstas, och nu kommer den alltså inte förrän 1998. Det är väldigt bekymmersamt att det har gått tre år utan att Jörgen Andersson har hunnit slita sig från välfärdsräddandet och också kunnat ägna litet tid åt bostadsfrågorna. Jag har respekt för att inrikesministern har svårt att kommentera konkreta delförslag som kommer att aktualiseras i den bostadspolitiska propositionen. Jag skall därför inte förlänga den här debatten ytterligare. Det är bättre att Jörgen Andersson får gå tillbaka till departementet och jobba vidare med propositionen så att vi med ett bra underlag kan fortsätta den bostadspolitiska debatten vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Låt mig göra ännu ett försök att diskutera bostadspolitiken och den inriktning på bostadspolitiken som inrikesministern kan tänka sig. Att lägga produktionspolitiken åt sidan är precis så som vi måste göra. Det är för de boende som en bostadspolitik skall utformas. Det är människorna som skall styra vad som skall byggas och hur bostäderna skall se ut. Därför behövs de hållbara stabila spelreglerna där en stabil ekonomisk politik med ett sänkt skattetryck ger de absolut bästa förutsättningarna för människors trygghet och välfärd. Vidare måste räntesubventioner avvecklas i takt med att fastighetsskatten sänks och tas bort. En annan viktig del är att förändringarna görs så att en friare hyressättning kommer till stånd. Det skall ges stimulans för bosparande till en större insats för det egna boendet. Med en sådan inriktning av bostadspolitiken sätts de boende i förgrunden. Håller statsrådet med mig om detta?